Herr talman! Statsrådet har naturligtivs rätt. Det är nästan en självklarhet att regler är bra om de följs, förutsatt att det är bra regler. När man har den inställningen till de regler som man själv har varit med och utarbetat att man säger att man inte kan arbeta efter dem börjar jag så smått fundera. Det är bra om Publicistklubben arbetar vidare med sina etiska normer. Men det förutsätter att man, efter att ha diskuterat färdigt och kanske skrivit om reglerna, också tillämpar dem. Lagstiftningen är som jag upplever det till för den svage. De andra klarar sig ändå. I detta sammanhang är faktiskt den som utsätts för ett påhopp eller övertramp i underläge. Det var det jag pekade på förut. Det är något konstigt att man som journalist både kan vara åklagare och domare och genom sitt sätt att publicera också den som Det talas, även från statsrådet, om självsanering. Då måste man förhoppningsvis framöver se till att man får någorlunda vettiga saneringsmedel. Jag har inte upplevt att man har arbetat på rätt sätt hos PO på många år. Jag har förhoppningen att den PO som ganska nyligen har tillträtt skall kunna göra något bättre av det som har varit. Det förekommer missbruk av möjligheterna att publicera olika saker och ting. Jag tycker att det är allvarligt att man hoppas att det skall vara förlåtet genom att man efter några dagar kommer med en liten rättelse. Det är inte säkert att det är samma människor som läser den tidning där rättelsen kommer in. Det är inte säkert att det är samma personer som lyssnar på det radioprogram där rättelsen kommer in. Radionämnden har ett långsamt sätt att arbeta. Vi ser ibland när man läser upp någonting på TV eller hör i radion att det gäller övertramp som gjorts av någon av redaktionerna för kanske ett år sedan. Det är inte på något sätt tillfredsställande. Även det måste kunna förändras. Jag tror att det är väldigt viktigt att man gör en sådan markering från statsmakternas sida oavsett om vi nu skall gå över till lagstiftning eller något annat. Vi är till för att skydda den svage, och i detta sammanhang är det den enskilda människan som är svag i förhållande till medierna. Vi måste på något sätt få en bättre balans på det området.
Herr talman! Det är givet att det kan vara enstaka journalister som gör övertramp. Men beivrandet av övertramp måste alltid ske i efterhand. Oavsett om man lutar sig mot de pressetiska reglerna eller om vi skulle införa en lagreglering måste beriktigandet eller genmälet, som Lennart Fridén säger, komma i efterhand. Det är klart att den tid det tar innan man får in ett sådant beriktigande eller genmäle har betydelse. Jag tror att en lagstiftning varken gör till eller från i det avseendet. Det hänger på den enskilda redaktionens eller journalistens egen integritet och stolthet över sitt yrke att det sker på ett riktigt sätt. Det är detta som man skall försöka diskutera inom kåren, och man skall försöka se till att en sådan anda verkligen sprider sig. Som jag sade tidigare kommer Radiolagsutredningen med sitt betänkande inom en nära framtid. Vi får då anledning att se på de förslag som kommer fram där. Man kommer förmodligen att ta upp möjligheten för enskilda att få felaktiga uppgifter i radio eller TV-program rättade. Om så är fallet kommer det naturligvis att få betydelse även för pressen. Det är en fråga vi får se på när utredningen kommer. Vi följer utvecklingen från departementet. Jag har hittills inte tyckt att utvecklingen har varit direkt alarmerande. Det är som Lennart Fridén säger: Vi har faktiskt en relativt hög standard -- i vart fall i jämförelse med den journalistik som bedrivs t.ex. i
Herr talman! Jag delar som jag sade inledningsvis statsrådets uppfattning om det också. Statsrådet talar om yrkesstoltheten. Dess värre har vi på senare år sett en del fall där yrkesstoltheten har legat i att man har kunnat peka på att man har lyckats platta till ett antal medmänniskor. Det är en sak som det naturligtvis i första hand ankommer på medierna internt att göra någonting åt. Men när övertrampet väl är gjort så är skadan skedd, och den går egentligen aldrig att reparera. Jag tror att det är viktigt att man tvingar fram en påföljd som blir så kostsam att den samtidigt verkar förebyggande. Det här behöver inte på något sätt hämma yttrandefrihet och journalistik. Det är bara fråga om att använda någonting så enkelt som litet eftertanke ibland: Är det här verkligen någonting jag skall skriva? Är det så intressant att man skall sätta det överst till vänster på förstasidan på en tidning, när det sedan visar sig att artikeln längre in kanske inte innehåller någonting som är något värt? Det människor läser vid kaffekoppen på morgonen är det de ser, och därmed har man skadat människor. Jag kan korrigera en sak när det gäller inställningen hos de svenska representanterna i Europarådet. En av underkommittéerna har handlagt denna fråga. De jag har talat med därifrån har ställt sig bakom Europarådets dokument. Om det beror på bristande korrespondens mellan de olika delarna i den svenska gruppen vet jag inte, men faktum är att det finns de svenskar som också talar för detta. Om det fortsätter att utvecklas i en riktning som vi inte kan acceptera finns det inga andra steg att ta än lagstiftning. Jag beklagar det, men jag tycker inte att den självsanerande verksamheten har varit av den arten att jag kan ställa mig och applådera den.
Herr talman! Jag tycker naturligtvis att det är bra att frågan aktualiseras, att vi har möjlighet att tala om den här i kammaren och att den förs ut, gärna både genom press och andra medier. Jag tror att själva det faktum att man börjar diskutera detta på ett allvarligt sätt kommer att få konsekvenser som verkar i den riktning som

Herr talman! Birgitta Hambraeus har i en interpellation till statsrådet Ulf Dinkelspiel ställt ett antal frågor om offentlighetsprincipen och ett EU-medlemskap. Arbetet inom regeringen är så fördelat, att det är jag som har hand om frågor om offentlighet och sekretess. Interpellationen har därför överlämnats till mig. De frågor som Birgitta Hambraeus har ställt är följande: 1. iKommer vi att veta om förhandlingsresultatet med EU:s medlemsstater gäller innan det i sina detaljer prövats av EG-domstolen? 2. iÄr EU en mellanstatlig eller överstatlig organisation? 3. iÄr EU-ärenden inrikes eller utrikesärenden? 4. iGäller svensk öppenhet eller EU:s ovillkorliga tystnadsplikt i fråga om meddelarskyddet? Birgitta Hambraeus första fråga bygger på en missuppfattning. Frågan förutsätter nämligen att EG-domstolen skulle ha möjlighet att underkänna ett avtal om Sveriges anslutning till EU. Det har den inte. På denna punkt -- liksom på så många andra -- är det en skillnad mellan EES-avtalet och ett medlemskapsavtal. EES-avtalet är ett s.k. associationsavtal. Vad gäller sådana avtal kan EG domstolen yttra sig över om ett tilltänkt avtal är förenligt med bestämmelserna i Romfördraget. Om domstolen finner att så inte är fallet måste Romfördraget ändras för att avtalet skall få ingås . Ett medlemskapsavtal innebär i sig att Romfördraget ändras. T.ex. måste ju den nya medlemsstatens röstetal i rådet regleras. EG-domstolen har till uppgift att se till att det som sker under åberopande av bestämmelser i Romfördraget verkligen har stöd i dessa bestämmelser. Men när dessa bestämmelser skall ändras är det medlemsstaterna som har avgörandet i sin hand. Någon domstolsprövning av ett svenskt medlemskapsavtal gentemot grundfördragen kommer alltså inte att ske. Men när vi väl är medlemmar kommer domstolen -- precis som för övriga medlemsstater -- att ha till uppgift att pröva om vi håller vad vi lovat i avtalet. Övriga frågor tyder på att Birgitta Hambraeus har läst i en artikel i Dagens Nyheter, där några jurister som tidningen talat med pekade på fyra frågor, som enligt dem borde ha besvarats i regeringens proposition om grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen. Birgitta Hambraeus ställer just de fyra frågorna. Frågorna är ganska enkla att besvara men tyder på att de aktuella juristerna inte känner till eller inte förstått vad propositionen handlar om. På den första frågan, om samarbetet i EU är mellanstatligt eller överstatligt, är svaret: både-- och. Propositionen är mycket tydlig på den punkten. Där konstateras alltså att EU är ett i huvudsak mellanstatligt samarbete men med överstatliga inslag. Hur det nu förhåller sig med detta har emellertid inte någon större betydelse för den andra frågan. Alldeles oavsett karaktären på EU-samarbetet är nämligen dessa frågor ur ett svenskt perspektiv att betrakta som utrikesärenden. En annan sak är att detta utrikespolitiska samarbete i viss utsträckning kommer att gälla frågor som hittills betraktats som främst inrikespolitiska. Men det finns i dag knappast någon inrikespolitisk fråga där det internationella perspektivet saknar betydelse. När det gäller frågan om det är svenska grundlagsregler eller EU:s syn som gäller beträffande meddelarskyddet är svaret också enkelt. I Sverige gäller svensk grundlag. Den gäller däremot inte i Bryssel. För svenska tjänstemän som företräder Sverige gäller således svenska regler. För svenskar som tar anställning i EU:s olika organ gäller de regler som dessa organ antagit. På samma sätt är det när en svensk tar t.ex. ett FN uppdrag. Hade regeringen ansett att ett EU medlemskap krävde ändringar av tryckfrihetsförordningens regler om meddelarfrihet hade propositionen innehållit sådana förslag. Det gör den inte. Självklart kan instruktioner till svenska statsråd som deltar i EU:s ministerråd hemligstämplas. Statsråden åker dit för att förhandla, och om deras motparter redan vet vilka instruktioner de har, t.ex. vad de skall begära i första hand, vad de kan gå med på i utbyte mot något annat och vad de definitivt inte kan gå med på, kan man vara ganska säker på att de inte kommer hem med något för Sverige tillfredsställande resultat. Däremot finns det all anledning att vara öppen i fråga om vilken inställning Sverige driver i de olika frågor som diskuteras inom ramen för EU. Regeringen kommer här att visa största möjliga öppenhet. Detta är nödvändigt för att det skall ges underlag till en bred debatt kring vilka frågor vi som medlemmar skall driva i EU-samarbetet och vilka mål vi skall ställa upp för vårt arbete. För att en sådan debatt skall föra saken framåt får den inte bygga på missförstånd. Jag hoppas att jag har lyckats klara ut några sådana här i dag.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Jag tycker att det är värdefullt att få diskutera EU-domstolens ställning och offentlighetsprincipen både med statsrådet Förhandlingar pågår just nu. Det är en väldig dramatik i riksdagshuset; vi skall dygnet-runtbevaka detta. Det indikerar att frågan om vilka förhandlingsresultat vi kommer fram till är oerhört väsentlig. Man skall kunna påverka på olika sätt. Men efter debatten med Ulf Dinkelspiel står det klart att vi inte kan vara säkra på att dessa förhandlingsresultat kommer att gälla. Om någon skulle överklaga, åberopande att ett uppnått förhandlingsresultat strider mot någon regel i Romfördraget, så kan domstolen döma ut det. Om t.ex. ett företag som önskar sälja alkohol överklagar och åberopar konkurrensreglerna, så vet vi inte hur domstolen kommer att döma, även om vi har fått en försäkran om att vår statliga alkoholpolitik skall vara kvar. Antag att vi har fått igenom kravet att kött och ägg som exporteras till Sverige skall salmonellakontrolleras och att EU enligt våra krav skall använda vissa speciella kontrollmekanismer innan varorna får exporteras. Om någon överklagar detta kan det innebära att vi i själva verket inte har någon möjlighet att sätta det i verket. Vi kan kanske inte ens kontrollera det. Detta vet vi inte. Ulf Dinkelspiel var optimist. Han trodde att EU domstolens åsikt var att allt detta står i överensstämmelse med Romfördraget. Men det kan vi alltså inte vara säkra på. Både Ulf Dinkelspiel och Reidunn Laurén missförstod min fråga. Jag inser självfallet att man från EU-domstolens sida inte kommer att säga att vi inte kan bli medlemmar. Det är inte själva avtalet om medlemskap som prövas där. Förhandlingen gäller undantagen, som det görs så stor affär av. Men om de kommer att gälla vet vi inte förrän de har prövats i sina enskildheter av EU-domstolen. Statsrådet sade, faktiskt litet överlägset, att juristerna som DN publicerade inte har förstått propositionen. Jag tycker att det är fruktansvärt allvarligt om inte ens jurister förstår. Lagrådet har sagt att det kommer att råda oklarhet om vad som gäller i Sverige; vår rättsordning ändras osv. Får jag fråga statsrådet: Anser inte statsrådet att det är ett problem att två rättsordningar nu delvis skall synkroniseras? Till viss del skall våra svenska rättssystem fungera, till viss del EU:s. Det blir en mix där det är mycket svårt att veta vad som gäller. Om jurister säger att det här finns oklarheter, tycker jag inte att det skall viftas bort med framhållande av att det i själva fallet är enkelt. EU är alltså både överstatligt och mellanstatligt. När det gäller offentlighetsprincipen säger statsrådet i sitt svar något som jag tycker är häpnadsväckande, nämligen att det egentligen inte spelar någon roll hur det förhåller sig härmed, eftersom karaktären på EU-samarbetet är sådan att dessa frågor ur svenskt perspektiv är att betrakta som utrikesärenden. Hon fortsätter: ''En annan sak är att det utrikespolitiska samarbetet i viss utsträckning kommer att gälla frågor som hittills betraktats som främst inrikespolitiska.'' Ja, det gäller t.ex. beträffande lagstiftning. Vad som skall gälla för lagar i Sverige blir plötsligt utrikesärenden och kan hemligstämplas. Härmed sätts såvitt jag förstår vår offentlighetsprincip totalt ur spel. På en punkt är statsrådets svar mycket löftesrikt och intressant. Att de svenskar som blir anställda av EU skall rätta sig efter internationella regler också när det gäller sekretess är givet. Det är, som statsrådet påpekar, likadant i FN och andra internationella organ. Men när det gäller svenska tjänstemän som deltar i alla de hundratals arbetsgrupperna kring ministerrådet och som i praktiken faktiskt beslutar -- det är ju i mycket få ärenden som ministrarna egentligen beslutar -- gäller svenska regler. Dessa tjänstemän har alltså rätt till meddelarskydd även när det gäller EG Tror statsrådet att EU kommer att acceptera att det bara är att vända sig till Sverige för att få ut allt det som EU hemlighåller? Sekretessen för EU frågorna är nämligen oerhört sträng. Man förlorar sitt arbete, man kan t.o.m. om man läcker efter det att man blivit pensionerad få sin pension indragen osv. Kommer EU att gå med på att det bara är att vända sig till svenska tjänstemän för att alla de hemligstämplade frågorna helt enkelt skall bli offentliga? Att man kan sekretessbelägga ministrarnas instruktioner -- i den mån nu de får några instruktioner -- är mycket allvarligt. Varför skulle offentlighet på den punkten störa våra förhandlingar? Det är tvärtom snarare så att om ministrarna kommer ned med hela svenska folket bakom ryggen och vet att det gäller något som hela nationen kräver, måste det stärka förhandlingspositionen. Jag tycker att hemlighetsmakeriet i detta sammanhang som så ofta annars är en fråga om att slå blå dunster i ögonen på människorna. Det blir svårt för oss att utan offentlighetsprincipen få något som helst inflytande. Folket har inga möjligheter att utkräva ansvar av dem som i fortsättningen kommer att lagstifta om en stor del av de lagar som skall gälla i
Herr talman! Också jag tycker att det svar som Birgitta Hambraeus har fått ger ett litet högdraget intryck och att man i det rider på att inte alla formuleringar har exakt juridisk precision. Jag kan berätta att jag när vi arbetade med luftfartsavtalet hösten 1991 hade mycket svårt att förstå alla delar i det. Jag vände mig till jurister och bad dem att reda ut vissa frågor. Trots att de ägnade rätt mycket tid åt att sätta sig in i frågorna, höll de med mig om att dessa var svåra att sätta sig in i. Luftfartsavtalet gäller nu sedan 1992 i Sverige, även om det har övergått till att bli en del av EES Hela EU-rätten är ett gigantiskt problem. Vi har gång på gång fått höra att regeringen inte vill att ett protokoll om den svenska offentlighetsprincipen skall eftersträvas i medlemskapsavtalet, eftersom det finns risk för att EG-domstolen vid avgivande av ett yttrande om ett sådant protokoll skulle komma att ta ställning mot någon del av innehållet i den svenska offentlighetsprincipen. Men om det nu inte längre finns någon sådan risk, eftersom ett sådant protokoll bara skulle innebära att Romfördraget utvecklades, är det väl bara att begära att ansökarländerna tillsammans med ministerrådet upprättar ett protokoll där det ges ett skydd för det som vi har uppnått i form av offentlighetsprincip och meddelarskydd. Nu diskuteras i stället en ensidig deklaration från svensk sida, som såvitt jag förstår kommer att ha ett betydligt mer begränsat juridiskt värde. Statsrådet säger att domstolen har till uppgift att pröva om vi håller vad vi lovat i avtalet. Det kan alltså, som vi i dag flera gånger har hört, uppstå en situation där Sverige tolkar avtalet på ett annat sätt än vad EU eller någon myndighet inom EU gör. Om vi tror att vi skrivit under något som EU inte anser att vi har skrivit under, kan en EU-institution eller någon annan part vända sig till domstolen, som då talar om vilken tolkning som skall gälla. Det är självfallet EG-domstolen som avgör vilken tolkning som skall gälla i Sverige. I denna mening tycker jag att Birgitta Hambraeus första fråga är i högsta grad relevant. Det kommer givetvis att uppstå en mängd diskussioner -- och sådana har för övrigt redan uppstått i samband med EES-avtalet -- i vilka vi politiker måste svara människor som ställer frågor att det ytterst är EFTA eller EG-domstolen som avgör. Vi är inte säkra på vad EES-avtalet kommer att innebära innan EFTA-domstolen efter samråd med EG-domstolen har prövat hur avtalet skall tolkas. Det nya är att detta gäller en rad frågor som vi tidigare har fattat politiska beslut om, t.ex. om hur vi skall utforma regionalpolitiken, alkoholpolitiken osv. Det kommer att bli domstolsfrågor. När det gäller svensk öppenhet och svenskt meddelarskydd säger statsrådet att svensk grundlag gäller i Sverige, och det är en självklarhet. Den kan inte gälla i Tyskland. Men om svensk grundlag kommer i konflikt med EG-rätten och EG domstolen avgör en sådan konflikt till Sveriges nackdel, kommer vi att inse att EG-rätten är överordnad också grundlagen. En sådan konflikt kan i princip inte uteslutas, inte heller på yttrandefrihetens och tryckfrihetens områden. Statsrådet säger att det är medlemsländerna som bestämmer EG-rättens innehåll. Det är också så att EG-domstolen har möjlighet att utvidga EG rättens innehåll, om den anser att det är förenligt med gemenskapens intressen. Det har för övrigt skett i alla de domslut där EG-domstolen har lagt fast att de nationella lagarna och grundlagarna är underordnade EG-rätten. Det har domstolen lagt fast -- det är inte ett politiskt utan ett juridiskt beslut inom ramen för EG-systemet. Det pågår också en debatt om detta. Det förekommer protester mot detta bl.a. i Tyskland, där man anser att den tyska rätten skall stå stark gentemot den överordnade juridiska rätten. En stor mängd handlingar som rör beredningen av politiska frågor kommer att cirkulera i Sverige och falla under utrikessekretessen samtidigt som de behandlar frågor som hittills varit föremål för inrikespolitiska beslut. Detta förhållande är ju helt i enlighet med vår nuvarande grundlag. Vi drabbas redan i hög grad av detta i EG-delegationen, där jag själv sitter.

Låt mig citera § 6 i den instruktion som gäller för
Herr talman! Denna interpellationsdebatt gäller frågan om offentlighetsprincipen. Det finns här ett antal frågor som jag inte skall beröra så mycket. På någon punkt är jag också oklar över både frågan och svaret. En fråga om den svenska offentlighetsprincipen var föremål för ett svar här i kammaren också den 18 januari, men den gången var det statsrådet Ulf Dinkelspiel som svarade. Det börjar bli litet oklarhet om vem som har ansvar för dessa frågor, Ulf Dinkelspiel eller Reidunn Laurén. Ibland är det den ene, och ibland är det den andra. Jag vill som utgångspunkt för vad jag har att säga nämna att Ulf Dinkelspiel då framhöll att den europeiska unionens råd i december antog nya regler om allmänhetens tillgång till dokument som finns hos kommissionens råd. Han välkomnade då dessa ställningstaganden. Det som nu har hänt är att Nederländerna har gjort starka invändningar emot det som har skett. Nederländerna går nu till EG-domstolen för att agera för ett nytt ställningstagande till frågan om offentlighet. Jag har från beslutet i december noterat att det finns en generalklausul som innebär att EU:s institutioner kan vägra att lämna ut dokument, om de strider mot effektiviteten och ordningen i institutionerna. Jag har också tidigare i dag hänvisat till detta. Nederländerna, som var den enda stat som röstade emot förslaget, anser att detta kan innebära att kommissionen och rådet relativt godtyckligt kan vägra att lämna ut dokument. Den nederländska regeringen har, som jag nyss nämnde, vänt sig till EG-domstolen för att få beslutet upphävt. Nederländernas Europaminister Piet Dankert säger att man överklagade därför att det redan finns en stor tveksamhet inför den europeiska integrationen på grund av alltför mycket byråkrati och hemlighetsmakeri. Vi har haft åtskilliga debatter om detta både här i kammaren och utanför den, och jag vill erinra statsrådet om en debatt som anordnades av TCO. Under den aviserade statsrådet vissa förändringar i den svenska ståndpunkten. Det som jag då framför allt fäste mig vid var frågan om hur man skall kunna få en bindande överenskommelse som ger ett tillräckligt skydd för den svenska offentlighetsprincipen. Det betyder rent faktiskt att vi skall vara säkra på att den svenska offentlighetsprincipen kommer att fullt ut accepteras och godtas. Det man nu läser om det holländska agerandet och de invändningar som görs understryker betydelsen av att det inte räcker med att vi gör ensidiga deklarationer och hoppas på att det går bra ändå. Nu gäller det verkligen att skärpa den svenska hållningen så att vi kan vara säkra på att den svenska offentlighetsprincipen kommer att bli garanterad i händelse vi blir medlemmar i Europeiska unionen. Det är på den punkten jag vill ha statsrådets kommentarer.
Herr talman! Jag vill särskilt ta upp avsnittet om meddelarskyddet och att det är så enkelt. Det förvånar mig mycket att regeringen bedömer att meddelarskyddet är en enkel match. Jag undrar varför regeringen i så fall inte kunde lägga fram förslaget om datalagen. Det fanns en utredning som kom fram med ett förslag som remissbehandlades. I utredningen slogs helt klart fast att det fanns komplikationer när det gällde de EG-direktiv som föreligger i Ministerrådet och den svenska offentlighetsprincipen. Såvitt jag förstod kunde regeringen inte lägga fram en datalagsproposition för riksdagen på grund av just detta. Jag är fullt medveten om att EG inte antagit direktivet, men det är antaget av parlamentet. Beslutet har skjutits upp ett par gånger. Man beräknar att det kommer att fattas ett beslut i sommar eller kanske i höst, och då är ju meddelarskyddet i fara. Med det direktivet kan meddelarskyddet inte garanteras. Detta ser jag som ett stort hot mot offentlighetsprincipen. Vi förde här i morse en diskussion med Ulf Dinkelspiel. Han har flera gånger slagit fast att offentlighetsprincipen icke är förhandlingsbar. Den är en mycket viktig grundval i vår demokrati. Därför är det märkligt att man nu plötsligt säger att det är så enkelt med meddelarskyddet. Det är det inte om EG-direktivet går igenom. Hur skall man då garantera meddelarskyddet? Hur skall man garantera offentlighetsprincipen, och att man inte behöver göra en förändring i tryckfrihetsförordningen? Alla experter har slagit fast: Går EG-direktivet igenom måste vi också ändra tryckfrihetsförordningen. Då blir det inte självklart att enskilda, journalister, osv. kan ta del av de handlingar som man i dag kan ta del utav hos myndigheter. Det kommer man inte att kunna på samma sätt, eftersom det finns ett helt annat synsätt i Europa jämfört med det vi har. Vår tryckfrihetsförordning har funnits sedan 1700 talet. Sverige är föregångare på detta område. Den diskussion som förts i Europaparlamentet kring EG-direktivet visar inte på att man har samma synsätt som vi, dvs. att det skall finnas en öppenhet. När det gäller integritetsskyddet menar jag på att öppenheten i sig är ett medel för att skapa integritet. Genom att journalister och andra får en insyn i vilka uppgifter som myndigheterna samlar om de svenska medborgarna kan man också försöka påverka, i motsats till att man inte alls får ta del av och inte har någon aning om vilka uppgifter som samlas om medborgarna. Det måste betonas att offentlighetsprincipen i sig bidrar till ett integritetsskydd. Men om EG direktivet går igenom måste vi ändra på tryckfrihetsförordningen, och då kommer vi inte heller att kunna ha den offentlighetsprincip som vi har i dag. Jag vill därför fråga Reidunn Laurén: Varför kunde regeringen inte lägga fram förslaget om datalagen, om det inte just berodde på detta? Vi vet inte om vi blir tvungna att ändra på lagen.
Herr talman! Det var många frågor. Jag skall se om jag hinner med alla inom den tid jag har till mitt förfogande. Jag skall börja med den fråga som både Birgitta Hambraeus och Bengt Hurtig har tagit upp, nämligen vad som händer vid ett medlemskapsavtal och vad som händer med de undantag som vi förhandlar oss till. Ulf Dinkelspiel svarade på den frågan, men jag tror ändå att det vore bra om jag kan ytterligare utvidga svaret. EES-avtalet tolkades gentemot Romfördraget, precis som jag har sagt i interpellationssvaret, beroende på att EES-avtalet är ett s.k. associationsavtal. Det måste alltså överensstämma med Romfördraget. Däremot behöver ett medlemskapsavtal inte överensstämma med Romfördraget. Det innebär i själva verket att vi ändrar Romfördraget i enlighet med medlemskapsavtalet. Det är ändå givet att avtalet kan prövas av EG domstolen. Men då prövas det alltså inte mot Romfördraget, utan det prövas utifrån vanlig avtalstolkning, nämligen parternas avsikter med fördraget, vilket är någonting helt annat. En sådan avtalstolkning är vi vana vid här i Sverige i alla möjliga sammanhang. Det som är viktigt i sammanhanget är att man skriver ett tillräckligt tydligt avtal så att man inte hamnar i oklarheter. Ett medlemskapsavtal tolkas alltså inte mot Romfördraget, utan det tolkas utifrån parternas avsikter med avtalet. Det om detta. Birgitta Hambraeus säger att det blir oklarheter när två rättsordningar skall fungera jämsides. Det kan jag naturligtvis hålla med om. Visst kan det uppkomma oklarheter. Men EG-rätten har för närvarande inga regler om offentlighet. Det finns alltså ytterst litet regler på detta område. Det enda som rör medlemsstaterna i det sammanhanget är den s.k. arkivförordningen. I övrigt har EG regler enbart för EG:s inre arbete, dvs. för EG:s institutioner. Det är alltså medlemsländernas nationella lagstiftning som gäller när det är fråga om offentlighet och sekretess. Det måste man hålla i minnet. I och med detta tycker jag att en hel del av de oklarheter som Birgitta Hambraeus pekar på blir uppklarade. Det är, som jag sade i interpellationssvaret, självklart att de ärenden som vi kommer att ha i EG/EU-samarbetet blir att betrakta som utrikesärenden. Det är en fråga som har oroat mig med tanke på den starka utrikessekretess och det omvända skaderekvisit som finns i sammanhanget. Det var just av den anledningen som jag i fjol tillsatte en utredning -- det är Daniel Tarschys som är särskild utredare -- för att åstadkomma större öppenhet. Direktiven är mycket klara på den punkten. Daniel Tarschys kommer inom kort att lägga fram sitt betänkande. Jag har förhoppningar om att det skall innebära att vi kan lösa detta problem på ett tillfredsställande sätt. Man måste skilja mellan meddelarskyddet, som är en sak, och de dokument vi får från EU, som är en annan sak, Birgitta Hambraeus. När det gäller dokumenten kommer utrikessekretessen att gälla. Som jag nyss sade hoppas jag ändå att vi får en tillfredsställande lösning beträffande sekretessen i det avseendet, så att vi skall kunna få en betydligt större öppenhet än vad nuvarande regler medger. Meddelarskyddet innebär att en enskild tjänsteman kan välja att ge uppgifter till massmedierna Det är alltså upp till den enskilde tjänstemannen att göra det eller inte, och källan får inte efterforskas. Hur skall EU reagera på detta? EU kan knappast reagera på detta. Om en svensk tjänsteman beslutar sig för att ge uppgifter till massmedierna får inte massmedierna enligt våra regler tala om vem det är som har gett uppgifterna och varifrån de kommer. Är det däremot fråga om ett dokument, Birgitta Hambraeus, är det myndigheten som på ett annat sätt ställs till svars. Meddelarfriheten kommer, enligt min mening, att fungera tillfredsställande enligt våra egna grundlagsregler. Att förhandlingsinstruktioner till förhandlare är hemliga tycker jag är självklart. Annars ger man upp sin förhandlingsposition i samma ögonblick som man talar om precis hur man har tänkt sig att taktiken skall läggas upp. Jag tror inte att någon svensk vill att man skall lägga sig helt öppen och tala om exakt hur Sverige skall agera. Det är ju fråga om taktik. Det har ingenting med offentlighetsprincipen att göra.
Herr talman! Statsrådet säger här att det inte finns några regler om offentlighetsprincipen. Men när EG-direktivet, som statsrådet nu inte tog upp, skall behandlas -- och det blir antagligen inom en ganska snar framtid -- kommer man ju in på offentlighetsprincipen, eftersom det gäller lagstiftning som gör att den svenska offentlighetsprincipen kommer att naggas i kanten. Det är helt uppenbart att tryckfrihetsförordningen inte kommer att gälla om EG-direktivet går igenom -- det är alla överens om, och det antar jag att också statsrådet håller med om. Då håller det inte heller att säga att det är medlemmarnas nationella lagar som gäller. Exempelvis när det gäller integritetsskyddet har man sagt att man kräver att de andra länderna har en sådan skyddslagstiftning som EU kräver, för att det skall ske ett utbyte av information mellan länderna. Då kan inte de olika länderna ha sin egen nationella lagstiftning när det gäller tryckfrihetsförordningen. Hur skall vi då bete oss? Skall vi strunta i vad EU säger? Om det sedan går till domstolen kommer vi, om vi då är medlemmar, enligt vad jag förstår att tvingas att ändra vår lagstiftning. Är vi inte medlemmar gäller EES-avtalet, så då får vi i så fall vägra på den punkten. Jag tycker att man öppet måste tala om hur det är med det här och inte bara säga: Det där är inte beslutat ännu. Nej, det är det inte, men det finns ju där som ett förslag, och man har inte avfärdat det. Så länge det förslaget ligger fast finns det fortfarande en fara att vi tvingas att ändra tryckfrihetsförordningen, och det tycker jag att regeringen måste ta på stort allvar. Då kan man inte bara säga: Det gäller inte i dag. Nej, det gör det inte men kanske i höst! Är regeringen då beredd att ändra tryckfrihetsförordningen så, att vår lagstiftning stämmer överens med EG-direktivet?
Herr talman! Vi fick nu reda på att det är tolkningen av parternas avsikter som domstolen kan avgöra. Jag sade förra gången: Om det nu är så att domstolen inte kan hindra oss att tillsammans med ministerrådet upprätta ett protokoll om offentlighetsprincip och meddelarskydd är det ju värt att försöka. Då skulle det ju bli en del av det nya Romfördraget, och vi skulle då ha bidragit till utvecklingen av demokratin i Europa! Det är riktigt, som statsrådet säger, att det omvända skaderekvisitet som gäller. Det medverkade regeringen och Reidunn Laurén till för ett år sedan, när man hemligstämplade de frågor som EG hade ställt till Sverige inför medlemskapsförhandlingarna. Jag fick så småningom komma upp på kansliet och läsa dem. Det visade sig då att de verkligen var oförargliga -- de gällde hur många kor vi hade, hur många getter vi hade, osv. Det var en massa frågor av den typen. Det är märkligt om den typen av information skall hamna under utrikessekretessen.

De principerna har man över huvud taget inte inom den europeiska unionen. Nu säger statsrådet att det blir myndigheten i Sverige som kommer att ställas till svars om det skulle läcka på ett för EU oacceptabelt sätt. Då blir det här naturligtvis en konflikt mellan EU och oss. Det kommer att ge upphov till en diskussion om vad som skall gälla i relationerna mellan vårt land och EU. Jag skulle vara tacksam om statsrådet kunde utveckla svaren på de här frågorna litet. Särskilt den första frågan -- om vi kan skaffa oss ett protokoll som garanterar svensk offentlighetsprincip och meddelarskydd -- skulle jag vilja ha svar på.
Herr talman! Jag tycker att det är värdefullt att vi vid det här tillfället har fått rapporter, som säkert kommer att kunna analyseras och diskuteras länge, om hur de här mycket svåra sakerna tolkas. Jag tror att statsrådet håller med mig om att de frågor som aktualiseras när vi nu går in i ett nytt rättsystem inte är helt lätta. Undantagen ändrar Romfördraget, sade statsrådet. Det är alltså avtalstolkning, tolkning av parternas avsikter, som man ägnar sig åt i domstolen. Men om det nu visar sig att man här har skrivit in någonting som strider mot konkurrenslagen och ett företag åberopar konkurrenslagen när det t.ex. hindras att utföra någonting i Sverige -- kommer man då att tolka parternas avsikter här eller kommer man att döma efter konkurrenslagen? -- Det tycker jag fortfarande är oklart. Jag tycker att offentlighetsprincipens framtid är oklar i sig, men ännu mer oklart är vilka lagar som kommer att gälla i Sverige om vi blir medlemmar. Vi skall alltså rätta oss efter de beslut som fattas i EU -- unionen skall ta över svenska lagar -- och det är där den stora oklarheten uppstår. Det skall bli mycket spännande att se Daniel Tarschys öppenhetsutredning. Jag vill gärna också instämma i Bengt Hurtigs fråga: När myndigheterna skall ställas till svars -- hur kommer det rent praktiskt att gå till? Om någon tjänsteman har ''läckt'' ett dokument och hans identitet inte kan efterforskas -- det känns oerhört tryggt och bra -- vad gör då den myndighet som ställs till svars? Till sist: Låt oss sluta se på lagstiftningen som en förhandling! Orden fångar vårt sätt att reagera. Om man säger att vid förhandlingar skall allting hemligstämplas tycker alla svenskar, som framför sig ser förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter, att det är självklart. Men här är det ju fråga om lagstiftning. Och vid lagstiftning har vi hittills i Sverige spelat med öppna kort. De olika intressena har brutits mot varandra, förslag har skickats ut på remiss, osv. och på så vis har man så småningom kommit fram till en lag som majoriteten har fattat beslut om. Men här skall det alltså gå till så att ministrarna far dit, och man skall inte ens få veta vad de kommer att kämpa för; man kommer inte att kunna utkräva ansvar. Till det kommer komplikationen att det är mycket få avgöranden som ministrarna själva träffar. De allra flesta avgöranden görs av sakkunniga tjänstemän och diplomater. Att säga att detta är en förhandling och att en förhandlingsdiskussion skall vara hemlig därför att man då får bäst resultat tycker jag helt enkelt är att missförstå frågan och att göra det väldigt svårt för svenska folket att förstå vad saken gäller.
Herr talman! Med det här inlägget vill jag bara påminna om mina frågor från förra inlägget och göra ett tillägg. I Ulf Dinkelspiels svar av den 18 januari, som jag nyss berörde, sade han: ''Vi har dock under hösten diskuterat möjligheterna att i samband med förhandlingarna på ett eller annat sätt dokumentera den svenska offentlighetsprincipen. För hur detta lämpligen kan ske kan utvecklingen i EU ha betydelse.'' Jag undrar: Vad innebär det? Vad har statsrådet Laurén gjort efter TCO-mötet, där hon gjorde vissa utfästelser om att man från svensk sida skulle agera på ett nytt sätt?
Herr talman! Jag börjar då med att svara Hans Det kanske förefaller litet oklart vem som svarar på frågor om offentlighetsprincipen. Den uppdelning som har gjorts mellan statsrådet Dinkelspiel och mig är att om förhandlingarna är huvudsaken i interpellationen eller frågan svarar statsrådet Dinkelspiel men om interpellationen eller frågan i huvudsak gäller innehållet i offentlighetsprincipen och våra regler är det jag som skall svara. Det kanske kan förklara den oklarhet som kan tänkas råda. Jag sade vid TCO-seminariet att vi skulle försöka få till stånd en lösning som jag ansåg skulle vara tillfredsställande i fråga om offentlighetsprincipen. Det är fortfarande min inställning, och det är utgångspunkten för våra förhandlare. Precis som statsrådet Dinkelspiel har sagt flera gånger innebär detta inte att vi skall ta upp frågan vid en regelrätt förhandling. Våra förhandlare håller nu på att undersöka hur man bäst skall föra fram frågan. Som statsrådet Dinkelspiel sade, för vi diskussioner med de övriga nordiska länderna. Jag tror att de kommer att visa sig fruktbara i sammanhanget. I så fall kommer Sverige inte att stå ensamt i denna fråga, utan de nordiska länderna kommer att uppträda gemensamt. Vi får se vad detta kan ge. Jag kan inte lämna några ytterligare upplysningar för närvarande. Bengt Hurtig tog upp frågan om utrikessekretessen. Jag hoppades att jag hade svarat tydligt nog på den frågan. Bengt Hurtig refererade till de regler som för närvarande gäller med det omvända skaderekvisitet. Det är kanske inte så konstigt att gällande lagstiftning tillämpas. Min oro gällde just hur detta kommer att fungera i ett kommande EU-samarbete. Det är precis därför som jag vill ha reglerna ändrade. Jag ser fram emot ett betänkande med förslag till större öppenhet på den punkten. Jag hoppas att det svaret är tillfredsställande för Bengt Hurtig. Ingela Mårtensson är visserligen inte här i kammaren längre. Men jag skall ändå svara på hennes fråga angående EG-direktivet om dataskydd. Jag har hittills undvikit att ge min in på hytotetiska diskussioner om vad som händer om det ena eller det andra inträffar. Det EG-direktivet har varit ett av de över huvud taget mest omdiskuterade direktiven i EG:s historia. Det kom fram ca 100 ändringsyrkanden i parlamentet när direktivet behandlades där. Fortfarande är man långt ifrån eniga om hur direktivet slutligen skall utformas. Jag tycker att det därför inte finns anledning att nu försöka att i detalj tala om hur Sverige skall agera om direktivet faller ut si eller så. Det är inte så att vi i Sverige är ensamma om vår ståndpunkt om att största möjliga offentlighet skall råda. Hans Göran Franck har flera gånger påpekat att Holland står på barrikaderna i precis samma fråga. I Danmark är man också mycket angelägen om offentlighet inom EG. Vi har inte varit overksamma i fråga om dataskyddsdirektivet. Vi har försökt att på olika vägar påverka utformningen av direktivet fastän vi inte är medlemmar. Jag var och talade med Danmarks justitieminister för cirka tre kvarts år sedan. Jag fick då klart besked om att Danmark ser på denna fråga på precis samma sätt som vi gör och att Danmark kommer att agera kraftfullt för att dataskyddsdirektivet skall få en starkt förändrad utformning. Sedan har vi Birgitta Hambraeus fråga. Jag börjar med frågan om hur lagstiftningen skall ske i fortsättningen och om det skall vara fråga om hemlighetsmakeri. Det hela börjar med att det finns arbetsgrupper inom kommissionen där svenska tjänstemän skall ingå. De kommer naturligtvis att inhämta all möjlig kunskap och alla möjliga synpunkter här hemma innan de åker i väg för att delta i arbetsgrupperna. I det skedet i kommissionens verksamhet råder det en stor öppenhet eftersom kommissionen också är angelägen om att få in synpunkter. När medlemsländerna sedan kommer in i arbetet är det medlemsländernas synpunkter och ställningstaganden som inte skall yppas. Det är för att det skall kunna råda en fri debatt inom kommissionen utan att uppfattningarna låses på ett tidigt stadium. När kommissionen lägger fram sitt förslag råder offentlighet. Det kommer givetvis att debatteras i Sverige. Vi kommer att ha samma möjligheter till remissomgångar angående sådana förslag som vi har med svenska lagstiftningsförslag. Birgitta Hambraeus frågar specifikt om instruktioner till statsråden hemligstämplas. Det är fråga om förhandlingstaktik. Det är inte alls fråga om innehållet. Självfallet måste innehållet vara väl förankrat bland olika organisationer, politiska instanser osv. -- precis som i dag. Det är inte alls fråga om något hemlighetsmakeri på den punkten.
Herr talman! Jag är förvånad över att statsrådet inte kan redovisa mer om hur man avser att agera i fråga om den mycket viktiga svenska offentlighetsprincipen. Vi har i dag haft en rad andra diskussioner om frågor som har rört EU. Det är närmast makabert att i frågan om vikten av offentlighetsprincipen skall vi inte kunna bli underrättade om vilken inställning regeringen har och hur krav och önskemål skall tillgodoses. Inte heller talas det om vad som försiggår med de nordiska länderna. Jag tycker att statsrådet bör lyfta på förlåten. Vad statsrådet säger i dag är mindre än vad statsrådet sade på TCO-mötet. Då uttalade sig statsrådet på ett sådant sätt att vi fick klart för oss att det inte bara skulle röra sig om ensidiga deklarationer. Det fordrades någon form av ömsesidighet mellan parterna för att vi skulle kunna känna en ökad säkerhet för den svenska offentlighetsprincipens bevarande.
Herr talman! Jag står kvar vid min fråga. Vilka hinder finns det för att föreslå att vi tillsammans med andra ansökarländer och ministerrådet upprättar ett protokoll om offentlighetsprincip och meddelarskydd? Tidigare har det sagts att man skall vara rädd för domstolen. Men det tycks inte riktigt vara fallet. Den klarheten bör vi kunna få. Statsrådet säger att omvänt skaderekvisit ej skall gälla. Men i så fall skall tydligen det raka gälla. Skulle det inte vara möjligt att skapa ett slags EU sekretess på området? Det är speciellt och kan närma sig eller vara likvärdigt med den inhemska sekretesslagstftningen. Jag har refererat två fall. Sommaren 1991 var EES avtalet sekretessbelagt, och det gick inte att få tag i det. På krokiga vägar gick det att få ut dåliga kopior på engelska från Bryssel. Jag tog upp ett annat exempel när regeringen i januari i fjol hemligstämplade de frågor EG ställde till Sverige. Jag tycker att statsrådet kan säga att detta är en dålig ordning. I Grundlagsutredningen konstaterar man att det offentliga politiska samtalet i Sverige kommer att minska på grund av sekretessbestämmelserna när Sverige blir medlem. I den svenska offentlighetsprincipen sägs det att handlingar skall lämnas ut skyndsamt, normalt genast eller senast inom ett dygn. I instruktionerna för EU:s institutioner står det att en ansökan för att få ta del av handlingar skall vara skriftlig, och den skall besvaras inom en månad. Det är det som kallas offentlighetsprincip inom EU. Det är ett otroligt stort steg tillbaka. Vi har offentliga diarier. En journalist kan alltså i dessa diarier se efter vilka handlingar som finns. Så kan han få reda på vad han skall leta efter. Även sekretessbelagda handlingar finns förtecknade i sådana diarier, förtecknade på ett sådant sätt att sekretessen inte röjs. Inom den europeiska unionen är det illa ställt med diarier. Det finns inget sagt att diarierna skall vara offentliga. Fortfarande måste alltså journalister förlita sig till ''läckor'' för att över huvud taget få veta vad de skall leta efter. Ett exempel på detta är när EU-kommissionen år 1991 beställde en expertutredning om konsekvenserna av den inre marknaden. Experterna kom fram till att den skulle leda till ökade klyftor, ökad arbetslöshet och ökad regional obalans. Vad gjorde EU-kommission då? Jo, den hemligstämplade utredningen. Först i höstas fick vi reda på att den fanns. Det är så man i det här systemet bedriver politik. Den politiken har jag svårt att förstå.
Herr talman! Jag vill återkomma till ett problem. Det som förut varit inrikespolitik blir nu utrikespolitik. Såvitt jag förstår försöker statsrådet via Daniel Tarschys få synpunkter på detta. Vi skall tydligen kunna ha en större öppenhet även när det gäller vår lagstiftningsprocess framöver. Men när statsrådet berättar hur arbetet går till föreligger väldiga luckor. Vad gäller kommissionen är Sverige redan representerat i arbetsgrupper -- även utan EES-avtal och självfallet även utan medlemskap. Men ministerrådet med sina hundratals arbetsgrupper kommer i praktiken att besluta om de flesta ärenden. Sedan har vi Coreper, fortfarande placerat under ministerrådet, som beslutar om de allra flesta nya lagar som vid ett medlemskap skall gälla i Sverige. Hur blir insynen där? Coreper får instruktioner från exempelvis någon statssekreterare och mycket beslutas där utan någon som helst insyn. När det gäller de 15 % beslut som blir kvar av alla de beslut som skall fattas av ministrarna -- ibland sägs det t.o.m. 5 % -- säger man att det rör sig om förhandlingar. Dessa förhandlingar måste alltså vara hemligstämplade annars försvagas Sveriges position. Man kan förstå att det inte kommer att finnas någon som helst möjlighet för det svenska folket att påverka de lagar som i framtiden kommer att vara gemensamma, om vi blir medlemmar i unionen. Individuella tjänstemän kan visserligen visa sig lyhörda, men ingen kontrollerar att de driver frågorna. Det kommer att bli ett beslutsfattande utan att man har möjlighet att utkräva ett ansvar av dem som stiftat lagarna. Det är det stora problemet. En öppenhet skulle åtminstone något kunna avhjälpa detta. Såvitt jag förstår är det emellertid omöjligt. Min slutsats blir därför att det vore mycket dåraktigt av det svenska folket att säga ''ja'' i en folkomröstning om medlemskap. Vi skall fortsätta att samarbeta med EU och med hela världen som en fri nation och inte som en del i en union, en union som har ett så annorlunda sätt att se på offentlighetsprincipen, en union som inte arbetar med den jämlikhet och öppenhet som Sverige gör.
Herr talman! Till Birgitta Hambraeus vill jag säga att Sverige kommer att behålla sin offentlighetsprincip vid ett medlemskap i unionen. Att fördjupa sig i hur man arbetar i EG och hur man arbetar i Sverige och jämför arbetssätten sida vid sida skulle kunna utgöra ett ämne för en mycket förlängd debatt. Men det är en missuppfattning att allt i Sverige är offentligt, och den skall man ej bidra till att sprida. Det arbete som bedrivs i exempelvis en offentlig utredning är inte offentligt, såvida man inom utredningen inte beslutar sig för att offentliggöra den. Det arbete som sker inom regeringskansliet vid arbetet med en proposition är inte offentligt förrän propositionen är framlagd. De diskussioner som förs i regeringen är jämförbara med ministerrådets. Den svenska regeringen har inte heller en offentlig, öppen debatt. De diskussioner som förs där är interna diskussioner. För ytterligare klargörande vill jag säga att meddelarskyddet gäller enskild tjänsteman som vill meddela pressen något som denne tycker är av värde. En myndighet kan däremot aldrig skyllas för detta. Myndigheten har ingenting med det att göra. Det som gäller myndigheten är när den får en förfrågan att utge ett hemligstämplat dokument som kommer från exempelvis EU. Då får myndigheten, enligt de svenska reglerna, bestämma sig för om efterfrågat dokument skall lämnas ut eller inte. I sådana fall gäller den svenska lagstiftningen. Och här kommer Daniel Tarschys utredning in i bilden. Den kommer att bidra till att utrikessekretessen visavi EU blir betydligt mer öppen än den är i dag. Bengt Hurtig efterlyser ett protokoll om offentlighetsprincipen. Det skulle i så fall innebära att frågan tas upp till en regelrätt förhandling. Det har vi i regeringen, med riksdagen bakom oss, sagt att vi inte skall göra. Sverige skall inte förhandla om offentlighetsprincipen; det har regering och riksdag fastlagt. Till Hans Göran Franck vill jag säga: Att på bästa möjliga sätt försöka dokumentera offentlighetsprincipen var min utgångspunkt vid TCO:s seminarium. Det är också min utgångspunkt i dag. Det samråd och det eventuella samarbete som vi kan komma att få med de övriga nordiska länderna kommer att visa sig fruktbart i detta sammanhang.

Herr talman! Birgitta Hambraeus har frågat mig om vi som medlemmar i EU lämnar ifrån oss rätten att föra en egen jordbrukspolitik. Birgitta Hambraeus har också frågat om vi är beroende av EU:s beslut för hur mycket socker och mjölk vi får producera i landet, även om jordbrukarna skulle avstå från statliga subventioner och EU subventioner, och om det är sant att producenterna tvingas sälja till världsmarknadspriser om de inte håller sig till de tilldelade kvoterna.

Även inom EU har en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken inletts. Bl.a. har priserna på spannmål sänkts och ersatts av ett arealbidrag. Dessutom har en lång rad miljöstöd införts. Fortfarande har dock EU kvar alla marknadsregleringar och reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken är inte lika långtgående som den svenska. Den gemensamma jordbrukspolitiken är även efter reformen, som beslutades 1992, föremål för debatt, och inriktningen i framtiden är mot nya förändringar, som svar på fortsatta överskotts och miljöproblem. GATT-överenskommelsen ställer dessutom krav på minskade exportsubventioner och ökat marknadstillträde, vilket kan komma att påskynda förändringen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Fortfarande finns dock många av de traditionella marknadsregleringarna kvar som en viktig del av den gemensamma jordbrukspolitiken. Ett inträde i EU skulle innebära att Sverige införde vissa marknadsregleringar som vi i dag inte längre har kvar, t.ex. kvoter för mjölk och socker. Det innebär naturligtvis en tillbakagång till regleringar och system som Sverige har övergett. Ett återinförande av dessa regleringar, vilka i stor utsträckning styr produktionens storlek och utveckling, är naturligtvis ingen fördel, men den gemensamma jordbrukspolitikens olika nackdelar måste ses mot bakgrund av den reform av politiken som för närvarande genomförs inom EU och de förändringar som sannolikt kommer att bli nödvändiga i framtiden. Det är naturligtvis också så att frågan om vårt medlemskap i Europeiska Unionen bör och skall avgöras efter en samlad bedömning av medlemskapets -- och utanförståendets -- betydelse och konsekvenser för Låt mig därmed övergå till de direkta frågorna om den gemensamma jordbrukspolitikens tillämpning. Ett av de viktigaste områdena där EU har en gemensam politik är jordbruksområdet, och därför är jordbrukspolitiken inom EU också en gemensam angelägenhet. Vid ett medlemskap utformas jordbrukspolitiken gemensamt av medlemsländerna genom EU-institutionerna. I viss utsträckning finns dock möjligheter för enskilda länder att välja ambitionsnivå vid tillämpningen av de fastlagda gemensamma stödordningarna. Den gemensamma jordbrukspolitikens mål är att höja produktiviteten, tillförsäkra jordbruksbefolkningen skälig levnadsstandard, stabilisera marknaderna, trygga försörjningen samt tillförsäkra komsumenterna tillgång till varor till skäliga priser. Det är formuleringar som känns igen från årtionden av svensk jordbrukspolitik. För att nå de gemensamma målen används inom EU framför allt två olika instrument. Det hittills viktigaste är pris och marknadsregleringen, dvs. att EU skall garantera en viss prisnivå till jordbruket. Pris och marknadsregleringarna innebär dels att de av EU garanterade priserna för alla viktiga jordbruksprodukter skyddas genom ett gränsskydd, vilket förhindrar att importerade jordbruksprodukter konkurrerar ut produktionen inom EU, dels att uppköp eller export sker genom EU:s försorg av den överskottsproduktion som inte finner avsättning inom EU. Detta prisstöd har medfört ett incitament att öka produktionen, vilket medfört att EU från att ha varit en nettoimportör av livsmedel i dag är en av världens största exportörer av flera viktiga jordbruksprodukter. Det är dock en export som måste subventioneras, eftersom EU:s priser överstiger priserna på världsmarknaden. Det andra instrumentet för att uppfylla målen för den gemensamma jordbrukspolitiken är strukturpolitiken. Den har ansetts nödvändig för att förbättra strukturen och därmed konkurrenskraften inom jordbruket. Här återfinns sådana stöd som investeringsstöd, startstöd, stöd till marknadsföring men också regionalstöd till mindre gynnade områden m.m. Pris och marknadsregleringen är en gemensam angelägenhet och medger inget nationellt manöverutrymme. Strukturpolitiken medger däremot möjlighet för länderna att i hög grad själva avgöra t.ex. stödens omfattning och nivå samt övriga villkor. Den gemensamma budgeten finansierar helt alla åtgärder inom pris och marknadsregleringarna, medan de olika struktur-, regional och miljöstöden endast delfinansieras av EU. I viss utsträckning tillåts också nationella stöd, t.ex. i form av skattelättnader. Alla nationella stöd skall dock anmälas och godkännas av EG kommissionen. Det finns alltså vissa begränsade möjligheter för varje medlemsland att utforma delar av jordbrukspolitiken. En viktig del av marknadsregleringarna för socker och mjölk är de kvotsystem EU tillämpar. Kvotsystemen innebär att varje land erhåller en viss bestämd mängd mjölk respektive socker, vilken i princip inte skall överskridas. Kvoterna har tillkommit för att begränsa den överskottsproduktion som finns av socker och mjölk inom EU. Beslut om de nationella kvoternas storlek fattas av medlemsländerna gemensamt, dvs. av EU-rådet. Avgörande för den svenska produktionens storlek i framtiden och vid ett medlemskap är dels svenskt jordbruks konkurrensförmåga, dels kvoternas storlek. Därför är kvoterna en så viktig del av medlemskapsförhandlingarna. För mjölk är kvotsystemet så utformat, att om kvoten överskrids tvingas producenten betala en mycket hög avgift för den del av mjölkproduktionen som överskrider kvoten. Det är alltså en form av ekonomisk sanktion som gör att mjölkproducenterna inte överskrider kvoterna. Det är helt enkelt inte lönsamt och därmed inte heller intressant att överskrida kvoten. Det är alltså inte förbjudet att producera mjölk utöver kvoten, men avgiften är i dagsläget i nivå med priser på mjölk i Sverige och i våra närmaste konkurrentländer inom EU. Det innebär att mjölkkvoterna endast i undantagsfall överskrids och då genom felaktiga marknadsbedömningar eller liknande. Sockerkvoten, vilken också bestäms gemensamt av medlemsländerna, är uppdelad i två typer av kvoter, en A och en B-kvot. För A-kvoten erhålls i princip hela det av EU garanterade priset. För B kvoten erhålls endast ca 65 % av det garanterade priset. Dessutom finns s.k. C-socker, vilket produceras utanför kvotsystemet. För detta socker erhålls endast världsmarknadspris. Dessutom måste C-sockret exporteras till tredje land och får inte säljas inom EU. Flera EU-länder producerar C-socker, och 1990/91 producerades inom EU inte mindre än 2,3 miljoner ton av detta socker, vilket motsvarar 17 % av den totala sockerproduktionen inom A och B-kvoten. Kvotsystemen omfattar all produktion av mjölk och socker, alltså även om jordbrukarna avstår från stöd från EU eller från det egna landet. Vidare bör också tilläggas att kvotsystemen inte förhindrar produktion av ekologiska jordbruksprodukter. Även de kan tilldelas kvoter, men de är underkastade samma regler som alla andra producenter vad gäller kvoter och andra marknadsregleringar. EU gynnar emellertid ekologisk produktion genom särskilda stöd, bl.a. inom ramen för miljöstöden. Jag vill i detta sammanhang erinra om att regeringen tillsatt en särskild utredare, som skall utreda en svensk tillämpning av det miljöprogram som är en del av den gemensamma jordbrukspolitiken. I utredarens uppdrag ingår att föreslå hur ett stöd till ekologisk odling inom ramen för detta program skall utformas. Till sist kan tilläggas att Sockerbolaget har kontrakterat 50 hektar ekologiskt odlade sockerbetor på Gotland. Låt mig avsluta med några kommentarer om fördelarna med ett medlemskap. Redan för två år sedan konstaterade riksdagen att ett medlemskap i de europeiska gemenskaperna ligger i vårt lands nationella intresse. Sveriges ansökan om medlemskap återspeglar vår önskan att bidra till förverkligandet av ett enat Europa, som lever i fred, välstånd och social rättvisa. Ställningstagandet för ett medlemskap bygger självklart på att hela Sverige skall tjäna på ett medlemskap. Bl.a. kommer såväl jordbrukare som konsumenter att dra nytta av att hela Europamarknaden öppnar sig vid ett medlemskap. Såväl export som importmöjligheterna kommer att öka. Konsumenterna får tillgång till ett ökat utbud av livsmedel, medan jordbrukarna får möjlighet att exportera såväl inom som utom EU. Sverige kommer också att kunna dra nytta av de olika stöd som ryms inom EU:s jordbrukspolitik. Det svenska jordbruket är starkt och konkurrenskraftigt, och vårt rena och miljövänliga jordbruk innebär att vi på den europeiska marknaden framgångsrikt bör kunna konkurrera med livsmedel av hög kvalitet. Regeringen lägger nu ned ett stort arbete på att uppnå ett sådant förhandlingsresultat att svenska folket kan uttala sig för ett medlemskap i den kommande folkomröstningen.
Herr talman! Jag ber verkligen att få tacka jordbruksministern för ett utförligt svar på min interpellation -- mitt i allt det arbete som regeringen nu har med förhandlingarna. Ingenting är så nödvändigt för ett folk som att ha en säker tillgång till hälsosamma livsmedel. Det står alltså nu klart, att om Sverige blir medlem i Europeiska Unionen -- vilket jag i hög grad betvivlar -- kommer vi inte längre att ha rätt att bestämma över jordbruket i vårt eget land. Vi vet att vårt eget jordbruk är behäftat med många invecklade regler och en viss byråkrati, och det är svårt att förstå allt som gäller. Men vår byråkrati är ingenting jämfört med EU:s byråkrati. EU:s egna revisorer har också klagat på att det fuskas och bedras kolossalt med detta stöd. Sverige skulle alltså som medlem ge uppskattningsvis 10 miljarder kronor varje år för att subventionera EU:s jordbruk, om jag har räknat rätt, och vi skulle samtidigt öppna våra gränser och låta EU:s produkter komma till oss. Jordbruksministern säger att pris och marknadsregleringen är en gemensam angelägenhet och medger inget nationellt manöverutrymme. Vad innebär detta t.ex. för jordbrukarnas kooperation? Kan våra jordbrukare inte längre i demokratisk ordning bestämma över sin egen kooperation? Är det tillåtet för en en jordbrukare att sälja mjölk direkt från gården -- och inte räkna in det i kvoten -- och få samma pris som konsumenterna skulle ha betalat i affären? Det finns människor som uppskattar att veta vem som har levererat mjölken. Det skall bli repressalier om jordbrukarna producerar mer mjölk än vad kvoten tillåter. Vill jordbruksministern berätta litet mer om hur de skall straffas? Hur håller man ordning på hur mycket mjölk varje jordbrukare producerar? Man kan tänka sig att några grossister vill göra en specialbeställning av ekologiskt socker hos Roma Sockerbruk på Gotland. De tänker betala kolossalt mycket mer än vad som är gängse därför att de verkligen önskar ekologiskt socker. Man kan tänka sig att fler jordbrukare då vill producera betor; det finns en marknad för det, och det är lönsamt. Jordbrukarna behöver inte något stöd alls. Den här verksamheten bär sig själv. Måste man då, för att detta över huvud taget skall vara tillåtet, dra in på andra sockerbruks kvoter? Vad händer om man bryter mot detta? Kommer polisen? Det vore intressant att höra litet mer preciseringar. Jordbruksministern berättade att EU gynnar ekologisk produktion genom ett särskilt stöd. Det är mycket intressant och glädjande. Jag vill poängtera att vi självfallet, så fort EU gör någonting som är framsynt och bättre än vad vi själva gör, frivilligt skall göra samma sak. Det skulle aldrig falla mig in att tala för att vi skall konkurrera ut EU:s jordbruk genom att exportera sådant som är framtaget med sämre ekologiska metoder eller djurskydd. I själva verket är det tvärtom. Djurskyddet i Sverige är betydligt bättre än i EU. Hur skall vi kunna kontrollera att de produkter som vi får in i landet inte är framställda med metoder som är förbjudna i Sverige? Jag vet att det nu förhandlas om att vi skall få behålla våra höga krav när det gäller salmonellakontrollen. Om vi i förhandlingarna får igenom de svenska kraven på salmonellakontrollen, har vi då möjlighet att följa upp det? Har vi möjlighet att kontrollera att detta verkligen görs? Har vi rätt att göra det? Kommer EU-domstolen att tillåta det? Jordbruksministern avslutade med en lovprisning till medlemskapet i EU. Jag skall undanhålla mig från att göra motsvarande lovprisning till friheten att stå utanför. Kyrkan i Sverige har tillsammans med LRF -- jag vet att jordbruksministern personligen är engagerad i projektet Den goda jorden -- gjort en analys av vårt sätt att se på jordbruket. Det har varit frikopplat från naturen. Vi har sett på jordbruket som en industri. Det har varit fel. Det är oerhört viktigt att vi förvaltar jorden och markens bördighet och att vi för all framtid kan producera livsmedel som kan mätta vårt folk. Men vi måste också sätta in detta i ett etiskt och globalt sammanhang. Vi skall inte översvämma en marknad med produkter som vårt land egentligen inte kan producera på ett ekologiskt riktigt sätt. Allt detta beskriver en jordbrukspolitik i framtiden som Centerpartiet så varmt förespråkar. Kan jordbruksministern garantera att den politiken verkligen underlättas om vi blir medlemmar i EU? Det är svårt nog att få till stånd överenskommelser i ett litet land som Sverige. Det finns många låsningar och mycket prestige. Får vi rätt att gå före om vi blir medlemmar i EU? Eller är det, som jag misstänker och tror, lättare för oss att som ett litet land själva gå före och visa att det här är en väg som är duglig för framtiden?
Herr talman! Jag delar naturligtvis Birgitta Hambraeus uppfattning att det är kolossalt viktigt med hälsosamma livsmedel. När det gäller de frågor som jag har ansvar för i det här sammanhanget brukar jag just nämna det området som det mest angelägna. Det berör alla människor. Själva jordbrukspolitiken kanske inte dirket berör så många. Det är dock viktigt att framhålla att vi även i framtiden bestämmer kraven på miljö, djurskydd och standard på svenska livsmedel. I EU:s direktiv och acquis finns minimikrav. Dem får vi överskrida om vi från regeringens sida säger att vi inte tänker ge avkall på det regelsystem som vi har i Sverige och vi också är överens med näringen om att detta är en profil för de svenska jordbruken och framtiden som är viktig att behålla. Frågan om salmonella är den som debatteras mest när det gäller den totala bilden av djurhälsan och kanske även de fytosanitära reglerna. Vi hävdar att vi skall ha kvar vår rätt att kontrollera de livsmedel som förs in i landet, även om vi inte har gränskontroller. Den modell som vi föreslår har vi haft möjlighet att tillämpa sedan tidigare. Vi använder oss dock mer av den möjligheten nu, nämligen att göra en kontroll hos exportören. Det typiska för Sverige är att vi inte bara kontrollerar livsmedel. Vi kontrollerar hela kedjan, dvs. fodermedlen, de levande djuren och livsmedlen. Vi har uppnått en standard som är unik, kanske i hela världen. Därmed är det naturligtvis viktigt att behålla den. I delar av EU finns det en betydande förståelse för detta. Man är t.o.m. avundsjuk på vårt system. Det finns också de som ser detta som ett exporthinder. Jag tror att vi har mycket goda förutsättningar för att få gehör för våra synpunkter. Vi kan i grunden inte ge avkall på huvudprincipen när det gäller att behålla renheten. När man frångår marknadsekonomin uppstår det i stället en byråkrati. Vi har en lång erfarenhet av detta i det svenska samhället, även om det nu har skett fler utbetalningar via priset och färre direkt via postanvisningar eller bankgiron. Under senare år har vi i Sverige också prövat varianten med att betala direkt till bönderna. Det föreligger i och för sig en risk för fusk. Det gör det med alla sådana här system. Det är naturligtvis olagligt och skall beivras. Man kan inte kommentera det på ett annat sätt. I grunden skiljer sig EU:s system inte från det som vi tillämpar här i Sverige. Eftersom jordbrukspolitiken är den stora gemensamma frågan i EU går en stor del av EU:s budget just till jordbrukspolitiken. Dessutom blir återflödet till jordbrukssektorn betydande vid ett EU-medlemskap. De yttre ramarna för det som kan tänkas ligger någonstans vid sex miljarder och ända uppåt tio miljarder. Då är inte det gränsskydd som naturligtvis också ger ett stöd inräknat. Det stödet motsvaras av det svenska gränsskydd som vi har i dag. Korporationens möjligheter att agera förändras i princip inte. Vad som händer är att man får möjlighet att sälja vad som helst inom EU-området utan några restriktioner. Det bli alltså en ökad frihet i det sammanhanget. Att det finns en nationell kvot, t.ex. när det gäller mjölk, innebär inte någon begränsning i försäljningen. Det innebär bara en begränsning i produktionen. Det finns möjligen vissa som har anfört att det är ett problem att hålla reda på detta. Jag skall säga att Sverige torde vara ett av de länder i Europa som har den allra bästa kapaciteten för att hålla reda på saker. Redan i dag håller vi reda på nästan allting som händer ute i landet. Vi kan säkert också hålla ordning på hur mycket mjölk som produceras. Vi har haft ett tvåprissystem som var mycket likt kvotsystemet. Det är ingenting att eftersträva. Det sade jag också i min inledning, men det får man ta. Man får ta det onda med det goda i det här sammanhanget. När det gäller avgiften är det som när staten kräver in andra pengar. Det händer då och då. Man får skattsedlar och annat från samhället. Det här är inte värre. Tanken om ekologiskt socker är intressant. Den prövas nu av betodlarna på Gotland och av Sockerbolaget. Den totala volymen måste inrymmas i EU:s kvot. Däremot finns det inte något hinder mot att producera ekologiskt socker, och marknadsföringen är helt fri. I frågan om ekologisk produktion skulle jag vilja understryka att om vi får ett stöd i pengar för att gå vidare med våra idéer här i Sverige, så ser jag det som en fördel. Detta är vad vi kan få i det här sammanhanget. Jag delar Birgitta Hambraeus uppfattning när det gäller förvaltning av vår åkermark och våra naturresurser över huvud över taget. Det vore kanske inte så dumt om dessa centeridéerna kunde sprida sig också till EU-länderna. Detta blir det betydligt lättare att åstadkomma vid ett medlemskap.
Herr talman! Jordbruksministern sade att det vore bra om vi kunde få pengar till detta från EU. Men hur det än blir kommer vi att skicka ut väldigt mycket mer pengar än vad vi får tillbaka. Vad vi håller på och förhandlar om när det gäller pengarna är hur mycket av de pengar som vi redan har betalt som kommer tillbaka på deras villkor. Jag tycker att det är dåligt att man över huvud taget ger sig in i sådana förhandlingar. Vi kan bestämma vilka krav vi skall ställa på djurskydd och över huvud taget på vårt eget jordbruk, men vi kan inte hindra de andra EU länderna att exportera sina produkter till oss. Vi kan inte förhindra att det importeras billigare varor som slår ut vårt eget jordbruk. När dessa billigare varor förs in i vårt land, blir det mycket svårare för våra egna jordbrukare att sälja sina produkter till de svenska konsumenterna. Lika väl som våra jordbrukare får möjlighet att exportera, så måste vi öppna oss och få ett mycket större överskott av jordbruksprodukter. Trycket på oss blir naturligtvis mycket större än det tryck som vi kan utöva på länderna på kontinenten. Jordbruksministern säger också att vi inte kan ge avkall på t.ex. skyddet mot salmonella. Jag tycker att det låter mycket spännande. Såvitt jag förstår kan det innebära att jordbruksministern så småningom kan hamna på min sida i folkomröstningskampanjen. Efter vad jag kan förstå av den föregående debatten är det så, att även om vi skulle uppnå ett lyckat resultat i förhandlingarna, kan vi inte garantera att detta kommer att hålla i EG-domstolens prövning, om denna skulle finna att något undantag strider mot t.ex. regler om konkurrensfrihet osv. Har vi rätt att kräva att någon skall redovisa att en produkt är fri från salmonella, innan den friare exporten kommer att gälla? Även om jordbruksministern tror sig ha fått ett gott resultat, är det alltså inte säkert att det kommer att hålla i praktiken. Därför måste vi ha garantier för att EG-domstolen verkligen går med på detta, innan vi kan vara säkra på att vi har fått detta för för vårt land så oerhört väsentliga skydd. Till sist vill jag ställa en fråga om norra Sverige. Riksdagen har beslutat att lönsamheten för jordbruket i norra Sverige inte får minska. Kan vi garantera att den lönsamhet som jordbruket i norra Sverige hade för några år sedan inte kommer att minska, om vi blir medlemmar i EU?
Herr talman! Riksdagen beslöt 1990 att lönsamheten i norra Sverige inte fick sjunka till följd av 1990 års jordbruksbeslut. Det pågår en ganska uppslitande debatt om tolkningen av riksdagens beslut angående lönsamheten. Liksom Jordbruksverket gjorde i sitt förberedelsearbete ser vi i departementet bl.a. på vad detta beslut formellt innebär. Vad innebär en fullständig garanti för lönsamheten i jordbruket i norra Sverige? Jag har fått ett råd av Jordbruksverket som innebär ett spann på lägst mellan 800 och 900 miljoner och högst l 300 miljoner. Det lägre beloppet är det som riksdagen egentligen har beslutat om, medan det högre är det som skulle krävas för att behålla lönsamheten på den nivå den hade på 1980-talet. Om vi får ett stöd från EU till jordbrukspolitiken även i norra Sverige, underlättar det våra möjligheter att betala. Dessutom är bottenbasen för priserna på jordbruksprodukter är något högre i näraliggande EU-länder än i Sverige. Då kan man säga att det inte ser särskilt mörkt ut, eftersom basen lyfts något och vi dessutom får hjälp med att betala en del av det som vi i dag själva betalar till hundra procent. Förhandlingarna om salmonellaskyddet är ännu inte slutförda. Jag har även i EU hört formuleringen att alla ställer upp på principen om ett fritt flöde av varor men att ett fritt flöde av sjukdomar inte är något att eftersträva. Det tycker jag är en bra formulering, och detta tror jag att folket i EU också begriper. Så till det som har sagts om att skicka ut pengar. Egentligen borde jag av något slags social ambition kunna säga att det väl är ganska riktigt att vi bidrar med dessa pengar. Det är emellertid ändå så att vi i första hand ser till oss själva. Nettoutbetalningen, som kanske kommer att uppgå till maximalt 10 miljarder, kommer sannolikt att ge en del effekter som gynnar vår ekonomi. Därför är detta egentligen inte någon nettokostnad. Jag har noterat att denna fråga tidigare i dag har varit uppe till debatt här i kammaren. Låt mig ta ett exempel från jordbrukets område. Min kollega i Grekland var på besök hos mig för någon vecka sedan. Han är nu ordförande i rådet. Han fick besöka några jordbruk i Orsatrakten i Dalarna och även något jordbruk på Gotland. Vi visade inte upp det bästa vi har, utan vi ville visa ett genomsnitt och även en del av våra problem. Vid diskussioner med denne grekiske minister om situationen i delar av EU får man en liten tankeställare. I Grekland har i dag 25 % av befolkningen sin sysselsättning i jordbruket. Detta tal är 13 à 14 procentenheter högre än i Sverige. Dessa 25 % av Greklands befolkning har mer än hälften så stor andel per capita av BNP som resten av grekerna. I Grekland totalt är BNP per capita inte mer än en fjärdedel av den i Sverige. Jag har förståelse i synnerhet för representanter för jordbruket i sådana länder när de säger att de har ett intresse av att få pengar. Vi ser alltså att de fonder som vi bidrar till genom EU-medlemskapet har ett visst fog för sig. Om vi kan bidra till detta utan att göra någon förlust, skall vi kanske inte gräma oss så förfärligt mycket.

Jag är övertygad om att de svenska konsumenterna under överskådlig tid vill ha färska livsmedel, som är av hög kvalitet och som är producerade ganska nära. Den största delen av de varor som konsumeras här kommer därför att vara svensk. Vi kommer också att få en ökning av import, men detta skall vi kunna möta genom en ökning av den svenska exporten. På längre sikt tror jag faktiskt att vi i vårt ganska rena land, som vi kan göra ännu bättre, har goda förutsättningar att utveckla vår produktion även av andra produkter än livsmedel i jordbruket, t.ex. produkter för energi och industriändamål. Här ligger vi litet före, men debatten är densamma.
Herr talman! Det som jordbruksministern här säger är oerhört viktigt -- det kan självfallet inte vara någon rättighet att exportera sjukdomar. Får jag med tanke på den juridiska debatt som vi hade tidigare i dag fråga jordbruksministern om han verkligen är villig att kräva att detta nu får en sådan form i förhandlingarna, att vi kan vara säkra på att domstolen kommer att anse att detta är vattentätt. Det skall inte vara möjligt att hit exportera jordbruksprodukter -- ägg, fjäderfä och annat kött -- som kan ge salmonella. Denna regel måste emellertid vara helt vattentät. Jordbruksministern berättade att 25 % av arbetskraften i Grekland är jordbrukare och säger att det inte är mer än rimligt att vi hjälper till och ger bistånd, eftersom många länder i EU har det så oerhört mycket sämre. Det är riktigt. Sverige är betydligt rikare än något annat EU-land om man t.ex. mäter BNI. Det finns en ojämlikhet här. Men ser man till ojämlikheten på jorden är varenda grek våldsamt rik i jämförelse med de 20 % av jordens befolkning som lever under absolut fattigdom. Då kan jag verkligen undra över prioriteringarna. Är det verkligen Europa som nu skall bli rikare och rikare -- en rikemansklubb? Har vi inte ett globalt etiskt ansvar? Många fler människor lever alltså fortfarande av jordbruk i EG-området. Vi har färre här. Vi har alltså rationaliserat mycket mer. Detta gäller också industrin. Vi ligger långt framme när det gäller rationaliseringar. Sverige är i själva verket långt inne i det postindustriella samhället. Vi behöver en ny ekonomisk teori för att klara det nya samhälle som växer fram. Eftersom EU länderna är efter oss här och vi är före tror jag att det skulle hjälpa oss att stanna som ett fritt land och utveckla den ekonomiska teori som behövs för morgondagen. Det skall vara ett kretsloppssamhälle med hög välfärd och stor jämlikhet. Det behövs en teori som gör att vi inte tror att vi hela tiden måste producera mer varor för att ha råd till allt det andra vi önskar och behöver: vård, utbildning, kultur. Jag tror att Sverige har en stor uppgift där. Den kommer inte att underlättas om vi blir medlemmar i EU, som i många fall ligger långt efter oss.
Herr talman! Det är naturligtvis svårt att i förväg garantera vad domstolen kan säga i ett givet läge. Jag har ambitionen att göra den här frågan så vattentät som möjligt. Men vi har inte heller i dag någon vattentät situation. Vi skall komma ihåg att vi i produktionen har en så gott som vattentät situation. Där kontrolleras allt som förs in. Man har en restriktivitet, eftersom man är rädd om det man har. Standarden inom vår hönsproduktion av olika typer och även grisproduktionen är fantastisk. Man riskerar inte detta. På konsumtionssidan har vi ett stickprovskontrollsystem som inte är vattentätt. Ett system med certifikat från exportören skulle vara bättre än det system som vi i dag tillämpar. Dessutom löper vi en risk genom att vi reser ganska mycket. Svensken äter utländsk mat i utlandet, vilket är en betydande oförsiktighet. Det är på det sättet som vi drar hem de flesta salmonellafallen i landet. Det tänker vi inte förbjuda, det får man fortsätta med. Det gör att man inte kan uppnå en fullständigt vattentät situation. Men jag tror att vårt föredöme är något som producenter av livsmedel i många EU-länder skulle önska att de kunde följa efter. Jag har mycket stor respekt för Birgitta Hambraeus synpunkt på de fattiga i världen. Men vi har aldrig i Sverige satt Norrlandsproblematiken emot uländerna. Vi har alltid sagt att vi skall kunna ha både en regionalpolitik och ett rejält ulandsbistånd. Jag tror att vi också skall kunna ha en bra EU-politik och ett u-landsbistånd. Genom att vi får en bättre ekonomi har vi också möjlighet att bistå bättre. Debatten om kretslopp och god miljö skall vi föra med all kraft här hemma. Men vi behöver inte bli sämre här hemma för att vi också för den debatten utanför vårt land, inom den europeiska unionen.

Fru talman! Magnus Persson har frågat mig om jag avser att återkomma med förslag som stöder användandet av en lägre bensenhalt. Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag lämnat förslag till miljöklasser för bensin i syfte att gynna användningen av sådan bensin som är mindre skadlig för hälsa och miljö än dagens kvaliteter. Förslagen har remissbehandlats. Regeringen har redan vidtagit ett antal åtgärder för att minska bensinens påverkan på hälsa och miljö. Bl.a. har skatteskillnaden mellan blyad och blyfri bensin ökats. I dag har den blyade bensinen en mycket liten del av marknaden. Regeringen redovisar inom kort i en proposition det fortsatta arbetet för att få till stånd en total övergång till oblyad bensin. I propositionen anges att regeringen under år 1994 efter genomförd notifieringsprocess kommer att ändra förordningen om motorbensin i detta syfte. Bensinens påverkan på hälsa och miljö måste dock minskas ytterligare. En lägre bensenhalt är en viktig åtgärd i detta avseende. Det är glädjande att bättre bensin redan finns på marknaden. Det visar att det finns förutsättningar att minska skadorna på hälsa och miljö. Regeringen bereder för närvarande Naturvårdsverkets förslag till åtgärder.
Fru talman! Jag tackar för svaret på min fråga till miljöministern. Svaret andas rätt välvillig behandling av frågorna. Anledningen till att jag ställde frågan var och är den utveckling som finns på marknaden. Professorn i organisk kemi, Oliver Lindqvist, menar att det viktigaste resultatet är att katalysatorernas livslängd ökar, samtidigt som utsläppen av kväveoxider och kolväte minskar betydligt, om vi skulle övergå till användningen av denna typ av bensin. Det är just utsläpp av svaveloxider, kväveoxider och kolväten som är de överskuggande miljöproblemen. Det visar också att inte minst miljöförvaltningen i Stockholms kommun har varit på bettet. De vill så snabbt som möjligt övergå till den här typen av bensin. Jag tolkar svaret så att statsrådet och regeringen mer eller mindre tillmötesgår Naturvårdsverkets, och andra instansers, strävan för ett snabbt påskyndande för att underlätta för detta. Jag förutsätter då att regeringen ändrar förordningen i den riktningen. Fru talman! Det är inte bara bilarna som berörs, utan även, och det är viktigt, husfasader, statyer, m.m. Inte minst arbetsmiljön berörs. De som jobbar med det här, inte minst bilelektrikerna och bilmekanikerna, men även kunder som arbetar med bensin då de tankar sin bil eller har garage, o.s.v. berörs. Fru talman! Det finns många faktorer som talar för att regeringen skall skynda på. Jag är medveten om att det har gjorts vissa åtgärder, men nu gäller det att handla snabbt, herr miljöminister. Jag hoppas att det inom kort ligger ett förslag på riksdagens bord.
Fru talman! Det är riktigt att vi i ett tidigt skede har valt en strategi som innebär miljöklassning av olika sorters drivmedel och av fordon. Båda de här två vägarna är nödvändiga eftersom de måste samspela med varandra. Det senaste som har inträffat på fordonssidan är att NUTEK har gått ut med ett upphandlingsförslag om t.ex. el/hybridbilar med statligt stöd. Det var också av det skälet som vi uppdrog åt Naturvårdsverket att utreda de mer tekniska frågorna som har att göra med förordningen om motorbensin och därtill hörande problemställningar. Nu har vi alltså materialet i departementet, och vi har inte för avsikt att vänta på någonting. Vi har fått in remissvaren, och nu arbetar vi för högtryck för att få fram ett förslag. Däremot är det ganska naturligt att jag inte i det här skedet, innan jag själv ens har hunnit få föredragningen av hela materialet, skulle kunna utlova en exakt lösning på problemet. Det handlar om att så snabbt som möjligt få fram förslaget. Jag vill gärna ha sagt att det är bra att marknaden rör på sig. Det sade jag också i frågesvaret.
Fru talman! Det som miljöministern säger visar ett ekonomiskt perspektiv och är en ekonomisk fråga. Jag har viss förståelse för att statsrådet i dag inte kan ge ett konkret besked. Men jag tror att det finns många faktorer inte minst i de befolkningstäta områdena, som Stockholm, Västerås, Karlstad, Göteborg och Malmö, där det är viktigt att man får klara besked och klara signaler från regeringen. Nu får vi avvakta den fortsatta hanteringen. Jag förutsätter att man så snabbt som möjligt påskyndar hanteringen så att denna typ av klassificering kan ändras. Det finns både miljö och arbetsmässiga skäl som är tillräckliga för att vi skall kunna ro hem skutan.

Fru talman! Lena Klevenås har frågat mig om vilka åtgärder jag tänker vidta för att svenskt kärnbränsle i Sellafield inte skall upparbetas. Den svenska politiken när det gäller använt kärnbränsle är inriktad på direkt slutförvaring utan upparbetning. Om detta råder det en bred enighet i riksdagen. Tanken på att upparbeta svenskt kärnbränsle i Storbritannien är emellertid av betydligt äldre datum än den nuvarande politiken. Redan 1965 påbörjade OKG AB diskussioner med dåvarande UK Atomic Energy Authority om ett upparbetningskontrakt. Den 28 november 1969 Totalt har OKG AB levererat 785 bränsleelement med ett ursprungligt uraninnehåll på 139 ton. Vid fem olika tillfällen har regeringar med varierande politisk sammansättning beviljat tillstånd för utförsel av delmängder av det använda och kontrakterade kärnbränslet till Storbritannien, nämligen den 20 mars 1975, den 20 maj 1976, den 1981. Enligt kontraktet avgör BNFL när bränslet skall upparbetas. Enligt en uppgift planeras detta ske omkring år 2000. Kontraktet mellan OKG AB och BNFL är ett civilrättsligt avtal tecknat mellan två enskilda parter. Den svenska regeringen kan därför inte direkt, påverka ett beslut om upparbetning av det svenska materialet. Ett agererande kräver således medverkan av kontraktsparterna. Inom departementet pågår dock överväganden om vilka åtgärder som är möjliga.
Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret, även om det inte innehöll svaret på min fråga som var vilka åtgärder miljöministern tänker vidta. Att överväganden pågår tycker jag inte är något svar. Jag hoppas att de här övervägandena kommer att leda till konkreta och kraftfulla åtgärder från regeringens sida. Det är helt nödvändigt. Det är tragiskt att upparbetningsanläggningen i januari -- samma dag som den andra förhandlingen om icke-spridningsavtalet satte i gång. Omfattningen av upparbetningen i de nya anläggningarna som kommer att sätta i gång under 1990-talet i Frankrike, Storbritannien och Japan leder till att man på detta sätt år 2010 kommer att producera mer plutonium än vad som finns i hela världens kärnvapenarsenal. Plutonium är ett av de giftigaste ämnen i världen. Från den gamla anläggningen i Sellafield har närmare ett halvt ton plutonium läckt ut i havet. När den nya upparbetningsanläggningen Thorp kommer i gång räknar man med att de radioaktiva utsläppen tiofaldigas. Stränderna runt den irländska sjön är redan smittade med radioaktivitet. Också cancerriskerna ökar med den nya anläggningen. Jag förstår inte varför Sverige inte tvingar OKG AB att ta tillbaka det svenska kärnbränslet. Riksdagen är ju enig om att det inte skall ske någon upparbetning av svenskt kärnbränsle. Jag känner till att ifrågavarande kärnbränsle fraktades från Sverige till Sellafield innan detta principuttalande gjordes. Jag upprepar därför min fråga till miljöministern: Vad tänker miljöministern göra för att ta tillbaka kärnbränslet till Sverige, så att det inte blir upparbetat? Vilka påtryckningar kan göras på OKG AB för att bränslet inte skall upparbetas?
Fru talman! Miljö och naturresursdepartementet, dvs. den svenska regeringen, och Nordiska ministerrådet har vid upprepade tillfällen under år 1993 skrivit till de engelska myndigheterna. Jag antar att Lena Klevenås känner till det. I dessa skrivningar har de problem som Lena Klevenås här nämner vad gäller upparbetningen påpekats. Det har inte gett något resultat. Anläggningen kommer att startas. Den har givits vederbörliga tillstånd. Att jag inte svarar på själva frågan beror på att regeringen inte har någon direkt möjlighet till påverkan. Lena Klevenås begär alltså att jag, till följd av ett avtal som träffades på 1960-talet, skall tala om vilka åtgärder regeringen kan pröva för att stätta press på OKG AB. Jag tänker inte villfara det önskemålet. Jag hoppas naturligtvis att OKG AB inte skall behöva pressas. Jag hoppas att man skall förstå att regeringens inställning utgör en del av Sveriges samlade politik, som innebär vissa politiska och etiska regler. Om vi har motarbetat tillkomsten och starten av upparbetningsanläggningen Thorp och om Sverige som nation numera har en annan politik när det gäller upparbetning av använt kärnbränsle får man försöka lösa detta problem i överläggningar mellan företaget, och regeringen, eller part som regeringen utser. Det är mitt officiella svar. Om problem i en sådan hantering uppstår, återkommer regeringen till det när så blir aktuellt.
Fru talman! I en uppvaktning som Greenpiece gjorde av Olof Johansson den 16 december framkom att miljöministern anser att det är OKG AB som skall bryta avtalet och att regeringen inte kan göra det. Jag förstår det. Men VD:n i OKG AB, Rolf Gullberg, påstår att han inte kommer att ta några som helst initiativ för att bryta kontraktet. I ett sådant läge måste regeringen sätta press på OKG AB på något sätt. Regeringen måste också vidta åtgärder för att kunna ta hem bränslet till Sverige, vilket kommer att kosta pengar. Jag har också fått veta att miljöministern vid denna uppvaktning sade att regeringen kan medverka till att ställa pengar till förfogande ur Finansieringsfonden när det gäller kärnbränsleavfall, för att bekosta återtransport till och förvaring i Sverige på samma villkor som för allt annat avfall. Jag förmodar att det är möjligt för regeringen att åtminstone klart uttala detta.
Fru talman! Regeringen har redan diskuterat hur man skulle kunna hantera frågan i den delen. När ett svenskt företag i god tro sluter ett avtal -- i en situation där nuvarande restriktioner vad gäller upparbetning inte föreligger -- är det ganska naturligt att det företaget inte skall straffas för det. Däremot handlar det om ifall det finns en god vilja att mot ersättning leva upp till dagens svenska politik, en politik som alltmer håller på att bli en internationell politik. Jag kan gärna föra diskussionen ett steg ytterligare. Komplikationerna är ju inte slut i och med att det sker en upparbetning. Jag påpekar det om det till äventyrs är någon som tror det. Det som händer efter upparbetningen är det viktiga.
Fru talman! Låt mig komplettera med att ställa frågan vars svar jag förmodar att miljöministerna tänkte ge, nämligen: Vad skall det upparbetade kärnbränslet användas till, och var skall det användas? Jag förmodar att miljöministern kan bekräfta att det inte kommer att användas i svenska kärnkraftverk. Vad skall vi då ha det till? Jag är mycket medveten om att detta oavsett vilken regeringen vi än har, kommer att bli ett problem. Frågans hantering är viktig -- oavsett parti. Låt mig även fråga: Hur kommer detta problem att lösas om Sverige blir medlem i den europeiska unionen? Vi måste väl först klara ut hur det svenska kärnbränslet skall hanteras och vad vi kan göra med det innan Sverige blir medlem. Om vi inte gör det får Sverige en annan motpart än Storbritannien, nämligen hela Euratom med alla de regler och komplikationer som det medför.
Fru talman! Det är inte nog med det! Från början är detta använda kärnbränsle amerikanskt uran. Det betyder att Sverige är bundet till amerikanska bestämmelser när det gäller att flytta ifrågavarande kvantitet. Bindningar till andra stater finns oavsett konsekvenserna av ett eventuellt svenskt medlemskap i EU. Efter det att en sådan här kvantitet av utbränt kärnbränsle upparbetats erhåller man en inte så liten kvantitet plutonium. Det är problemet. För att det skall kunna komma till användning förutsätter det att plutoniumet går till en bränslefabrik, förmodligen en bränslefabrik i Belgien för bränsleproduktion -- i Sverige finns det inte någon sådan fabrik. Det handlar då om plutoniumberikat uranbränsle, som är giftigare och farligare än normalt bränsle. Det betyder i sin tur att det krävs tillstånd från regeringen för att man skall kunna fortsätta den vägen. Denna fråga kanske inte lämpar sig en frågedebatt. Frågan är nämligen större än så. Men jag vill nämna att komplikationerna inte slutar i och med upparbetningen; komplikationerna börjar då. Det skall OKG AB ha klart för sig, och det har man på
Fru talman! Jag håller med miljöministern om att problemen bara börjar vid en upparbetning. Enbart de 140 ton uran som Sverige har lagrade i Sellafield sedan 20 år ger 900 kg plutonium. Det är oansvarigt att inte agera kraftfullare, både mot miljön och mot de engelska barnen. Sverige borde ta tillbaka sitt kärnbränsle. Kanske skulle även andra länder kunna efterfölja ett sådant exempel, så att upparbetningsanläggningen Thorp inte blir lönsam. Det vore en välgärning. I denna fråga krävs alltså ett kraftfullt och tydligt agerande från regeringens sida.
Fru talman! Lena Klevenås skall vara försiktig med valet av ord. Det är inte den nuvarande regeringen som ställt oss i den situation som vi nu befinner oss i. Allt det som Lena Klevenås nu säger borde i så fall ha hanterats av tidigare regeringar. Det gjordes dock inte. Det visar att man antingen inte ville göra något eller att man inte förmådde. Det betyder att denna fråga inte är så enkel. Det är också fel att skapa intrycket att de gamla låsningarna är enkla att lösa upp. Det handlar inte enbart om ett kraftfullt agerande; det handlar om att inte direkt ha medlen till sitt förfogande, som jag sagt i mitt skrivna svar. Det krävs ett indirekt agerande för att kunna lyckas.

Fru talman! Ingela Mårtensson har frågat utrikesministern vad regeringen avser göra för att den nordiska passfriheten även i fortsättningen skall gälla alla svenska medborgare. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Överenskommelsens huvudprincip är att alla skall tillåtas resa direkt från ett nordiskt land till ett annat över ett godkänt gränsövergångsställe utan att genomgå passkontroll. En sådan kontroll skall i princip endast behöva företas vid respektive nordiska lands yttergräns, som därmed utgör ett gemensamt ansvar för de nordiska länderna. Den fulla fria rörligheten gäller nordiska medborgare. I överenskommelsen finns dock ambitionen uttalad att inom Norden underlätta rörligheten även för icke nordiska medborgare som har uppehållstillstånd i något av de nordiska länderna. Om ett nordiskt land medgivit viseringsfrihet för medborgare i ett tredje land innebär detta emellertid inte att en sådan person fritt kan resa in i övriga nordiska länder. Varje nordiskt land har möjlighet att vid sin gräns stickprovsvis kontrollera in och utresande personer från eller till annat nordiskt land för att tillförsäkra sig att reglerna följs. Tillämpningen av överenskommelsen följs upp av respektive lands centrala utlänningsmyndigheter, i vårt fall Invandrarverket, vid det Nordiska Utlänningsutskottets möten. Senast vid utskottets möte i oktober 1993 informerade Danmark att man utfört stickprovskontroller vid den svensk-danska gränsen för att förhindra inresa i Danmark från Sverige av tredjelandsmedborgare utan resedokument och/eller giltiga visa. Utskottets nästa sammanträde äger rum i april i år. Det är fråga om stickprovsvisa kontroller för att kontrollera inresa i Danmark från Sverige av personer som inte omfattas av den nordiska passfriheten. Det är således inte fråga om en inskränkning i passfriheten för nordiska medborgare. Jag förutsätter att emellertid att frågan om stickprovens omfattning tas upp i det
Fru talman! Jag blev mycket upprörd när jag läste i Dagens Nyheter att gränskontrollen skall skärpas. De som skall utsättas för denna kontroll är personer som inte har nordiskt utseende. Att man på grund av sitt utseende skall utsättas för kontroller kan jag inte tolka på annat sätt än som en form av rasism. Statsrådet sade i sitt svar att passfriheten skall i princip gälla alla personer. Detta gäller inte fullt ut för icke-nordiska medborgare, men ambitionen är att även de skall omfattas av passfriheten. Men även svenska medborgare kommer att på grund av sitt utseende att drabbas av denna kontroll. Jag har fått brev och telefonsamtal från olika personer som är mycket upprörda. Det är personer som har svenskt medborgarskap men som har ett icke-nordiskt utseende. Jag har fått brev från en man vars sambo är ''svart''. Hon har bott i Sverige i elva år och varit svensk medborgare i sex år. Hon jobbar inom hemtjänsten och är mycket uppskattad där. Men vid ett tillfälle vid gränsen när hon var ''på väg hem'' frågade den kvinnliga polisen efter hennes pass. Vidare frågade polisen om hon var svensk medborgare. Brevskrivaren säger att hans väninna hänvisade till passet och att polisen svarade att det kanske inte var äkta och att hon skulle säga något på svenska. Det var en väldigt förnedrande situation för dessa personer. Jag menar att denna extra kontroll gäller svenska medborgare med icke-nordiskt utseende. De skall bevisa att de inte behöver ha pass. På det sättet blir det fråga om diskriminering. Även om dessa personer har rätt till fri rörlighet kommer de i fortsättningen inte att få det. Mina egna barn har ett icke-nordiskt utseende. Skall de behöva ha passen med sig när de skall resa till Danmark?
Fru talman! Överenskommelsen innebär att det är tillåtet att göra stickprovskontroller. Då skall det vara fråga om stickprovskontroller och inte någon generell regel om att vissa skall utsättas för kontroller. Självfallet måste denna hantering utföras med omdöme. Det gäller naturligtvis på både den svenska och den danska sidan. Sedan går det inte att bortse från att det finns litet av Moment 22 i detta. Nordiska medborgare får åka mellan länderna och behöver inte ha pass med sig. De har rätt att vistas i ett annat nordiskt land utan pass. Men vid en stickprovskontroll skall de visa att passfriheten kan tillämpas, dvs. de skall på något sätt visa att de är nordiska medborgare. Det kan i och för sig ske på annat sätt än att man regelmässigt måste ha passet med sig. Där är frågan hur dessa stickprovskontroller skall hanteras. Jag utgår från att det Nordiska Utlänningsutskottet skall ta upp dessa frågor. Ingela Mårtenssons fråga gäller inte bara hur Danmark tillämpar dessa rutiner utan även hur Sverige gör det.
Fru talman! Ja, då har vi frågan om stickprovskontroller. Vad jag har förstått är det inte fråga om stickprov. I så fall skulle vem som helst kontrolleras, även den med nordiskt utseende. Det skall vara fråga om riktiga stickprov. De skall inte vara diskriminerande. I brevet till mig skriver denna person att hanteringen av denna kontroll av hans väninna var det obehagligaste han hade varit med om. Han skriver ''att man således skulle vilja att passpolisens träning och rutiner granskas samt att i fortsättningen avsevärt större hänsyn tas till människovärdet hos dem med icke-nordiskt utseende''. Dessa frågor är viktiga, inte minst i diskussionen om hur rasism skall motverkas. Då skall det inte tillåtas att personer särbehandlas vid gränsen just på grund av deras utseende. Det kan ju finnas tyskar som ser ut som skandinaver. De behöver alltså inte heller ha pass, medan andra svenska medborgare, t.ex. sådana som adopterats, måste ha pass på grund av sitt icke-nordiska utseende.

Fru talman! Monica Öhman har frågat mig om det är korrekt att finansieringsbidraget för ungdomspraktikanter uppgår till 1 000 kronor per månad i de fall praktikanten påbörjat sin första sexmånadersperiod före den 1 januari 1994 och sedan övergår till en fortsatt praktik hos samme arbetsgivare. Regeringen avser att nu på torsdag förtydliga reglerna för ungdomspraktik.
Den 1 januari 1994 infördes ett finansieringsbidrag för ungdomspraktikanter. De första sex månaderna skall arbetsgivaren betala 1 000 kr per månad för en praktikant. Om praktikanten anvisas fortsatt praktik är kostnaden 3 000 kr per månad. Det har kommit till min kännedom att det har uppstått tolkningsproblem ute på förmedlingarna, vilket allvarligt drabbar de berörda ungdomarna.
Det innebär att finansieringsbidraget skall vara 3 000 kronor per månad om praktik som påbörjats före den 1 januari
Oklarheten gäller de fall då en praktikant påbörjat sin första sexmånadersperiod före den 1 januari 1994 och sedan övergår till en fortsatt praktik hos samma arbetsgivare.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag kan konstatera att jag har läst författningen rätt. I den gällande författningen framgår det att det är fråga om 1 000 kronor för ungdomarna. Det är beklagligt att problemet har uppstått. Många ungdomar har påbörjat sin praktik under hösten. De kanske har fått ett löfte av sina arbetgivare att de kan få vara kvar en period till. Nu kanske arbetsgivarna börjar fundera över om de verkligen har råd att ha kvar de unga. Det betyder att de kostar 3 000 kronor i månaden. Riksdagen fattade beslut om att införa finansieringsavgift så sent som i december månad. När framtiden för ungdomarna på arbetsplatserna har diskuterats har arbetsgivaren inte känt till att det kommer att tas ut en finansieringsavgift. Jag är rädd för att många ungdomar kanske inte får möjlighet att fortsätta i och med att kostnaden blir så hög som 3 000 kronor i månaden.
Fru talman! Först och främst håller Arbetsmarknadsverket på med en stor informationskampanj som skall klargöra de nya reglerna och ett antal viktiga åtgärder som skall vidtas. Det har visat sig vid de samtal som jag har haft med aktiva arbetsförmedlare av ungdomspraktikplatser att systemet med 1 000 kronor går bra i företagen. Därefter är 3 000 kronor efter max sex månaders praktik att betrakta som ett steg in i ordinarie arbete. Jag ser för min del hellre att man byter ut detta mot rekryteringsstöd och ordinarie anställning, men det har här öppnats en alternativ väg. Jag är också övertygad om att konjunkturerna nu är sådana att ungdomspraktikanter kommer att få rätt hyggligt med jobb efter genomförd åtgärd.
Fru talman! Att vi socialdemokrater inte precis har applåderat bidraget till ungdomspraktikanter är väl känt, och jag hälsar med tillfredsställelse om även arbetsmarknadsministern börjar diskutera i termer av rekryteringsstöd, vilket faktiskt var vad vi socialdemokrater föreslog. Det som jag nu ser som ett problem är de ungdomar som är inne i systemet. Jag har haft samtal med ungdomar och med arbetsgivare. Jag har talat med arbetsgivare som klart säger att de när de anställde en ungdomspraktikant inte behövde betala något finansieringsbidrag och att det efter beslutet i december, som kom som överraskning för dem, innebärande att de måste betala 3 000 kr i månaden, inte är säkert att man kan ha kvar vederbörande. Det är detta som oroar mig.
Fru talman! De som gjorde avslut före nyåret är egentligen ändå rätt gynnade. De behöver inte betala någon avgift för den tid som avtalet gäller. Är de i ett läge där de ser möjligheten att utveckla företaget, bör en avgift om 3 000 kr eller rekryteringsstödsmodellen vara överkomliga alternativ.
Fru talman! Det är inte så stor idé att vi länge fortsätter denna debatt. Jag konstaterar att det kanske blir bekymmer i detta sammanhang. Men jag vill också klart uttrycka att jag hoppas att reglerna i framtiden kan ses över, så att det inte uppstår oklarheter, eftersom sådana skapar mycket problem.

Fru talman! Bengt Harding Olson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att undvika att frågan om Skåneparlamentet hamnar i långbänk. innebär att kommuner och landsting i Skåne och i den västsvenska regionen skall få möjlighet att bilda regionförbund för samverkan i regionala utvecklingsfrågor. Förslaget är utformat så att en sådan samverkansmodell skall kunna prövas även i andra regioner. Det har därför varit föremål för ett brett remissförfarande. Remisstiden har helt nyligen gått ut. I Civildepartementet bereder vi nu förslaget. Jag delar Bengt Harding Olsons uppfattning om det angelägna i att underlätta för ett regionalt utvecklingssamarbete. Bland remissyttrandena finns dock en hel del invändningar som gör att vissa frågor måste övervägas ytterligare. Det gäller bl.a. förslaget att kommuner skall kunna tvingas ingå i ett regionförbund. De gäller också valsystemet och kommunernas representation. Även frågan om statliga uppgifter skall omfattas av förbundets verksamhet kan behöva övervägas ytterligare. Inriktningen för vår beredning av frågan är dock att ett förslag skall kunna läggas fram för riksdagen i tid för att det skall vara möjligt att tillämpa från den 1 januari 1995 som Regionberedningen har föreslagit.
Fru talman! Jag får tacka så mycket för svaret. Skåne vill naturligtvis slå ihop sina två län till en region. Motivet till detta är ganska enkelt: den nuvarande länsindelningen är onaturlig, opraktisk och fördyrande. Man kan säga att vi har en regional röra i Skåne. Förutom två länsstyrelser har vi tre landsting, två kommunförbund, otaliga mellankommunala organ och 33 kommuner. Allt detta försvårar naturligtvis konstruktiva helhetslösningar. I den europeiska framtiden handlar det om regionernas Europa, och där vill Skåne vara med. Det förslag som vi nu diskuterar har framlagts av den parlamentariska kommittén Regionberedningen. Den har enhälligt föreslagit en försöksverksamhet med ett skånskt regionförbund, något som har fått starkt stöd i Skåne dels från den s.k. fempartsgruppen, dels från nästan alla kommuner i remissförfarandet, även om det, som statsrådet antydde, också finns några invändningar. Vad som nu behövs är en snabb handläggning, ett snabbt och positivt regeringsbeslut. Det får inte bli några långbänkar för Skåne. Jag noterar med tacksamhet att statsrådets svar andas en positiv inställning till ett regionalt utvecklingsarbete. En önskvärd inriktning för beredningen är att beslut fattas i så god tid att verksamheten kan starta den 1 januari. Jag behöver dock litet av kompletterande information. Jag tänker som skåning självfallet inte avkräva statsrådet någon avsiktsförklaring om beslutets innehåll, men jag skulle önska att jag kunde få ett preciserat besked om tidpunkten för beslutet. Det råder nämligen viss oklarhet om när propositionen kommer.
Fru talman! Jag håller med om att det behövs en effektivare samordning av den offentliga verksamheten i Skåne. Jag vet också att det lades fram förslag om startande av en försöksverksamhet. Vi har sedan dess genomfört en bredare remissrunda, och det har i den kommit fram ett antal invändningar. Jag kan nog instämma i att det är en mycket stor enighet i Skåne, men remissvaren ger ändå en ganska splittrad bild. Man är tveksam till valsystemet, bl.a. till inblandning av elektorer. De små kommunerna är oroliga för att de inte skall få tillräcklig representation osv. Detta är frågor som är mycket svåra att lösa lagstiftningsmässigt. Jag vågar därför inte lova något om när vi kommer att vara färdiga med propositionen. Det krävs en beredning, helt enkelt därför att det inte skall bli ett slarvigt förslag. Min inriktning är att förslaget skall läggas fram i tid för att den nya ordningen skall kunna träda i kraft den 1 januari 1995, men jag kan inte säga när propositionen kommer.
Fru talman! Jag vet att det kvarstår en del frågor här, men problemen är inte olösliga, och jag har fullt förtroende för att Civildepartementet har kompetens för att lösa det här. Vissa frågor är faktiskt små. Några är större, men jag tror att de ändå är lösbara. De skall ändå lösas förr eller senare, och det handlar inte om några längre frister. Vad som är viktigt är att beslutet fattas i god tid. Låt mig precisera det till att det bör ske till sommaren. Om vi skall få en bra försöksverksamhet, måste vi förbereda detta mycket väl, och det kan vi inte göra på nyårsaftonen, då vi har annat för oss. Vi vill göra det omsorgsfullt och i god tid. Vi vill att det skall bli en bra och permanent verksamhet, och då behöver vi ett förslag från departementet till riksdagen före sommaren.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att det skall bli en bra försöksverksamhet, och det är det som gör att jag också vill lägga fram ett förslag som håller. Vi behöver viss tid för detta, och jag upprepar att jag inte vill ange något datum för när propositionen skall vara färdig. Vi har stor kompetens inom Civildepartementet, och beredningen pågår för fullt.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
Är vi överens om detta?
Fru talman! Catarina Rönnung har frågat mig om jag är beredd att initiera en informationsverksamhet till kommunernas tjänstemän och förtroendevalda om innebörden av den svenska offentlighetsprincipen. Jag har tagit reda på att Riksdagens ombudsmän, när det gäller ärenden som kom in under 1993, har riktat kritik mot kommunernas tillämpning av offentlighetsprincipen i 21 fall. Motsvarande siffra för ärenden som kom in under 1992 var 24. Kritiken avsåg huvudsakligen kommunernas diarieföring och hanteringen av handlingar som allmänheten ville få ut, bedömningen av sekretess samt tillämpningen av meddelarfriheten. Offentlighetsprincipen är en av grundstenarna i den svenska demokratin. Varje brott mot denna princip måste man se allvarligt på. Därför är det otillfredsställande att kommunerna i en sådan omfattning gör sig skyldiga till en felaktig tillämpning av offentlighetsprincipen. Jag utgår från att samtliga kommuner som justitieombudsmännen riktat kritik mot har tagit denna till sig och vidtagit åtgärder för att förhindra en upprepning. Jag utgår också från att de båda kommunförbunden kommer att öka sina informationsinsatser på detta område och att de även uppmärksammar de tillämpningsproblem som tycks finnas. Justitiedepartementet, som ansvarar för lagstiftningen på området, har tagit fram två broschyrer avseende tillämpningen av offentlighetsprincipen och sekretesslagen. Båda broschyrerna har gått ut i mycket stora upplagor och har bl.a. använts i kurser för kommunala tjänstemän och förtroendevalda. Jag vill också slutligen peka på reglerna om tjänstefel i brottsbalken. Om en kommunal tjänsteman eller förtroendevald gör sig skyldig till något allvarligare brott mot offentlighetsprincipen eller sekretesslagen, är det möjligt att väcka åtal för detta. Såvitt jag vet har dock den kritik som JO framfört i de ärenden som avgjorts under 1992 och 1993 inte i något fall varit så allvarlig att den lett till åtal. De åtgärder som jag nu har nämnt anser jag för närvarande vara tillräckliga för att komma till rätta med de problem som frågan berör. Jag kommer naturligtvis att följa utvecklingen på detta område med stor uppmärksamhet.

Fru talman! Jag tror att vi kan ha rätt båda två när det gäller siffrorna. Catarina Rönnungs siffror handlade om antalet anmälningar och de jag refererade till var de som har lett till kritik från JO. De skiljer sig alltså något. Jag håller med om att även om antalet är 45 kan det vara 45 för mycket. Jag vill naturligtvis medverka till att den här siffran kommer ner till noll. Jag har haft samtal med Kommunförbundet och man har beskrivit sin informationsverksamhet. Man ordnar ett antal kurser och informerar om offentlighetsprincipen, sekretesslagen, meddelarfriheten osv. Justitiedepartementet har tagit fram de två broschyrer som jag nämnde. De trycks i ett stort antal exemplar som också skickas till kommunerna. Den ena har redan nytryckts. Den andra är under omarbetning och kommer att vara färdig i mars. Det pågår ett informationsarbete när det gäller de här frågorna. Hittills har jag funnit att det räcker med det som pågår.

Fru talman! Catarina Rönnung förekom mig. Jag hade tänkt nämna lagstiftningen om handlings offentlighet i kommunala bolag, som jag lämnade en proposition om på höstkanten och som riksdagen antog den 1 december. Det är också ett exempel på att vi hela tiden bearbetar den här frågan och utvecklar offentlighetsprincipen. Det krävs bara 50 % ägande i ett kommunalt bolag för att offentlighetsprincipen skall gälla. Det tycker jag är ett viktigt framsteg. I samband med att den lagen förmedlas till kommunerna görs också en informationsinsats om sekretess och meddelarfrihet. Där har vi ytterligare ett exempel på insatser som görs.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att säkra att kunskap, kompetens och effektivitet i utbildningen prioriteras före lokala särintressen. Frågan är föranledd av att jag i budgetpropositionen bedömde att behovet av tandläkare kommer att minska. Vidare angav jag i propositionen att regeringen kommer att se över de utbildningsuppdrag som tidigare getts till universiteten för det odontologiska utbildningsområdet. Mycket talar för att dessa är för stora, och regeringen lovade att återkomma senare under våren med ett förslag till nedskrivning av dessa. Inom regeringskansliet pågår nu ett utredningsarbete om det framtida behovet av tandläkare. Avsikten är att presentera resultatet för riksdagen i april. Samtidigt kommer regeringen, som jag nämnde tidigare, att lägga fram ett förslag till nedskrivning av utbildningsuppdragen till universiteten för det odontologiska utbildningsområdet. Jag kan försäkra Sten Andersson att det förslag som regeringen då lägger fram skall vara välavvägt och att kunskap, kompetens och effektivitet i utbildningen skall säkras.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag skall bara kommentera den sista meningen. Vi får skäl att återkomma till själva sakfrågan. Jag tycker att svaret är klargörande. Det ger visst hopp för högskolan i Malmö. Beslutet skall vara välavvägt, och utbildningen skall baseras på kunskap, kompetens och effektivitet. Det är kriterier som saknades litet grand förra gången man lade fram förslag om grundutbildningen. Men om de tillåts att dominera den här gången är jag ytterst tacksam.

Fru talman! Karin Starrin har frågat jämställdhetsministern vilka åtgärder som kommer att vidtas för att fler kvinnliga professorer skall utnämnas. Eftersom jag är ansvarig minister för frågor som rör högre utbildning och forskning har frågan överlämnats till mig för besvarande. Bestämmelserna om tillsättning av tjänst som professor innebär bl.a. att vid konkurrens mellan flera i och för sig behöriga sökande är det graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som främst skall fälla utslaget mellan de konkurrerande. Detta är en ordning som är viktig att hålla på för att nå bästa möjliga kvalitet i forskning och utbildning vid våra universitet och högskolor. Det kan sålunda enligt min mening inte komma i fråga att av jämställdhetsskäl förbigå bättre meriterade sökande när det gäller dessa befattningar. Det är bara i det fall kandidaterna är jämbördiga som jämställdhetsaspekten kan fälla utslaget. Det är emellertid inte tillfredsställande att det i dag finns ett så begränsat antal kvinnliga professorer. För att lösa detta problem krävs framför allt att andelen forskarutbildade kvinnor ökas. Därmed bör också andelen högt kvalificerade kvinnliga sökande till professorstjänster öka så att det blir lika vanligt att den bäst meriterade är en kvinna som att det är en man. Det tiopunktsprogram för ökad jämställdhet i högre utbildning och forskning som redovisades i förra årets forskningsproposition, och som godkändes av riksdagen, är ett exempel på åtgärder som nu kommer att vidtas för att bl.a. stärka kvinnors möjlighet att gå vidare till forskarutbildning. Även sådana insatser som görs för att generellt öka antalet forskarutbildade kommer att ha betydelse för jämställdheten. Jag vill också i detta sammanhang nämna att det inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde finns en grupp med representanter från universitet och högskolor som kontinuerligt arbetar med jämställdhetsfrågor inom högre utbildning och forskning.
Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Jag ställde frågan till jämställdhetsministern på grund av att jag ville höra hans värdering av att vi har en så sned könsfördelning när det gäller antalet professorer. Jag kan hålla med om allt det som utbildningsministern säger i svaret. Men jag kan också ställa frågan: Vad händer nu? Är utbildningsministern nöjd med den dåliga kvinnorepresentationen som vi har bland professorerna? Nej, det är utbildningsministern egentligen inte. Det kan vi också tolka av svaret. Men vad görs mer konkret? Det är helt klart att det är meriter som skall bedömas. Varför har inte det hittills gjorts tydligt nog? Det är oerhört viktigt att vid en sådan här debatt kunna konstatera att kvinnoforskningen är usel. Hierarkin och det manliga idealet försvaras hårt inom den akademiska världen. Jag tycker inte att det är någon hemlighet. Jag skulle vilja höra utbildningsministerns reaktion på det påståendet. Utifrån det svar som jag har fått skulle jag vilja ställa en följdfråga. Hur tänker man följa upp tiopunktsprogrammet så att det verkligen blir en bättre balans när det gäller dessa siffror? Ingen av oss kan ju acceptera dem. Det är resultat som räknas. I just det aktuella fallet kunde man ha visat en vilja att förbättra siffrorna.
Fru talman! Låt mig snabbt svara på lejonparten av de frågor som jag fick. Jag börjar med med den indirekta frågan om mina respektive Bengt Westerbergs värderingar. De är desamma i detta hänseende. Sedan fick jag frågan om jag är nöjd. Nej, det är jag absolut inte. Jag är framför allt missnöjd med att vi har så få kvinnliga professorer och så få kvinnliga forskarstuderande. Jag är missnöjd av ett skäl som är kvalitativt. En rasande massa värdefull kompetens ligger outnyttjad. Det är min viktigaste drivkraft för att göra något åt den situation som vi nu har hamnat i. Det för mig över till frågan om hur det jämställdhetsprogram som riksdagen accepterade skall följas upp. För bara några månader sedan träffade jag lejonparten av landets kvinnliga professorer för att försöka engagera dem i arbetet. Det var en av de mest stimulerande konferenser som jag någonsin kallat till. Vid varje tillfälle när jag har att göra med högskolornas och universitetens ledningar talar jag om betydelsen av att de sätter jämställdhetsfrågorna överst på sin dagordning. Om de inte gör det kan vi inte heller förvänta oss att deras underställda medarbetare skall göra det. Utan att vilja ta ut några segrar i förskott tycker jag att förståelsen för dessa aspekter är snabbt ökande. Fru talman! Det innebär emellertid inte att själva professorsproblemet kommer att lösas fort. Antalet forskarstuderande kvinnor är trots allt ganska begränsat. Det tar tid innan en större grupp har meriterat sig till professorstjänster. Jag beklagar att den tiden är så lång. Men vi har egentligen ingen möjlighet att korta den utan att begå våld på ännu viktigare värderingar som hänger samman med att vetenskaplig och pedagogisk kompetens skall fälla utslaget.
Fru talman! Det är bra att utbildningsministern har en drivkraft för att få bättre balans i dessa frågor. Jag tänker noga följa det tiopunktsprogram som vi har fattat beslut om. Det är oerhört viktigt. Läget är egentligen inte fullt så uruselt. Vi har 35 % kvinnor som är forskarstuderande. Dessa 35 % som finns på universiteten borde ge en större möjlighet att tillsätta några professorstjänster med kvinnor. Det är inte fullt så illa som det ser ut. Det skall naturligtvis bli mycket bättre även på det området. Men min fråga blir ändå: Varför finns det fortfarande bara 6 % kvinnor bland professorerna i dag? Jag vill göra en möjlig tolkning. Meriterna skall vara helt jämförbara. Det är helt klart. Då skall minoritetsskyddet kunna gälla. Men är det även så att ämnet, kvinnoforskningen, inte är fullt så intressant?
Fru talman! Jag tror inte att problemet ligger i kvinnoforskningen som diciplin, även om jag gärna instämmer i att vi behöver mer kunskap om det också. Mitt litet dystra svar går tillbaka till att vi nu ser effekterna av många herrans år av bristande jämställdhet i samhället i övrigt. Det tar sin tid -- i synnerhet i den akademiska världen med den meriteringsordning som vi har -- att få genomslag för det tänkande som nu i större utsträckning präglar hela vårt samhällsliv. Fru talman! Jag delar inte uppfattningen att det akademiska livet som helhet hårt försvarar manliga ideal. Det finns säkerligen de som gör det -- det gör det även i övriga samhället. Jag håller inte med om att detta är en särprägel på det akademiska livet. Jag har stora förhoppningar om att kvinnor kommer att hävda sig väl. Kvinnor klarar sig väl så bra som männen när de söker samma professorstjänst.
Fru talman! Jag är också klart medveten om att det kommer att ta sin tid. Jag har en minst lika stark förhoppning som utbildningsministern att vi skall kunna rätta till detta. För att detta skall ske måste kvinnlig kunskap och diciplinen som sådan, dvs. forskningsämnena, bli rättvist behandlade och rättvist bedömda. Vi har ett gemensamt intresse och ansvar att verkligen följa upp det. Jag vill tacka för debatten.

Fru talman! Ärade ledamöter! Det kalla krigets speciella världsordning försvinner nu långsamt in i historien. En ny håller mödosamt på att utformas. I bilden av föränderlighet -- på sina håll av upplösning -- finns både ljusa och mörka stråk. Hela Europa har befriats från bördan av alliansernas kapprustning och från hotet av sovjetisk aggression. I Västeuropa pågår en politisk och ekonomisk integration som har stor dragningskraft på omvärlden. I Central och Östeuropa har folken för första gången på mer än 50 år fått möjlighet att fritt forma sin egen framtid. Nordens säkerhetspolitiska läge har utan tvekan förbättrats genom den dramatiska utveckling som ägt rum de senaste åren. Östersjöns strandstater har nu alla demokratiskt valda regeringar. I Ryssland har Sverige återfått en granne med vilken vi kan och vill utveckla normala förbindelser. Samtidigt är de nyvunna strukturerna sköra. Om situationen i vårt närområde försämras kan de nordiska länderna komma i ett mycket utsatt läge. Ett antal u-länder uppvisar anmärkningsvärda ekonomiska framgångar. En integrationsprocess håller på att förstärkas i Stilla havs-området, som redan är världens främsta tillväxtregion. Länder och regioner tar mer än tidigare ansvar för säkerhet och ekonomiskt framåtskridande i det egna området. På många håll i världen förvärras likväl fattigdomen, vilket ställer stora krav på vår solidaritet. Vi ser nya konfliktmönster, mer oförsonliga och -- vill det synas -- mindre åtkomliga för förnuft och internationellt framförhandlade lösningar. Det är i denna internationella situation den svenska utrikespolitiken har att verka. Målet står fast: Vi vill bevara Sveriges frihet och oberoende. Vi vill vidmakthålla fred och stabilitet i vår del av världen och bidra till fredliga lösningar i andra regioner. Vi vill skapa förutsättningar för ekonomiska framsteg här hemma och i vår omvärld. Vi vill stärka det internationella samarbetet globalt och regionalt och spela den roll som vårt ansvar och traditionen bjuder och som en ny tid kräver. Vår aktiva medverkan i FN och vårt deltagande i europeiska organisationer som Europarådet och ESK är uttryck härför. Det är regeringens övertygelse att den europeiska unionen kommer att förbli kärnan i det europeiska samarbetet. Med utgångspunkt i riksdagens uppdrag ser regeringen det som sin uppgift att föra Sverige fram till ett medlemskap i den europeiska unionen. Ett intensivt och omfattande arbete har under det gångna året lagts ned på detta. Väsentliga svenska synpunkter har fått gehör i förhandlingarna. Regeringen hyser gott hopp om att förhandlingarna skall vara slutförda inom kort. En folkomröstning skall avgöra frågan. Medlemskap i Europeiska unionen innebär ett vägval. Väljer vi medlemskapet ökar Sveriges möjligheter att bidra aktivt till Europas internationalisering. Som medlem i EU kommer Sverige att kunna medverka i det nära samarbete mellan Öst och Västeuropa som vi alla så länge har eftersträvat men som först nu blivit möjligt. Som medlem av EU kommer Sverige och övriga nordiska länder att kunna ge en nordeuropeisk dimension till EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik. Ett svenskt inträde i EU kommer att föra oss in i en organisation som är nära förbunden med världens övriga länder. Sveriges internationella arena kommer inte att bli mindre, utan större. Regeringen räknar med att redan i vår ta del i det utrikespolitiska samarbete mellan EU-länderna som bl.a. riktar sig till Asien, Afrika och Låt mig ta den nyligen träffade GATT-uppgörelsen som tecken på hur europeisk integration går hand i hand med öppenhet och globalt samarbete. För ett litet utrikeshandelsberoende land som Sverige kan betydelsen av denna världsvida överenskommelse inte nog understrykas. De fattiga ländernas behov liksom sambandet mellan handel och miljö kommer att uppmärksammas särskilt i det fortsatta multilaterala förhandlingsarbetet. Europarådet har som huvuduppgift att främja demokrati och mänskliga rättigheter i Europa och har därför en särskilt viktig roll att spela i den förändringstid vi nu lever i. Inte minst i omdaningsprocessen i Central och Östeuropa, när det gäller att bidra till uppbyggandet av rättssamhällen och parlamentarisk demokrati i tidigare diktaturer och nya medlemsländer, kan Europarådet göra betydande insatser. Fru talman! Regeringarna i Europa söker nya samarbetsformer. Det vi vill uppnå är en ordning som har frihet och demokrati som grund. De många försöken under det kalla kriget att skapa avspänning och samarbete över blockgränserna utgick alla från föreställningar om en samlevnad mellan ofrihetens och frihetens system. Den tiden har vi nu lämnat bakom oss. Ännu går det inte exakt att ange hur en ny säkerhetsordning bäst etableras, men det vore ansvarslöst av oss att inte aktivt och förutsättningslöst ge vårt bidrag till den när den börjat ta form. Målet måste vara att Sverige skall sitta med vid det rådsbord där Europas framtid utformas. Därför har Sverige ett klart intresse av att delta i NATO-initiativet Partnership for Peace. Värdet av initiativet består inte minst i det åsyftade breda europeiska deltagandet. Det utgör en bekräftelse på ett fortsatt amerikanskt engagemang för Europas säkerhet, samtidigt som PFP inbjuder också Ryssland att delta i samarbetet. Regeringen överväger nu hur ett svenskt deltagande kan utformas och vilka bidrag Sverige kan lämna till denna samverkan, som ytterst har ett förtroendeskapande syfte. Ett viktigt inslag i samarbetet kommer att bli utbildning och övning för fredsbevarande operationer. Regeringen räknar med att senare i vår ha utarbetat ett första förslag till samarbetsarrangemang med NATO. Liksom på andra säkerhetspolitiska områden kommer ett brett parlamentariskt samförstånd att eftersträvas. Partnership for Peace innebär ingen försvarsgemenskap mellan deltagarna. Sveriges alliansfrihet består alltjämt. Ingen annan har ansvar för vårt försvar. Fru talman! Att främja stabiliteten i Central och Östeuropa liksom i Rysslands nya grannstater är ESK:s huvuduppgift. Genom nära samverkan mellan det svenska ordförandeskapet, minoritetskommissarien och ESK:s lokala närvaro togs under det gångna året viktiga steg framåt i det konfliktförebyggande och konfliktbegränsande arbetet. ESK kunde bidra till nationsbyggandet i Baltikum, till samlevnaden mellan olika folkgrupper i Central och Östeuropa och till begränsningen av antalet konflikthärdar på Balkan. I detta arbete kunde vi utnyttja många av ESK:s fördelar: det allomfattande medlemskapet, de gemensamma värderingarna, de krishanteringsmekanismer som börjat byggas upp de senaste åren liksom en tradition av flexibilitet och praktiskt handlag i hanteringen av nya problem. Samtidigt blev vi påminda om ESK:s begränsningar. Om parterna i en konflikt inte själva vill lösa dem på politisk väg kan ESK inte göra det åt dem. ESK kan sätta parterna under tryck, men inte med militära tvångsmedel driva fram en lösning. Att ESK inte har den inre täthet som behövs för att hantera alla konflikter mellan eller inom dess medlemsstater leder till två slutsatser. Den första är att ESK-samarbetet måste fördjupas. Den andra är att ESK:s normsystem och konfliktförebyggande mekanismer måste kompletteras med en annan, mer djupgående, integration. Övriga samarbetssträvanden i Europa är därför särskilt viktiga. Under året har Sverige etablerat ett fastare samarbete mellan FN och ESK. Genom bättre samverkan vinner båda organisationerna i styrka. Fru talman! Kriget i Bosnien är en mänsklig och politisk tragedi. Striderna har lett till att en av FN:s medlemsstater sönderfaller och förstörs. Kriget har karakteriserats av grymheter som etnisk rensning, urskillningslös artilleribeskjutning, övergrepp mot kvinnor och tortyr. Sverige gav sitt stöd till FN:s generalsekreterares begäran till NATO om beredskap att använda flygstridskrafter för att genomdriva de beslut som säkerhetsrådet fattat. Det är tillfredsställande att den bestämda hållningen från FN:s och NATO:s sida tillsammans med Rysslands insatser nu givit positiva resultat. Hotet om flyginsatser måste emellertid kvarstå till dess vapenvilans alla villkor uppfylls. Belägringen av Sarajevo bör omgående hävas och striderna stoppas även på andra håll i Det tillfälle som nu uppstått måste utnyttjas för förhandlingar. De stridande parterna måste förmås att inse att det meningslösa dödandet måste få ett slut. Sanktionerna mot Serbien och Montenegro måste upprätthållas till dess vi ser att en allomfattande politisk lösning av konflikterna i hela det f.d. Jugoslavien är inom räckhåll. Sverige deltar i alla de fredsbevarande operationer som FN genomför i olika delar av det f.d. Jugoslavien. Sammantaget är mer än 1 200 svenska soldater under FN-tjänst i området. Den nordiska bataljonen i Bosnien har fått välförtjänt beröm för sina insatser. Ett kompani befinner sig sedan en tid i Sarajevo. Sverige är ledande när det gäller stöd för sanktionerna mot Serbien. Vi bidrar med över 700 miljoner kronor i katastrofhjälp och är därmed den per invånare största bidragsgivaren till de humanitära insatserna i f.d. Jugoslavien. Nära 100 000 flyktingar har sökt sig till Sverige. Våra insatser syftar till att minska lidandet och medverka till att hindra en spridning av konflikten. Vi vill stödja de krafter som arbetar för fred, tolerans och ett mångkulturellt samhälle. Vi är redo att tillsammans med andra länder och organisationer bidra till återuppbyggnad av krigshärjade områden när ett hållbart fredsavtal ingåtts. Fru talman! Utvecklingen i Ryssland är av största betydelse för Europa i dess helhet och för möjligheterna att på olika områden stärka det internationella samarbetet. Den samhällsomvandling som nu inletts i och med Sovjetdiktaturens och planekonomins sammanbrott är lika omfattande som mångfasetterad och svår. På en rad områden är det lätt att se de avgörande framsteg som gjorts under de senaste åren: fria och demokratiska val, en ny författning med klar maktdelning, en omfattande privatisering och frigörelse av stora delar av ekonomin. Men samtidigt är svårigheterna betydande. Gamla strukturer som bromsar och försvårar finns på många områden kvar. Den ekonomiska utvecklingen domineras fortfarande av det förgångnas bittra bördor. Hotet om hyperinflation framstår som allt allvarligare. Sverige har all anledning att på alla de sätt vi kan ge den demokratiska och marknadsekonomiska omvandlingen av Ryssland vårt stöd. Bakslag i denna process kommer självfallet att ske. Men lika självklart är att det inte finns någon annan långsiktig väg än denna till ett starkt och fritt Det potentiella hot mot omvärlden som det sovjetiska systemet alltid utgjorde har försvunnit. Det innebär dock inte att varje säkerhetspolitisk spänning mellan Ryssland och dess omvärld undanröjts. Vi kan nu skönja tendenser till återgång till mer traditionella spänningsmönster. De måste hanteras inom ramen för det samarbete kring freds och säkerhetsfrågor som etablerats i Europa. Diskussionen i Ryssland om dess relationer till vad man där kommit att kalla ''det nära utlandet'' har ofta givit anledning till oro. Det går inte att bortse från de tendenser till intressezonstänkande och åsidosättande av principen om varje stats lika rättigheter som funnits i denna debatt. Vi har vid några tillfällen också sett anledning att mer officiellt reagera på uttalanden och åtgärder som ingett oro. Av särskild betydelse i detta perspektiv är relationerna mellan Ryssland och de tre baltiska staterna. Dessa länder är i en speciell situation jämfört med varje annan del av det forna I motsats till varje annan f.d. sovjetrepublik var de självständiga stater som ockuperades av Stalins sovjetarméer. Också likaså i motsats till varje annan f.d. sovjetrepublik återvann de sin självständighet före upplösningen av Sovjetunionen. Sverige har på olika sätt engagerat sig för att stärka de baltiska staternas självständighet, ge dem en fast plats i det europeiska samarbetet och främja relationerna mellan dem och Ryssland. Av central betydelse är bortdragandet av resterande ryska trupper från deras territorier. De sista främmande trupperna lämnade Lituaen i augusti förra året. Vi utgår från att de sista främmande trupperna kommer att lämna Estland och Lettland före utgången av augusti detta år. Från ryskt håll riktas ibland hård kritik mot främst Estland och Lettland för påstådda brott mot mänskliga rättigheter när det gäller de ryskspråkiga invandrargrupperna. Även uttryck som ''etnisk rensning'' har använts. Det finns skäl att ånyo slå fast, att sådana anklagelser saknar grund. Såväl våra egna erfarenheter som en lång rad internationella undersökningar visar att de mänskliga rättigheterna för var och en är väl skyddade i dessa länder. Anklagelser om motsatsen tjänar inget konstruktivt syfte, utan riskerar i stället att ses som inslag i en maktpolitik. Men samtidigt som detta sägs finns det anledning att framhålla, att de baltiska länderna gör mycket klokt i att driva en politik i dessa frågor som kännetecknas av större generositet mot de ryskspråkiga än vad de internationella reglerna i och för sig kräver. Den interna harmonin mellan de olika invånargrupperna är i ett längre perspektiv inte utan betydelse också för den externa säkerheten. Det finns ett nära samband mellan vårt engagemang för Rysslands demokrati och våra insatser för de baltiska staternas självständighet. Ytterst handlar det om förutsättningarna för fred och frihet också i vår del av Europa. Vi kan aldrig stå likgiltiga inför utvecklingar som innebär hot mot vare sig Rysslands demokrati eller de baltiska staternas självständighet. Fru talman! Förenta nationerna är det främsta uttrycket för globalt samarbete och solidaritet mellan länder. Därför bör FN:s strukturer återspegla dagens medlemskrets och dess förväntningar på sin organisation. Samtidigt måste FN kunna arbeta med kraft och effektivitet. Dessa krav bör utgöra en ledstjärna i den nödvändiga reformeringen av FN-systemet och inte minst av säkerhetsrådet. Förväntningarna på FN:s förmåga att ta ett ansvar för internationell fred och säkerhet har ökat. Olika slutsatser kan dras av de många fredsoperationer FN genomfört och nu genomför. En är att stor uppmärksamhet bör ägnas det nära samband som finns mellan politiska, militära och humanitära mål och medel i varje enskild operation. FN behöver ges större befogenheter och resurser att ta på sig ett samordnande ansvar i dessa avseenden. De nordiska länderna har lagt fram förslag som syftar till att stärka FN:s operationella ledning av den fredsbevarande verksamheten. FN måste få stöd från sina medlemsländer om organisationen skall kunna motsvara de höga förväntningar som medlemmarna ställer. Men det är lika viktigt att organisationen å sin sida visar att den förvaltar sina resurser väl och arbetar med hög effektivitet. Det är ett av motiven för de reformer av FN:s ekonomiska och sociala verksamhet som de nordiska länderna föreslagit. Slöseri med naturresurser och miljöförstöring hindrar långsiktigt ekonomiskt och socialt framåtskridande. I stora delar av världen är grundläggande levnadsbetingelser i fara. FN:s kommission för hållbar utveckling är ett politiskt viktigt organ för att upprätthålla och vidareutveckla den internationella samsyn om miljö och utveckling som grundlades i UNCED Fru talman! I FN enas vi om normer för mänskliga rättigheter. Det finns ett utvecklat regelsystem vars tillämpning nu förhoppningsvis ytterligare skall förstärkas genom inrättande av en högkommissarie för mänskliga rättigheter. Ett viktigt och nytt uttryck för internationell beslutsamhet på detta område är den krigsförbrytardomstol för f.d. Jugoslavien som nu är i färd med att inleda sitt arbete. Det internationella samfundet har rätt och skyldighet att påtala kränkningar av mänskliga rättigheter i enskilda länder. Men ansvaret för att dessa rättigheter respekteras och att övergrepp inte tolereras utan beivras ligger hos de enskilda regeringarna. Det kan inte övervältras på internationella organisationer. Den regering som inte tar detta ansvar på det största allvar förlorar en del av sin legitimitet. Grundläggande mänskliga rättigheter kan inte relativiseras. De är absoluta och universella. Denna uppfattning har inget med ringaktning för andra traditioner och kulturer att göra. Den är ett uttryck för vår syn på den enskilda människans värde och roll i samhället. Fru talman! Flera långvariga konflikter går förhoppningsvis mot en varaktig lösning. Jag tänker bl.a. på Mellanöstern, Sydafrika, Cambodja och Moçambique. I alla dessa fall går det att se ett samband, om än ibland otydligt, mellan det kalla kriget och konfliktens krafter. I Sydafrika har en revolution ägt rum, men det rör sig om en framförhandlad revolution. Ett djupt orättfärdigt samhällssystem monteras ned. Det är ytterst glädjande att försoning nu ser ut att kunna åstadkommas på fredlig väg, trots våldet och trots de stora återstående motsättningarna. Moçambique nu förs vidare, vilket vi har anledning att tro, och om det blir fred i Angola, kommer Södra Afrika att helt ändra karaktär, från en arena för motsättningar och krig till en samarbetets och framåtskridandets region. Afrika har ett starkt behov av att kunna visa en sådan utveckling. I Somalia har den akuta svälten avvärjts. De militära insatserna, som kom till för att skydda den humanitära hjälpen, har delvis skymt den politiska försoningsprocess som samtidigt pågår. Liksom i Sydafrika har ett historiskt genombrott skett i och med Israels och PLO:s ömsesidiga erkännande och principavtalet om palestinskt självstyre. Regeringen välkomnar att det palestinska självstyret nu förefaller vara på god väg att genomföras. Sverige stöder aktivt fredsprocessen i Mellanöstern. Det sker genom kontinuerlig dialog med parterna, genom omfattande och ökat bistånd till palestinierna och genom deltagande i samtliga multilaterala samtalsrundor. Från svensk sida kommer vi att medverka i övervakningen av de palestinska val som skall hållas enligt I flera av de asiatiska länderna ser vi att en politisk process i riktning mot ökad demokrati följer i spåren av de anmärkningsvärda ekonomiska framstegen. Tyvärr fortsätter dock kränkningarna av mänskliga rättigheter i bl.a. Kina och Vietnam. Förtryck och diktatur kan inte i längden förenas med ekonomisk tillväxt och integration i världsekonomin. Utvecklingen i Latinamerika har under de senaste åren gått mot ökad demokratisering och ekonomisk liberalisering, och i Centralamerika arbetar nu starka krafter för fred och försoning. Sverige stödjer denna process aktivt. Fru talman! Kärnvapenkapprustningen har upphört i sin gamla form, men i dess fotspår har följt en ökande risk för en spridning av kärnvapeninnehavet till fler länder. Flera asiatiska länder tycks ha ambitioner att skaffa kärnvapenkapacitet. Det är en huvuduppgift för det fortsatta nedrustningsarbetet att försöka hejda denna utveckling. Folkrepubliken Koreas ovilja att efterleva internationellt bindande avtal är mycket oroande. Ukrainas regering har lovat oskadliggöra kärnvapnen. Parlamentet har beslutat att utan reservationer ratificera START I-avtalet. Omvärlden förväntar sig att Ukraina inleder och fullbordar denna kärnvapennedrustning. Nästa år skall icke-spridningsfördragets femte granskningskonferens hållas. Det blir den viktigaste hittills, eftersom beslut om fördragets framtid skall fattas. Det är av största vikt att granskningskonferensen kan enas om att förlänga fördraget på obestämd tid. I Genève skedde förra året ett genombrott i provstoppsfrågan. Samtliga kärnvapenstater är för första gången någonsin beredda att förhandla om ett totalt förbud mot alla kärnvapenprov. Sverige lade i somras fram ett förnyat och utbyggt förslag till ett fullständigt provstoppsavtal Nedrustningskonferensen har inlett sitt arbete för året, och vi hoppas att förhandlingarna skall kunna slutföras utan dröjsmål. Fru talman! För oss européer framträder den nya situationen tydligast i Europa. Men de på längre sikt kanske mest betydelsefulla förändringarna äger rum på annat håll. Det pågår en process som uttrycker att staters säkerhet allt mer kommer att bero på den gemenskap som växer fram ur olika former av kulturell, politisk, social och ekonomisk samverkan. Därför bör vi välkomna regionala samarbetsarrangemang av olika slag. Världssamfundet står starkare om världens regioner tar sin del av ansvaret för gemensamma angelägenheter. Den stora skillanden mellan rika och fattiga länder är en av samtidens fundamentala frågor. Fattigdomsbekämpning förblir det svenska utvecklingssamarbetets överordnade mål. Vårt biståndssamarbete utgör ett nödvändigt stöd för de många utvecklingsländer som genomför politiska och ekonomiska reformer i riktning mot demokrati och marknadsekonomi. Vår solidaritet visas genom den föreslagna höjningen av biståndsanslaget. Fru talman! Av min redogörelse inför kammaren framgår att vi lever i en tid som både erbjuder stora förhoppningar och inger åtskillig oro. Kanske kommer vi under lång tid att blicka tillbaka på första hälften av 90-talet som de år vi hade en historisk möjlighet att lägga grunden för ett nytt och bättre internationellt samarbete. Jag hoppas att vi då också kommer att kunna konstatera att vi tog väl vara på de möjligheter som fanns.

Fru talman! Låt mig börja med att välkomna utrikesministern tillbaka från Sydafrika och gratulera till berömmet hon fick för den mångåriga svenska sydafrikapolitiken. Det var svart på vitt att den svenska politiken har varit framgångsrik och uppskattad. Vi som under åren tålmodigt bistått ANC och stått emot Moderaternas försök att häva sanktionerna och stoppa stödet till befrielserörelsen bjuder i dag utrikesministern och hennes parti på det berömmet. Vem vet, samma aha-upplevelse drabbar kanske statsministern när han besöker Vietnam i april. Vietnam är ju det land som han lovade klippa av allt bistånd till. Fru talman! För 50 år sedan landsteg de allierades styrkor i det Hitlerockuperade Frankrike. Slaget om Normandie kostade hundratusentals människor livet, men Dagen D blev en vändpunkt i andra världskriget. Den avgörande slutoffensiven inleddes, Europa befriades och demokratin segrade över nazismen. Vi bör detta år sända en tacksamhetens tanke till alla dem som vågade liv och hälsa för vår frihet och gemensamma säkerhet. För fem år sedan inträdde en annan vändpunkt i Europas historia. Järnridån rostade till slut sönder inifrån under trycket av dissidenternas motstånd, folkens frihetslängtan och den katastrofala ekonomiska utvecklingen. Demokratin segrade över kommunismen. Men demokratins seger över diktaturerna blev inte den skördefest för fred och framsteg som vi hoppades på. 2 000 år efter Kristi födelse uppvisar Europa ett janusansikte mot omvärlden och sig självt. Det ena ansiktet är fredligt och integrerande. Det andra är krigiskt och frånstötande. Våra drömmar om välstånd och förbrödring i det postkommunistiska Europa grumlas. Vem kan inskränka sin medkänsla och handling till ett godtyckligt närområde då människor torteras ihjäl, kvinnor våldtas systematiskt och barn slits i stycken av granater i Europa? Det forna Jugoslavien måste vara vårt hjärtas närområde och vår handlings huvuduppgift. Vem kan med självkänslan i behåll skryta med sin europeiska identitet utan att sätta orden i halsen? Europa erkände Bosnien som stat i går, men vi godtar dess upplösning i dag. Den europeiska identiteten är mångtydig och svårbestämd. Den är både ond och god. Det räcker inte med att frejdigt utropa: ''Jag är europé!'' Man måste välja position och säga vilken typ av Europa man vill leva i och kämpa för -- inkrökthetens eller vidsynthetens, egoismens eller solidaritetens, barbariets eller humanismens. Vår främsta uppgift i denna tid blir att finna en humanismens och solidaritetens väg mellan Maastricht och Sarajevo. Det gäller kriget i Bosnien. Folkmord i frukost-TV är en outhärdlig upplevelse. Det gäller värderingarna enligt vilka vi, medborgare mellan stat och marknad, skall forma vår framtid. I denna massarbetslöshetens tid tål det att upprepas: Fria människor är lika viktiga som fria kapitalrörelser. Det finns inga färdiga lösningar eller självklara recept inför den lava av obehagliga överraskningar som strömmar ur postkommunismens krater. Få vill ha en återgång till det gamla -- det är dött. Men det nya har inte fötts ännu. Krisen är inte begränsad till öst. Även i de västliga välfärdssamhällena finns klyftor och kontraster mellan dem som har arbete och dem som står utan. Detta borde stämma till eftertanke i politikens värld och mana till samförstånd och breda lösningar. Fru talman! Hur står vi då rustade i Sverige för att möta dessa utmaningar? Det är vår parlamentariska uppgift att som företrädare för oppositionen utifrån detta perspektiv granska regeringens fögderi under den gångna mandatperioden samt att komma med egna förslag. Det är med beklagande som vi konstaterar att Sveriges internationella agerande i denna turbulenta och initiativkrävande tid har förändrats under moderat ledning. Hur ofta hör vi inte ute i världen att man inte längre känner igen Sverige? Av en aktiv utrikespolitik har det blivit en reaktiv utrikespolitik. Borta är kreativiteten och viljan att ge konkreta bidrag utifrån våra erfarenheter och våra diplomaters erkända duglighet. Den moderata ledstjärnan tycks i stället vara diplomatisk inordning och politisk passivitet i de svåra frågorna. Låt mig nämna tre exempel. Vi skulle ha velat se en annan, aktivare svensk politik rörande f.d. Jugoslavien. I den svårhanterliga och ödesdigra erkännandefrågan traskade regeringen patrullo efter Tyskland och hade ingen egen linje. Under det svenska ordförandeskapet i ESK, just då Balkankrisen höll på att eskalera, togs inga självständiga initiativ av den svenska utrikesministern för att stämma i bäcken. Efter Socialdemokraternas begäran om förtursbehandling av motionerna rörande Balkan skall riksdagen senare under dagen diskutera nuläget i konfliktområdet. Utrikesutskottet förklarade i förra veckan att Sverige har en viktig uppgift i det nödvändiga förberedelsearbetet för återuppbyggnaden i det forna Jugoslavien. Vi har därför enat oss om att uppmana regeringen att spela en aktiv roll i internationella fora. De förslag som ligger där är exempel på den framförhållning och de kreativa initiativ som vi menar regeringen borde ha lagt ned stor kraft på i ett tidigt skede. Nu hoppas och tror vi att regeringen efterkommer den unisona uppmaningen från utrikesutskottet. Utvecklingen i Ryssland är den viktigaste faktorn för vår säkerhetspolitik. Rysslands öde kan bara avgöras av ryssarna själva. Men vi kan och skall givetvis stödja demokraterna och reformpolitiken. Vilken väg som demokratiseringsprocessen skall ta är, som vi vet, ett livligt diskuterat ämne. Det pågår något av ett professorernas krig i USA, Europa och även här i Sverige om inriktningen av den ekonomiska politiken. I Ryssland självt är både reformisterna och deras motståndare splittrade om vägvalet. Efter den högerextremistiska och gammelkommunistiska framgången i valet är det angelägnare än någonsin att komma bort från de förenklade föreställningarna om chockterapi. Nu behövs en intensifiering av reformarbetet. Nu behövs en politik för en social marknadsekonomi. Det är ju det sociala sönderfallet och den dramatiskt sjunkande levnadsstandarden som skapat en grogrund för antidemokraternas propaganda och framgångar. I detta läge har Sveriges statsminister inför världspressen och ryska regeringsföreträdare med emfas förklarat att Rysslands ekonomi behöver mindre av terapi och mera av chock. Till detta kommer statsministerns uppmärksammade uttalanden -- utan föregående samråd vare sig i regeringen eller med oppositionen -- om Sveriges agerande i händelse av en rysk inmarsch i Baltikum och hans parallell till finska vinterkriget. Fru utrikesminister! Sveriges östpolitik får inte bli en privat angelägenhet. Man kan inte privatisera utrikespolitiken i en demokrati. Vi måste föra en politik mot Ryssland som bygger på eftertanke och största möjliga enighet över partigränserna. Låt oss därför se mera av samråd i riksdagen och mindre av ukaser från Rosenbad. I dag vilar det, kära kolleger, litet av rysk roulett över den moderata östpolitiken. Förenta nationerna är ett tredje exempel. Sällan har frågan om säte och stämma i säkerhetsrådet varit så angelägen som i dessa dagar. Om Sverige hade varit medlem i FN:s styrelse, om Sverige inte hade förlorat den platsen den 28 oktober 1992, hade vi i dag kunnat driva Bosniens och fredens sak på ett helt annat sätt än vad regeringen nu kan och gör. Men Sveriges nya utrikespolitik vägdes den gången av FN:s generalförsamling och befanns vara för lätt. Underbetyget var inte oväntat. I sin första regeringsförklaring ''glömde'' statsministern bort FN. Carl Bildts budskap var att Sverige skulle bli mer västorienterat. Utrikesministern ändrade Sveriges röstande i olika frågor som Mellanöstern, nedrustning och nord-sydfrågor. Genom denna nya FN-politik övergav statsministern och utrikesministern Sveriges traditionella FN-politik, den aktiva och engagerade Hammarskjöld-Palmelinjen. Denna nya FN-politik blev också underkänd i valet till säkerhetsrådet. Vad vill då regeringen? Jag kan inte se det på annat sätt än att man saknar såväl vilja och ambition som engagemang i denna fråga. I sin deklaration nämnde utrikesministern inte med ett ord att Sverige kandiderar till FN:s säkerhetsråd. FN har inte prioriterats. Hur skall man annars tolka att det ännu inte finns en övergripande strategi, en konkret instruktion för våra beskickningar och en handlingsplan för våra statsråd? När talade t.ex. statsministern med någon kollega om säkerhetsrådsplatsen? Jag är beredd att satsa både kopek, cent och pfennig på att han inte diskuterat frågan med Boris Jeltsin, Bill Clinton eller Helmuth Kohl. Han borde ha utnyttjat det gyllene tillfället att göra det. Jag vill gärna bli rättad, fru utrikesminister, i min beskrivning av regeringens FN-politik om det finns skäl till det. FN är i dag viktigare än någonsin. Jag skulle gärna se att vi i samförstånd kunde verka för att uppnå målet att få säte i säkerhetsrådet 1995. Socialdemokratin erbjuder sin medverkan och sitt globala kontaktnät i utbyte mot en uttalad vilja och en klar strategi. Fru talman! Socialdemokraterna har i sex partimotioner presenterat sin utrikespolitik. I den fortsatta debatten kommer de att presenteras närmare av mina kolleger. Det gäller kravet på en ny strategi för samarbetet med Central och Östeuropa. En sådan behövs. Samtidigt som det råder oro i öst, råder det oordning i vårt östbistånd. I dag bereds östbiståndet på olika departement, avdelningar och minst 15 myndigheter. Det försvårar och försenar samarbetet. Dessutom utnyttjas inte resurserna till fullo. Bl.a. har 300 miljoner kronor från 1991 inte använts. Vi föreslår därför en ny ordning och ett maximalt utnyttjande av avsatta medel till gagn för säkerhet, demokrati, sociala reformer och miljö. Det gäller vidare motioner om målmedvetna insatser för mänskliga rättigheter, åtgärder mot rasism och kvinnodiskriminering, en åtgärdskatalog för fred och nedrustning och biståndet till tredje världen. I vår motion om ett nytt program för gemensam säkerhet föreslår vi en nyordning som innebär ett sammanförande av resurser från Utrikes och Försvarsdepartementen till ett nytt slagkraftigt anslag på totalt 1 300 miljoner kronor. Det är en påtaglig omfördelning från traditionella försvarsutgifter till internationellt säkerhetsskapande samarbete -- en svensk s.k. peace dividend, den första i sitt slag. Det innebär möjligheter att vid behov snabbt kunna mobilisera resurser för bidrag t.ex. inom ramen för Partnerskap för Fred. Med detta nya program ger vi den militära alliansfriheten ett mer operativt innehåll. Till detta hör även förslaget som vi lade fram i fjol om en fredsbrigad. Fru talman! På senare tid har Sveriges neutralitetspolitik varit föremål för viss diskussion igen. Den s.k. Neutralitetskommissionen gör efter sina studier i gamla dokument bedömningen att regeringens agerande var helt förenligt med folkrätten under det kalla krigets kallaste dagar. Det är bra att det blir sagt. Den svenska neutralitetspolitiken har genom åren varit respekterad och uppskattad. Den har bidragit till stabilitet och låg militär spänning i vårt närområde, som det heter. Det viktigaste av allt är att den har fyllt sin huvuduppgift, nämligen att hålla vårt land utanför krig och bevara vår demokrati. Bättre betyg kan inte historien ge den politiken, och högre trovärdighet kan man inte få. Det kalla krigets slut har skapat ett radikalt nytt läge för vårt land och nya möjligheter för en gemensam säkerhet i Europa. Blir vi medlemmar i Europeiska unionen går vi in i ett politiskt förbund, men inte i en militär allians. Riksdagen fastslog redan i fjol att man enligt Maastrichtavtalet kan vara både militärt alliansfri och EU-medlem. Kontrollen över svensk utrikespolitik behöver vi inte och skall vi inte heller avhända oss. Samma slutsats har Leif Leifland och Sverker Åström kommit fram till efter ingående studier. Just nu flyter det mesta. ''Panta rei'', skulle den grekiske EU-ordföranden kunna säga. Men huvudfrågan är inte den västliga försvarspaktens utvidgning utan den alleuropeiska säkerhetsordningens successiva uppbyggnad. Även om vi föredrar att avvakta utvecklingen, får detta inte betyda att Sverige är inaktivt. Vi bidrar konkret till europeisk säkerhet i det forna Jugoslavien, vi arbetar för fred och samarbete i FN, i ESK, i Europarådet, i Nordiska rådet, i Vi socialdemokrater har också förordat ett försvarsfinansierat deltagande i NACC och PFP. Vi ser dessa organ som länkar i en gemensam europeisk säkerhet, där forna fiender och alliansfria stater kan mötas i fredliga samövningar. Sverige bör också enligt vårt förmenande se positivt på det franska förslaget om en stabilitetspakt för Europa. Denna pakt, som syftar till att medelst preventiv diplomati förebygga minoritetskonflikter och gränsproblem, har nu av EU gjorts till sin. Då ESK redan arbetar inom samma områden, är det dock angeläget att relationerna mellan EU och ESK först klargörs. NATO är inte aktuellt för utvidgning för någon. Sverige bör inte heller inträda i en militär allians och påta sig automatiskt verkande alliansförpliktelser. Det skulle bl.a. rubba det stabila säkerhetspolitiska mönstret i Norden. Skulle vi bli medlemmar i Europeiska unionen är detta en viktig länk i kedjan av gemensam säkerhet, som jag ser det den viktigaste, eftersom jag i längden tror mera på den icke-militära säkerheten än på den vapenuppbyggda. Det verkliga hotet för reformstaterna i öst är inte heller militärt, utan ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Det är därför angelägnare att utvidga EU än Nato. Fru talman! Det räcker inte med att förklara världen, vi måste också förändra den, sade en gång en berömd samhällsomstörtare. I dag måste vi tillägga att det inte räcker med att förstå att världen förändrats, vi måste också förändras med den. Ett socialt och ekonomiskt stabilt EU, generöst och öppet mot omvärlden, är för mig det ojämförligt viktigaste navet för fred och samarbete i Europa, särskilt i en tid av hotande stamkrig och etniska skyttegravar. Att väva samman folk och nationer genom allsidiga kontakter och avtal till ömsesidig nytta är den bästa fredsgarantin. Det raserar murar, underminerar diktaturer och främjar försoning, fred och framsteg. Den ungerske författaren György Konrád har formulerat en liknande tanke: ''Om det finns en väg ut ur Sarajevo och Bosnien, och de eviga europeiska krigen, så heter den övernationellt samarbete. I öst som i väst. Det Jugoslavien kunde ha blivit, måste nu Europa skapa.'' Med ett sådant synsätt blir den europeiska unionen inte heller ett färdigt projekt, utan ett historiskt instrument i tiden för våra politiska och sociala ambitioner. Det måste finnas ett samband, fru utrikesminister, mellan vad vi verkar för i det egna landet och vad vi står för internationellt. Det har med trovärdigheten i vår politik att göra. Utrikespolitiken kan så ses som en förlängning av inrikespolitiken. Detta samband återspeglas i vår Europadebatt. Det är inte lätt att känna sig delaktig av en europeisk identitet, om man känner sig utanför i det egna samhället. Det är inte lätt att tro på Europa, om man misströstar om Sverige. Och det är svårt att lita på att en regering som ägnar sig åt social nedrustning i Sverige skall verka för social upprustning i Bryssel. Vi behöver en regering som för en politik för alla, för ett samhälle där den enskilde känner sig som medborgare och medmänniska och inte som reducerad till kund och klient. Vi behöver en utrikespolitik med realism och engagemang som är aktiv, inte reaktiv, som är förankrad i det lokala och regionala men också har en global dimension. Man kan inte förstå vare sig sammanhangen eller sin tid om man inte ser problemen globalt. Ytterst gäller det i utrikespolitiken respekten för vår nästa, bortom partipolitik, taktik och strategi. För snart 400 år sedan gav prästen och poeten John Donne uttryck för detta humanismens credo: ''Ingen människa är en ö, sig själv tillräcklig; varje människa är en del av världen, en del av det stora hela. Varje människas död försvagar mig, därför att jag är förbunden med mänskligheten; Låt därför aldrig fråga för vem klockan klämtar: den klämtar för dig.''

Fru talman! Sverige är en naturlig del av Europa. Vårt land hör ihop historiskt, kulturellt och geografiskt med det övriga Europa. Det är därför naturligt att vi utvidgar och fördjupar samarbetet med varandra. EES-avtalet är ett steg i denna riktning. Vi är en del av den s.k. inre marknaden i Europa med ca 380 miljoner människor. EES är ett logiskt första steg i närmandet till våra viktigaste handelspartners och är därför oerhört viktigt i vår ambition att behålla och utveckla den internationella företagsamhet som är så betydelsefull för det svenska välståndet. Ett utanförskap kan tyckas ge större suveränitet och därmed större rörelsefrihet men betyder sannolikt att vi kommer att få sänka vår levnadsstandard. Genom medlemskap får vi möjlighet att styra utvecklingen i ett gränslöst Europa, även om vi därmed överlåter till överstatliga organ att fatta vissa gemensamma beslut. Vi anser dock att fördelarna klart uppväger nackdelarna. Därför är vi positiva till medlemskap i den europeiska gemenskapen. I vårt närområde har vi på kort tid utvecklat ett gott samarbete med de fria staterna Estland, Lettland och Litauen. Detta är den goda sidan av den utrikespolitiska utvecklingen. Men det pågår krig i f .d. Jugoslavien och på en del håll i f.d. Sovjetunionen. Ryssland kan uppfattas som alltmer fyllt av problem och motsättningar. I världen i övrigt pågår ett stort antal väpnade konflikter -- flertalet helt bortglömda och sällan noterade i svenska media. Fru talman! Utrikespolitikens uppgifter är bl.a. att undvika yttre risker för Sverige och att skapa goda relationer till omvärlden, särskilt till våra närmaste grannar. Vilka är då farorna i vår omvärld -- vårt närområde? Kan Ryssland blir farligt? Behöver vi en ny järnridå, som vi själva skapar tillsammans med de fredliga demokratierna i vår närhet eller i Europa? Törs man säga det? Eller skall den förmenta neutralitetens tystnad än en gång råda i denna församling? Det bästa medlet mot krig och elände i världen är fri handel och öppna gränser. Men öppna gränser behöver nödvändigtvis inte betyda att varje land har en skyldighet att ta emot vem som helst på vilka villkor som helst. Varje nation måste ha en rätt att säga ifrån. Små nationer måste slå sig samman för att kunna mäta sig med en stor nation. Enighet ger styrka -- en styrka som kan avskräcka. Man skall alltid vara på sin vakt mot nationer som styrs av personer som är benägna att kasta ur sig hot mot omvärlden. Detsamma gäller om det finns en påtaglig risk att sådana personer kan nå makten i landet. Varför hota om hoten är tomma? Adolf Hitlers hot togs inte på allvar till en början. När man väl förstod att han menade allvar var det för sent. I f.d. Jugoslavien pågår krig där hotfulla krigsherrar nu genomför sina hot i praktiken. Den fria världen, den som styrs på demokratisk grund, har länge stått handfallen. Historien har lärt oss en sak, och det är att konflikter, krig, övergrepp, våldtäkter, massmord, svält och död har funnits och finns alltjämt. I vår tid, av många i Sverige uppfattad som den fredliga tiden, då vi alla simmar omring i ankdammen, har flera dödats än någonsin tidigare i historien. Vår tid är kanske den mörkaste av alla tider. Men i den här församlingen tycks man inte tro det. Här råder, som sagt, ankdammens stilla lugn. Men vi kan inte längre stå neutrala. Vi får inte längre vända bort blicken och kan inte fortsätta att diskutera tramsfrågor när omvärlden ser ut som den gör. Sverige är ett litet land. Vi kan inte ta ansvar för alla. Men vi kan försöka ta ett större ansvar för vår bit av jorden -- för vårt närområde, där de människor finns som är vår närmaste angelägenhet, nämligen våra närmaste grannar. Våra grannar är vår högsta prioritet. Jag tänker självfallet på Estlands, Lettlands och Litauens folk, som nu lever under den hotfulla uppstigande skuggan av en ny icke-demokratisk härskarmakt i Ryssland. Det går inte att bortse från Zjirinovskijs hotfulla uttalanden. Är han bara en ofarlig galning? Är han bara en skrytig fylltratt bland andra? Jag vill tro det men vågar inte. Det är möjligt att han är något annat och att han representerar något annat. Han kan representera revanschsugna människor -- människor som tryckts ned, som lurats och som mist sin tro på sin egen storhet. Sådana människor är farliga om de blir tillräckligt många. För omvärlden blir de farliga om de har tillgång till vapen. Zjirinovskij har ett starkt stöd bland militären. Att nu tro att inget farligt kommer att hända är dumhet. Men att veta att något farligt kan hända och att förtiga det är inte bara dumhet utan något betydligt värre, det är svek - att svika sin plikt. Diktaturer eller självutnämnda diktatorer har aldrig mått bra av sanningen. Gör klart för Zjirinovskij och andra i Ryssland, att om de funderar på att ge sig på Estland, Lettland eller Litauen eller något annat land i vår omvärld, kommer vi inte att sitta passiva och titta på. Vi klarar inte allt själva. Därför måste vi snabbt skapa förutsättningar för att vi tillsammans med de andra fria nationerna i Europa och världen skall kunna gör en insats, om det behövs för att hålla vår omvärld fri från barbari och tyranni. Fru talman! Att tala klarspråk är nödvändigt. Det är dags att bryta med feghet i svensk utrikespolitik. Hur hade det gått om Sverige talat klarspråk med Hitler? Det kanske inte var möjligt den gången av det enkla skälet att socialdemokraterna och etablissemanget faktiskt var mer Hitlervänliga än man i dag vill tillstå. För det socialdemokratiska Sverige var det viktigt att de tyska judarnas pass försågs med en judestjärna, så att de enkelt kunde utvisas till förintelsen. Man var väl medveten om vad som skedde i förintelselägren. Att påstå något annat är rent nonsens. Det var ju först när man förstod att Hitlertyskland skulle förlora som man vände kappan. Sveriges underdånighet mot Stalinryssland och baltutlämningarna är ett annat exempel på socialdemokratisk pragmatism. Socialdemokraternas öppna flirt med världens kommunistdiktaturer en tredje. Allt detta har ju skett under sken av neutralitet och alliansfrihet. Men det är ju faktiskt inget annat än rent bedrägeri. Alliansfriheten har i praktiken inte existerat. Det neutrala förhållningssättet har inte existerat. Det är nu nödvändigt att tvätta byken. Vi vill ha korten på bordet. Svenska folket måste få klarhet om de socialdemokratiska sveken och bedrägerierna. Anledning därtill är självklar. Det är endast med kunskap om gångna tiders illgärningar, svek och oförrätter som vi kan skapa nödvändig beredskap för framtiden. Men det är klart att man ibland har tagit öppen ställning. Men då har det ju gällt konflikter som ligger långt bort från oss själva och vårt närområde. Jag tänker t.ex. på kriget i Vietnam, omvälvningen i Chile och konflikten i Sydafrika. Hyckleriet måste nu få ett snabbt slut. Tala klartext! Skrota omedelbart den märkliga svenska formen av alliansfrihet och netralitet! Gör klart för de uppstickande stollarna i Ryssland var vi står! Om det inte går på annat sätt, så bjud in alla Zjirinovskijs anhängare eller vilka de nu är till Sverige och tala klarspråk! Utsätt dem för en nyttig lektion i demokrati och frihet och lär dem visa hänsyn till andra, särskilt till de små självständiga nationerna i deras omedelbara närhet. Det sagda får inte missuppfattas. Självfallet är Sveriges främsta uppgift i internationella sammanhang att medverka till att freden bevaras. Sverige kan gå före, som vi tidigare påpekat. Sverige kan bli banbrytande och ta täten i fredsbevarande insatser. Ny demokratis under två och ett halvt år framförda krav på att FN:s ställning som internationell polis avsevärt bör stärkas börjar ny visa sig vara rätt. Vi har tidigare föreslagit en s.k. snubbeltrådsstyrka -- en liten styrka som man sätter in före den stora aktionen och som ligger som en buffert i de länder där oroligheterna börjar pyra. Vad skulle en snubbeltrådsstyrka ha kunnat göra i Jugoslavien, innan händelseförloppet gått så långt som i dag? Det kan man fråga sig. I Somalia skulle naturligtvis sådana styrkor också sättas in. Sverige har genom samarbete med ESK sänt ut en fredsbevarande styrka på 500 man till Makedonien. Det är ett fint exempel på detta. Det har t.o.m. fått amerikanerna att tänka om då det gäller insatser i kritiska områden. Fru talman! Vi måste hitta nya sätt när det gäller att använda våra FN-styrkor och frivilliga. I Gulfkriget bidrog Sverige med ett sjukhus; det var bra. Men Sverige hade kunnat skicka ett minröjningsfartyg, trots att Sverige inte är med i NATO. Man behöver inte aktivt delta i strid för att svepa minor, minor som exempelvis orsakade så stor förödelse bland de allierades styrkor. Det finns mycket annat Sverige skulle kunna göra för att inte enbart medverka med passivitet. Fru talman! Den europeiska unionen är demokratisk. Det är en levande demokrati. EU är egentligen världens största fredsrörelse. För första gången i historien ligger den varaktiga freden inom räckhåll. Vi måste ta chansen och göra vårt, här i Sverige, för att bidra till fred, inte bara i vår tid utan också för framtiden. Med det nya demokratiska och fredliga Europa blir läget ett annat. Sverige befrias från dubbelmoralens och de dubbla budskapens hyckleri och kan i stället tala klarspråk. Sverige bör så snabbt som möjligt ta sitt ansvar för freden. I säkerhetspolitiskt hänseende bör Sverige redan nu söka sig mot EU-länderna. Om vi ger upp tilltron till den falska alliansfriheten och neutraliteten, har vi möjligheter att omgående öppna en fruktbar försvarspolitisk dialog med det övriga Europa. Sverige skall självfallet inte vara främmande för ett försvarssamarbete med EU eller NATO. I stället kan det t.o.m. vara så att Sverige bör driva på en sådan utveckling genom att snarast ta ett initiativ som kan gynna freden i Europa, inte bara på kort sikt utan också på lång sikt. EU och EFTA-länderna är förutsägbara. Alla är fredliga demokratier. Demokrati och fred hör ihop. Från dessa länder finns inget hot mot Sverige. Det som hänt i öst kan inrymma en demokratisk utveckling. Framtiden är dock svår att förutse. Rysslands nya hållning i Jugoslavienkonflikten kan tyda på ett försök till återgång till den tidigare stormaktspolitiken. Det är dock för tidigt att ha någon bestämd uppfattning i frågan. Vid säkerhetspolitiska bedömningar är det alltid bättre att se på omvärlden med misstro än med dumhet -- det borde vi ha lärt oss av historien. Misstro eller klarsyn, grundad på fakta om man så vill, leder mig till slutsatsen att Sverige snabbt måste närma sig det övriga Europa och EU länderna och kasta av sig alliansfrihetens och neutralitetens ok. Sverige måste ta aktiv del i den europeiska fredsrörelsen. För detta behöver Sverige egentligen inte invänta medlemskap i EU. Sverige måste naturligtvis kunna garantera säkerheten i sin del av Europa men också aktivt kunna delta där freden hotas. En öppnare hållning innebär också att Sverige måste ompröva sin krigsmaterielpolitik och att den svenska försvarsindustrin måste ges förutsättningar till ett långtgående samarbete med Europa och de delar av övriga världen där demokrati råder. Vi måste alla inse att demokratin och de demokratiska värdena måste kunna försvaras med vapenmakt varhelst de hotas, om inget annat hjälper. Det går inte längre att krypa bakom tal om alliansfrihet och neutralitet. I förhållande till demokrati och fred går det inte att vara neutral; det går inte att inte ta ställning. Demokratin och freden i Europa och i övriga världen kräver ett klart och tydligt ställningstagande av Sverige. Fru talman! Vid sidan av dessa hot, anser vi i Ny demokrati, och många med oss, att det största hotet mot en fredlig utveckling i ett internationellt perspektiv är befolkningsexplosionen. Den kan komma att skapa enorma problem genom ökande klyftor mellan fattig och rik, genom stora migrationsvågor beroende på svårigheter med att försörja sig och beroende på stora problem med miljöförstöring osv. I slutet av 1800-talet uppgick jordens befolkning till en miljard människor. Nu närmar vi oss sexmiljardersvallen. Fördubblingstakten för världens befolkning är nu 42 år. Afrikas befolkning fördubblas på 23 år -- enskilda länder t.o.m. ännu snabbare. När den ekonomiska tillväxten är lägre än befolkningstillväxten får människorna det sämre och sämre. New York har i en nyligen presenterad rapport visat att jordens naturresurser snart räcker till enbart en rimlig försörjning åt två miljarder människor, dvs. fyra miljarder färre än i dag. Enligt FN:s bedömning kommer jordens befolkning att växa till tio miljarder människor omkring år 2030. Odlingsbar jord kommer att bli en dyrbarhet år 2010 hävdas det i rapporten. Det främsta skälet härtill är förstöringen av åkermark, bl.a. genom erosion. Produktionen av livsmedel kommer att minska och färskvattenförsörjningen kommer att bli ett mycket stort problem, vilket det för övrigt redan är i dag på många håll i världen. Ny demokrati bedömer detta problem som mycket angeläget. Sverige kan emellertid inte lösa detta ensamt, utan det måste ske i ett internationellt forum. I väckta motioner föreslår därför Ny demokrati en höjning av anslaget till FN:s befolkningsfond UNFPA med 40 miljoner kronor. Andra företrädare för Ny demokrati kommer att redovisa det förslaget senare i dag.
Fru talman! Förhoppningsvis innebär de senaste händelserna i krigets Bosnien-Hercegovina att freden har kommit ett steg närmare. Det står klart att FN:s ultimatum beträffande bombning var en nödvändig åtgärd. FN:s roll är och bör vara i första hand fredsbevarande. När de fredsbevarande åtgärderna är helt verkningslösa och när alternativet för FN är att bara stå och se på hur civila massakreras måste dock fredsframtvingande åtgärder enligt kap. 7 i FN stadgan kunna tillgripas. Det måste dock betonas att det endast är ett FN beslut om sådana åtgärder som är legitimt i det internationella samfundet. Den beslutsförvirring som rått och råder i Bosnien-frågan är inte bra. Den visar på de problem som uppstår när en mäktig försvarspakt, i det här fallet NATO, är den som i praktiken skall verkställa FN:s beslut. Det vore givetvis bättre om FN-styrkorna verkligen vore multinationella och ställda under ett militärt stabsutskott, som det föreskrivs i FN-stadgan. Vägen mot verklig fred i Bosnien är trots lugnet i Sarajevo mycket lång. FN:s fredsplan innebär i praktiken, enligt vår uppfattning, en kapitulation inför etnisk rensning och serbisk och kroatisk erövringspolitik. De verkliga förlorarna vid ett sådant fredsavtal är de bosniska muslimerna. Deras situation är katastrofal. I dag finns endast 750 000 250 000 har dödats och 1,4 miljoner är fördrivna. Den etniska rensningen har varit effektiv. En verklig fred i Bosnien måste innebära att de muslimska flyktingarna, och även de serbiska och kroatiska, kan återvända till sina hem och att ett multi-etniskt Bosnien återigen kan skapas. Den Marshall-liknande planen för de krigshärjade områdena i det f.d. Jugoslavien -- som senare i dag skall diskuteras i kammaren -- ger Vänsterpartiet sitt fulla stöd. Fru talman! Kriget på Balkan sker i ett Europa som trots allt tal om integration fortfarande har en mur mellan öst och väst. Den muren består numera inte av betong och taggtråd utan av stora sociala och ekonomiska skillnader, nämligen rikedom i väst och fattigdom i öst. Dessa skillnader kommer, om ingen utjämning sker, att vara grogrund för ytterligare konflikter och ökad spänning i Europa. I detta känsliga läge fortsätter den del av Västeuropa som ingår i den europeiska unionen att bedriva en politik som går ut på att skapa en försvarspakt, en försvarspakt med det uppenbara syftet att skydda medlemsländerna från bl.a. de militära och icke-militära hot som situationen i östra Europa skapar. Det är inte nya försvarspakter Europa behöver, utan alleuropeiskt samarbete. Det är därför det inte är ett EU Europa behöver för att skapa säkerhet. Ett EU som utvecklas enligt vad som föreskrivs i Maastrichtavtalet leder till ett osäkrare, inte ett säkrare, Europa. Och det är detta EU -- med det uttalade målet att skapa ett gemensamt försvar -- som Sverige söker medlemskap i. Från regeringshåll, men även från den socialdemokratiska ja-sidan, framhålls nu ständigt att detta inte innebär att alliansfriheten upphör. Detta är givetvis nonsens och, som förre Siprichefen Frank Barnaby sade häromveckan, ''ren politisk propaganda''. Det framstår allt tydligare att det bara är de svenska ja-sägarna som fortsätter att tala om alliansfrihet vid EU medlemskap. Utländska kommentarer låter annorlunda. Senast i raden var det den franske ''Som EU-medlem måste Sverige på sikt gå med i den västeuropeiska försvarsalliansen WEU. Sverige bör också vara redo att låta sina försvarskrafter tjäna EU:s gemensamma utrikesoch säkerhetspolitik.'' Hur detta skall förenas med alliansfrihet är för oss alla som säger nej till EU obegripligt. Nej, alla ni ja-sägare i denna kammare: Sluta tala om bibehållen alliansfrihet vid EU-medlemskap! Tala klarspråk för era väljare och säg till dem att vad Sverige söker medlemskap i är en blivande militärpolitisk stormakt, vars försvar kommer att baseras på Frankrikes och Storbritanniens kärnvapenarsenaler! medlemskap målas Ryssland upp som det huvudsakliga hotet mot den svenska säkerheten. Det är en relevant beskrivning av hotbilden som ges. De mer eller mindre möjliga scenarierna är många. Om utredningens beskrivning av de olika scenarierna är rimlig, är slutsatsen att EU medlemskap är bästa sättet att bemöta hoten däremot helt orimlig. Återigen vill jag betona att det sämsta sättet att försöka skapa en europeisk säkerhetsordning är att bygga upp en försvarspakt vars huvudsyfte bl.a. är att skydda mot vad som uppfattas som det ryska hotet. Detta gör ju bara Ryssland osäkrare. För Sveriges del är det bästa sättet att skapa säkerhet att bibehålla alliansfrihet och neutralitet och använda denna resurs i skapandet av relationer med Ryssland som bygger på förtroende och samarbete. Ryssland är således inte att gå med i EU, utan i stället som självständig och neutral stat bistå med medel för att bygga upp ett fungerande socialt, ekonomiskt, ekologiskt och rättsligt system i Fru talman! Sveriges ansträngningar för att bidra till en fredligare värld får inte begränsas enbart till Europa. Det finns ett otal konflikter utanför Europa där Sverige kan använda sin goodwill som alliansfri och neutral stat för att utöva inflytande och påtryckningar. El Salvador står inför ett historiskt val. I valet deltar gerillarörelsen FMLN, som nu avväpnats och ombildats till ett politiskt parti. Ett deltagande av FMLN utgör hörnstenen i fredsplanen och byggandet av demokrati i landet. Under senaste tiden har dock de högerextremistiska dödsskvadronerna återigen trappat upp sin verksamhet och närmast systematiskt börjat mörda FMLN-ledare, givetvis i syfte att sabotera valen i nästa månad. Regeringen i El Salvador gör inget för att stoppa detta mördande. Här kan Sverige göra en insats genom att pressa den salvadoranska regeringen att ingripa mot dödsskvadronerna. Även i Västsahara finns en fredsplan, som om den genomförs med stor sannolikhet skulle innebära självständighet för det sahariska folket efter snart 20 års kamp mot den marockanska ockupationsmakten. Ockupationen fortsätter, och genomförandet av den folkomröstning som ingår i FN:s fredsplan saboteras oavbrutet av Marocko. Ett stopp av svenskt bistånd till Marocko vore givetvis ett utmärkt sätt att markera Sveriges hållning i denna fråga. Klyftorna mellan de fattiga och rika länderna fortsätter att öka. 1981 var de rika ländernas BNP per capita 20 gånger större än de fattiga ländernas. Nu är den 22 gånger större. Per capita-inkomsten i Latinamerika var per capita-inkomsten lägre i början av 1990-talet än i början av 1970-talet. I denna katastrofala situation för många länder i tredje världen är de grundläggande mänskliga behoven skriande: behov av matförsörjning, elementär hälsovård och utbildning, rent vatten, hygien och familjeplanering. Biståndet från de rika länderna skulle kunna vara ett viktigt medel för att tillfredsställa åtminstone en liten del av dessa behov. I årets budgetproposition oroar sig regeringen mera för att svenska företag inte upphandlar tillräckligt inom de multilaterala biståndsprojekten än för att Angolas folk håller på att förintas. Nyligen rapporterades att en halv miljon angolaner, av en befolkning på 10 miljoner, dödats sedan inbördeskriget flammade upp igen för ett och ett halvt år sedan och att 80 000 barn blivit föräldralösa. Mot bakgrund av sådana siffror vill Sveriges regering mer än halvera biståndet till Angola. Till världens fattigaste världsdel i dess helhet, Afrika, vill regeringen ge drygt 120 miljoner kronor mindre än under innevarande budgetår. Det här är en biståndspolitik som börjar närma sig cynism. Och får den nuvarande regeringen sitta kvar efter valet har vi förmodligen inte sett slutet på denna cynism. Uttalanden från ledande personer inom regeringens ledande parti, Moderaterna, tyder på att biståndet kommer att skäras ned ytterligare. Fru talman! Ett av de mest vidriga av alla samhällssystem som har existerat under detta århundrade, apartheidsystemet i Sydafrika, håller på att upplösas. Målet är inte nått ännu och kommer inte heller att vara det efter valet i slutet av april. Det är den rika västvärldens skyldighet att med alla tillgängliga medel stödja den svarta befolkningen i Sydafrika, så att valet kan genomföras på fredlig, demokratisk väg, och även fortsätta att stödja landet efter valet så att apartheidsystemet slutligen kan kastas på sophögen. Återigen visar dock den svenska regeringen dåligt omdöme, och i stället för en uppbyggnad av biståndet till Sydafrika föreslår man en sänkning med 20 miljoner kronor. Den, trots det fortsatta politiska våldet, positiva utvecklingen i Sydafrika visar att solidaritetsrörelsernas stöd till ANC och omvärldens sanktioner mot apartheidregimen varit framgångsrika. Södet till ANC har i Sverige varit ovanligt brett och samlat såväl socialistiska som borgerliga partier och rörelser. Ett parti har dock envist ställt sig utanför denna breda solidaritetsrörelse, nämligen Moderata samlingspartiet. I förra veckan fick vi bevittna hur fru utrikesministern fick motta Nelson Mandelas tack till det svenska folket för vad han menade var ett unikt stöd till Sydafrikas svarta befolkning. Jag hoppas att utrikesministern kände åtminstone en viss skamsenhet när hon tog emot denna diplomatiska gest. Apartheidsystemet är det värsta tänkbara exemplet på hur de grundläggande mänskliga rättigheterna kränks i dagens värld. Men grova kränkningar behöver som alla vet inte systematiseras på detta utstuderade sätt. I många länder, som Colombia, Peru och Indien, döljs brotten mot de mänskliga rättigheterna bakom en mer eller mindre tjock fasad av formell demokrati. I andra länder försöker regimerna inte ens dölja sina antidemokratiska system, t.ex. i Kina och i Indonesien. De två sistnämnda länderna är speciellt intressanta för svenskt vidkommande då båda erhåller svenskt bistånd i form av u-krediter. Indonesien är dessutom godkänt av regeringen som mottagare av svensk krigsmateriel. Som alla vet är det ett villkor för såväl svenskt bistånd som vapenexport att mottagaren respekterar mänskliga rättigheter. Ja, regeringen har t.o.m. försökt göra mänskliga rättigheter till en kärnfråga i utrikespolitiken. Ihåligheten och dubbelheten i den politiken är tydlig när de här två länderna kommer på tal. Båda tillhör de länder som människorättsorganisationer betraktar som de värsta vad avser grova MR kränkningar. Indonesien ockuperar dessutom fullständigt olagligt Östtimor och Kina Tibet. Jag kan i det sammanhanget nämna ett tredje land som erhåller svenska u-krediter, nämligen Marocko, som fortfarande ockuperar Västsahara. När, fru utrikesminister, skall ni upphöra med er dubbelmoral när det gäller dessa länder? Och när, fru utrikesminister, skall ni sluta sitta på två stolar när det gäller mänskliga rättigheter?

Fru talman! Pierre Schori tar munnen full och gillar uppskruvade röstlägen. Det är jag van vid. Det nya är att tonläget börjar bli patetiskt. Var är den egna konstruktiva handlingslinjen? Var är alternativen? Var är noggrannheten och fastheten i svåra situationer? Pierre Schori talar om rysk roulett. Men vem spelar rysk roulett med världsfreden i morgon-TV om inte Pierre Schori när han föreslår missilattacker mot Fru talman! Den här regeringens utrikespolitik präglas av handling och ansvar. Vi agerar i vårt närområde till stöd för de baltiska staternas suveränitet och de demokratiska krafterna i Ryssland. Vi för en mer intensiv och samstämd dialog med våra nordiska grannländer i vitala frågor än kanske någon gång under efterkrigstiden. Vi är på väg att föra Sverige in i det europeiska samarbetets kärna som medlemmar av Europeiska unionen. Vi förbereder ett svenskt deltagande i Partnerskap för fred och har som ordförandeland i ESK verkat för att ge ESK mer handlingskraft och nya instrument på det konfliktförebyggande området. Vid sidan av de direkt berörda grannländerna är Sverige den nation som gör mest för att lindra och söka underbygga en fredlig lösning av tragedin i f.d. Jugoslavien. Sverige var, tillsammans med Frankrike, den enda nation som gick till direkt handling i anslutning till säkerhetsrådets resolution om skyddade områden. I samverkan med de övriga nordiska länderna tränade och utrustade Sverige en nordisk bataljon som i dag spelar en central roll i FN:s ansträngningar, såväl i Tuzla som i Sarajevo. Sverige arbetar i nordisk samverkan bestämt för att reformera och effektivisera FN:s fredsbevarande, ekonomiska och sociala arbete. I mitt tal inför generalförsamlingen i höstas föreslog jag att truppbidragarna till större FN-operationer borde kallas till särskilda samrådsmöten. Detta är nu på väg att ske under händelsernas tryck. Två sådana möten har redan ägt rum efter det att NATO:s tidsfrist gick ut i söndags. Sverige fortsätter sin generösa biståndspolitik, och vi för en ny och bredare dialog med de demokratiska och marknadsorienterade länderna i Latinamerika och Asien. Vi stöder fredsprocessen i Mellanöstern, Sydafrika och Centralamerika. Denna regerings utrikespolitik är en handlingens utrikespolitik. Vi är fast beslutna att ta till vara de möjligheter som det kalla krigets slut år 1989 erbjuder svensk utrikes och säkerhetspolitik att främja fred och frihet i vårt närområde, i Europa och ute i världen. Fru talman! Självfallet varierar våra möjligheter att handla från område till område. I vissa sammanhang är vi centrala aktörer, i andra får vi agera i samspel med det internationella samfundet. Detta för mig över till kriget i f.d. Jugoslavien, där vi nu i bästa fall skulle kunna skönja en vändpunkt. Tack vare ett mer bestämt uppträdande från FN:s sida, NATO:s ultimatum och det faktum att huvudaktörerna i det internationella samfundet -- USA, EU och Ryssland -- nu äntligen tycks börja marschera i takt igen verkar det som om Sarajevo skulle kunna få fred. En närmast koncentrationslägerliknande situation skulle då kunna hävas. Sedan gäller det för FN att gå vidare för att kunna skapa fred för andra orter och städer. För detta krävs återigen huvudaktörernas sammanhållning och bestämda stöd. Sverige kommer att fortsätta att spela en viktig roll i det internationella samfundets ansträngningar. Det gäller på marken i Bosnien, särskilt i Tuzlaområdet, det gäller de humanitära hjälpsändningarna och det gäller sanktionernas efterlevnad. Jag tycker faktiskt att vi gemensamt här i dag bör sända en tacksamhetens tanke till de många svenskar som riskerar sina liv för att hjälpa och skydda de nödlidande i Bosnien. Granatattacken mot Tuzla i går understryker att vi inte skall ha några illusioner att det nu har blivit lätt att lösa Bosnienkonflikten. Men genom energisk och effektiv diplomati -- och mot bakgrund av vissa positiva signaler från såväl den bosniska regeringen som bosniska serber -- kan det nu kanske finnas en möjlighet att komma fram till en mer omfattande fredsuppgörelse. Till viss försiktig optimism bidrar också det faktum att bosniska kroater och muslimer nått längre än tidigare i sina överläggningar. Vi är i dag medvetna om att det kan komma att ställas stora krav på truppbidragarländerna den närmaste tiden, och från svensk sida har vi ständigt understrukit betydelsen av att FN får tillräckliga resurser till sitt förfogande i Bosnien. När FN:s önskelista presenterades vid det truppbidragarmöte som ägde rum i måndags var det enbart Sverige som omedelbart förklarade sig redo att ställa upp med åtminstone tio ytterligare militära observatörer. Jag vill gärna nämna detta för kammaren. Jag vill också nämna för kammaren att det i realiteten pågår ett intensivt arbete för att utrusta, träna och bemanna Nordbat 2, men detta är naturligtvis inte ett helt lätt arbete -- alla inser uppdragets svårighetsgrad. Men jag vill verkligen framhålla att Sverige i alla sammanhang manar andra länder att också ställa upp med trupp i Bosnien och att vi måste vara helt klara över att detta också är en viktig faktor för att nå fram till någon form av förhandlingslösning. Bosniens regering måste få veta att det internationella samfundet är berett att upprätthålla ett fredsavtal med tillräckliga styrkor. Självfallet är Sverige berett att bidra till återuppbyggnaden när fred har nåtts.

Vi måste naturligtvis hoppas och önska att befolkningen såväl i Bosnien som i Serbien-Montenegro och Kroatien skall inse att det är ledare som är för folkförsoning, för ett mångkulturellt samhälle och för demokrati som man måste välja till makten i respektive land. Vi får aldrig glömma att de fasor som i dag utspelar sig är krigsherrarnas ansvar.

Fru talman! Vår politik har redovisats i sex partimotioner. Det redogjorde jag också för i min inledning, och andra här i kammaren kommer att tala om dem i fortsättningen. Det finns bl.a. en motion som vi betraktar som ett nödvändigt nytänkande i denna tid, nämligen motionen om gemensam säkerhet. Den innebär att resurserna skall samordnas mellan Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet, så att vi snabbt kan ställa upp för att förebygga krig. I fjol föreslog vi en fredsbrigad. Den skulle just kunna användas på detta sätt. I tider då det dras ned och regementen läggs ner bör den kunskap och skicklighet som finns hos den svenska militären utnyttjas, så att man snabbt kan vara på plats för att förebygga krig. Det förslaget röstades ner av den borgerliga regeringen och riksdagen. I år har vi i vår motion om gemensam säkerhet nämnt Partnerskap för fred. Det är förhoppningsvis en förlängning av den gemensamma säkerheten, den preventiva diplomatin och fredsbyggandet. När nu riksdagen skall fatta beslut om ett svenskt deltagande finns det inte några pengar hos utrikesministern till detta; det är intressant. Därför är vår motion framåtsyftande och pekar på behovet. Förslaget från i fjol om fredsbrigaden och förslaget från i år om det gemensamma säkerhetsanslaget är exempel på framåtsyftande fredsbefrämjande insatser. Det är ett tankearbete som mycket väl hade kunnat förekomma också i regeringen. Fru talman! Den enda gång som jag märker att vår utrikesminister visar litet nerv inför dramat i Bosnien är när hon hoppar på mig. Det är när hon använder snedvridna uttalanden. Det har jag redovisat tidigare här i kammaren och statsministern accepterade det när han var här. Jag har aldrig sagt att det skall bombas i Belgrad. Tänk om utrikesministern kunde visa samma nerv och energi när det gäller nya insatser för Bosnien! Utrikesministerns regeringskolleger har inte skonat henne från kritik. Om fru Ugglas Bosnienpolitik skriver Expressens chefredaktör: ''Bedrövligt, af ''Din politik är kraftlös''. I den moderata tidningen Östgöta Correspondenten skriver man: ''Bildts kyla en skandal''. Det är denna litet avståndstagande, distanserade, politik inför slakten i Bosnien som många i vårt land har upprörts över. Det som nu har givit resultat är att man äntligen har visat kraft från världssamhället. Kraft räddar liv i Bosnien. Svaghet och passivitet har kostat liv. Jag ställde en fråga till utrikesministern om Förenta nationerna. Jag fick inget svar. Jag upprepar den därför inför den diplomatiska kåren här: Vilken är Sveriges linje när det gäller säkerhetsrådet? Jag vet att det inte finns någon strategi, men jag undrar om det finns någon vilja. Det skulle vara intressant att få höra om Sverige i denna viktiga tid vill komma in i själva styrelsen för Förenta nationerna. Med nordiskt stöd har man ju nu chansen att göra det. Finns det någon plan? Finns det någon vilja? Till Christer Windén skulle jag vilja säga att kloka herrar -- jag tror att det bara var herrar -- har kommit med utlåtanden om tidigare regeringars förda politik, inte minst neutralitetspolitiken. Jag tror att Sverker Åström är den enda som var aktiv på den tiden som fortfarande finns kvar. Han vet vad det handlade om. Han har bl.a. skrivit följande: Kort sagt kan man nu dra en suck av lättnad. Äntligen har ballongen spruckit. De beskäftiga forskarna och journalisterna som i åratal idisslat tesen om regeringens bedrägeri, dubbelspel, förljugenhet, humbug, den stora lögnen står där med lång näsa. Deras resonemang har fallit ihop som ett korthus. Detta är vad den statliga kommissionen har kommit fram till efter ingående studier. Jag skulle råda Christer Windén och hans gelikar inom Ny demokrati att också studera nutidshistorien, bl.a. hur man ute i världen betraktar faran med högerextremismen i Europa. I det senaste numret av Le Nouvel observateur, en fransk mycket seriös tidskrift, har man kartlagt den yttersta högern i Europa. Man redovisar land för land var varbölderna finns. I Ryssland är det t.ex. Zjirinovskij. På den högerextremistiska kartan kommer man också till Sverige. I Sverige representeras högerextremisterna, enligt Le

Fru talman! Den politiska retoriken är rätt underlig. Om Pierre Schori hade lyssnat på vad jag sade under mitt första anförande hade han ganska snart insett att detta slag mot Ny demokrati var ett slag i luften. Jag har förstått att det inte är vad jag säger som räknas. Det är Pierre Schoris förutfattade meningar som räknas. Jag är fullt medveten om, Pierre Schori, att man inte får en klapp på axeln som tack om man sparkar någon på benen. Jag hade inte räknat med det. De som lyssnar utanför denna kammare och de som till äventyrs läser detta protokoll kanske förstår vad jag menar och inser att allt jag säger inte är så tokigt som Pierre Schori vill göra gällande. Pierre Schori och hans gelikar -- det uttrycket använde han när det gällde mig -- har en dubbelmoral som är ganska otrolig. Häromdagen gav en prominent socialdemokrat, som förväntas bli invandrarminister i nästa regering, i TV uttryck för en flyktingpolitik som nästan var densamma som den som finns att läsa i vårt partiprogram. Då är det plötsligt bra. Då är det okej. Det är alltså inte fråga om vad politiken innehåller utan om vem som framför den. Det är verkligen beklämmande. Fru talman! Jag skulle vilja vända mig till fru utrikesminister. Jag delar hennes uppfattning om att det finns ett enormt behov av bistånd i världen. Jag har full förståelse för att det i olika sammanhang är vår sak att bidra med så mycket vi kan. Samtidigt måste den u-hjälp som vi ger i form av kontanter och bidrag stå i rimlig proportion till de ekonomiska resurser som Sverige för närvarande har. Jag skulle vilja fråga utrikesministern: Är det rimligt att avsätta ökade anslag med hjälp av lånta pengar för att hjälpa andra länder, i ett läge då vi har en galopperande statsskuld och ett jättestort budgetunderskott? Pierre Schori sade för en stund sedan att han inte känner igen politiken sedan den nya utrikesministern trädde till. Han känner inte igen politiken i den meningen att de flesta som fick pengar är Pierre Schoris gamla kompisar på den yttersta vänsterkanten: enpartistater och andra diktaturer. Det är inte så konstigt att han inte känner igen detta. Jag skulle också vilja fråga utrikesministern om hon tycker att det är rimligt att ha en sådan fördelning. Vi föreslår att det långsiktiga biståndsmålet bör vara det som är uppsatt av FN, nämligen 0,7 % av bruttonationalinkomsten. Inom denna ram skall allt bistånd rymmas -- både det till fjärran länder och det som går till våra grannar på andra sidan Så länge vi har svåra ekonomiska problem på hemmaplan anser vi dessutom att det finns anledning att ytterligare sänka biståndet. Vi tycker att man skall lägga ned SIDA:s verksamhet. Det bilaterala biståndet skall ges i form av svenska produkter, tjänster och kunskaper. Vi kräver kontroll av att hjälpen når fram. Vi vill ge högsta prioritet till åtgärder för att hejda befolkningsexplosionen, som jag berörde i mitt tidigare anförande. Vi vill fördela biståndspengarna på följande sätt: en tredjedel i multilateralt stöd till olika världsorganisationer, en tredjedel till katastrofinsatser och folkrörelsebistånd och en tredjedel till våra grannländer på andra sidan Östersjön. Givarländer skall självfallet avskriva sina fordringar på fattiga u-länder. Sverige skall åtminstone inte hjälpa andra i-länder att få tillbaka sina fordringar. Det får de sköta själva. Regeringen har föreslagit att vi skall ge en miljard i skuldlättnadsåtgärder. Det säger vi nej till. Varje iland får sörja för sin egen u-landsfordran. Jag vill beröra ett annat stort problem när det gäller den ökande skillnaden mellan fattiga och rika länder, nämligen handelshindren. Handelshindren är ett av de svåraste problemen när det gäller de fattiga ländernas möjlighet att få i gång en verksamhet i det egna landet och på så sätt få en utveckling av ekonomin som kan leda till sociala reformer, demokratiska rättigheter m.m. Det gäller att bygga upp en ekonomi och ett sätt att tänka som passar våra hjärnor. I det här sammanhanget tror jag att resultatet av GATT-förhandlingarna kommer att få stor betydelse. Om man däremot inom EU fortsätter att driva en jordbrukspolitik som innebär att den synliga delen av kostnaden är så liten att den understiger världsmarknadspriset som i sin tur är starkt subventionerat kommer de fattiga länderna aldrig någonsin att få en möjlighet att få i gång ett jordbruk inom den egna sfären. För dem blir det i stället billigare att använda de pengar som vi pytsar över till att köpa spannmål t.ex. på världsmarknaden. Jag tror att vi skjuter oss själva i foten om vi fortsätter med detta slags politik. Det är först genom att erbjuda utvecklingsländerna möjlighet att få avsättning för sina produkter i våra länder som vi kan få en situation då dessa länder verkligen får möjlighet att stå på egna ben.

Fru talman! Utrikesministern nämnde GATT avtalet i sin deklaration. Till det vill jag göra en liten kommentar. Jag vill påstå att det nya GATT avtalet inte gav så värst mycket till u-länderna. För exempelvis större delen av Afrika blev avtalet närmast en förlust. De textilexporterande uländerna fick ge mera än vad de själva fick i utbyte. Indien minskar exempelvis de genomsnittliga tullarna på industrivaror med 55 %, medan EU bara minskar tullarna med 22 % och USA minskar med 18 %. GATT-förhandlingarna blev en uppgörelse mellan USA och EU. Så uttryckte sig flera av u-ländernas förhandlare. Såvitt jag förstår kan det som uppnåddes i Uruguayrundan därför bara ses som ett första steg som måste följas av ett andra där u-ländernas intressen mera kommer att tillgodoses. Talet om en ny världsordning måste nu följas av konkreta åtgärder. En ny världsordning betyder för mig en rättvisare värld. Det betyder bl.a. att världsmarknaden måste öppnas för u-länderna på lika villkor. Det betyder för mig att u-ländernas enorma skuldbörda måste avskrivas. Det betyder för mig att råvarupriserna måste stabiliseras och bli mer rättvisa. Tullarna på exempelvis Afrikas tillverkningsexport måste sänkas. Biståndet, inte minst till Afrika, måste ökas. Det måste också innebära att GATT måste införa en miljöklausul för att förhindra att den rika världen dumpar sina miljöfarliga avfall i tredje världen och flyttar sin miljöfarliga industri dit. Det måste också innebära att GATT ser till att få en effektiv socialklausul. Den grova exploateringen av främst barn men naturligtvis även av vuxna av bl.a. de transnationella företagen måste förhindras. Det är väl endast, fru utrikesminister, när vi har uppnått den rättvisa världen och fått jämlikhet mellan den rika världen och den s.k. fattiga världen som vi kan börja tala om en fri världshandel. Som bekant existerar den inte i dag. Jag är inte motståndare till en fri världshandel, men en förutsättning är att den rättvisare världsordningen är konkret. Man skall vara försiktig när man i dag talar om frihandel och fri världshandel. Jag noterade att fru utrikesministern inte med ett ord kommenterade klyftan mellan att bara tala om mänskliga rättigheter och att konsekvent tillämpa dem i relationer med länder ute i världen. Jag tog tre exempel på länder där ett hemskt förtryck äger rum. Jag upprepar dem -- Indonesien, Kina och Marocko. Det är inte bara så att dessa länder grovt bryter mot de mänskliga rättigheterna, utan samtliga länder är också ockupationsmakter. Till dessa länder ger vi bistånd. Samtidigt sätter vi upp ett förnumstigt finger mot andra små länder, som naturligtvis också bryter mot de mänskliga rättigheterna. De är dock inte intressanta kommersiellt. Vi kan inte tjäna något på dem. Christer Windén från Ny demokrati borde också kommentera denna fråga. Såvitt jag förstår tycker Ny demokrati att det är acceptabelt med denna dubbelmoral när det gäller mänskliga rättigheter. Eller har ni en annan uppfattning? Ni talar ju om moral i så många andra sammanhang som rör bistånds och utrikespolitiken. Varför är ni tysta på just den här punkten?

Fru talman! Som jag sade i mitt tidigare inlägg är regeringens linje handlingens linje. Vi visar vårt engagemang för tragedin i före detta Jugoslavien i handling. Kritik får vi naturligvis bära. Det är regeringars och utrikesministrars lott att kritiseras. Jag måste dock återigen fråga var alternativen till regeringens insatser finns. Det har flera gånger talats om det fina betänkandet om Jugoslavien. Jag tycker att betänkandena från utrikesutskottet alltid är bra och konstruktiva. Efter att ha läst igenom betänkandet kan jag ändå konstatera att det inte innehåller något annat än samma slutsatser och riktlinjer som regeringen för fram när det gäller en konstruktiv och effektiv svensk Jugoslavienpolitik. Ett återkommande tema i Pierre Schoris inlägg i kammaren är att denna regering skulle försumma världen utanför Europa till följd av vårt starka europeiska engagemang. Detta är inte bara nonsens utan också uttryck för en felsyn. Just genom vårt starka europeiska engagemang förvärvar vi en ställning och trovärdighet som gör oss till intressanta samtalspartners också utanför I dynamiska Stilla havs-Asien har denna regering skapat närmare kontakter än någonsin tidigare. Kontakterna hämtar naturligtvis sin styrka i att vi ser marknadsekonomins centrala uppgift i utvecklingen. Samtidigt har vi, inte minst jag själv, betonat att också demokrati och mänskliga rättigheter måste gå hand i hand med marknadsekonomin. Våra relationer med Sydasien förbättras också. Inte minst i Indien har det skett en betydande rehabilitering av det svenska anseendet. I Mellanöstern har det skett en nödvändig balansering av de svenska förbindelserna. Vi ville skapa goda relationer med Israel, samtidigt som vi kristallklart slog fast det palestinska folkets rätt till sin egen nation. Det är just detta balanserade tänkande som är en förutsättning för en framgångsrik fredsprocess. Jag vill påstå att det har skett en betydande kvalitativ förbättring av den svenska Mellanöstern-politiken de senaste åren. Afrika har inte heller glömts bort. Det har blivit mer realism i utvecklingssamarbetet. Sverige ställer mer bestämda krav. Det handlar om en konstruktiv kritik, inte för att göra ned utan för att förbättra utvecklingen och kampen mot fattigdomen. Denna regering har varit tydligare än sina föregångare i just denna fråga. Flera har uppmärksammat att jag har just kommit tillbaka från Sydafrika. Demokratiseringen och försoningen mellan folkgrupperna där kan bli en inspiration också för övriga Afrika. Kan demokrati och marknadsekonomi få ett starkt fotfäste i Sydafrika, kan de bli en kraftkälla till snabb utveckling som Afrika så väl behöver. Den svenska politiken angående Latinamerika har också kraftigt förbättrats. Latinamerikanska demokrater behöver inte längre tvivla på den svenska regeringens entydiga uppslutning bakom demokratin. Det finns inte längre någon grumlig diktaturbeundran. Sveriges röst i världen är tydlig. Vi främjar demokrati, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi. På de flesta ställen är detta uppskattat. Men det skall inte förnekas att på vissa ställen är detta impopulärt. När jag talade om demokratins betydelse i Ostasien fanns det de som rynkande på näsan. Åtskilliga i Mellanöstern gillar inte heller de svenska metoderna av demokrati. Vissa länder i Afrika skulle föredra ett mer kravlöst uppträdande från Sveriges sida. Kubanska diktaturen beklagar säkert regimskiftet i Sverige. Det får vi bära. Fru talman! Min slutsats är att praktiskt taget över hela världen har vi stärkt det svenska engagemanget och den svenska närvaron jämfört med tidigare.

Fru talman! Utrikesministern sade att Sveriges linje inte har blivit populär i världen. Det är en uppfattning som styrks av t.ex. regeringens egen ambassadör i Moskva. Han har skickat hem en depesch till utrikesministern som slutar med att han hävdar att man skall iaktta försiktighet med att uttala några ekonomiska-politiska råd. Hur korrekta och rättsliga chockterapiuppmaningar det än må vara fråga om är de en politisk belastning. Det är bekant att det finns en stor upprördhet inom UD över den politik som förordas. En artikel om Baltikum har skrivits av Lindholm, docent i folkrätt på UD, som handlar om att Bildt skapar osäkerhet om svensk neutralitet. Det kan diskuteras. Jag ställde en fråga om FN. Som vi alla hörde fick vi inget svar. Regeringen står för handlingens politik. I så fall får man tillägna sig Orwells nyspråk om denna politik skall gälla FN. Inget svar finns på den frågan. Fru talman! Jag skulle vilja ta upp ett exempel på vad jag betraktar som närområdets närsynthet från regeringens sida. Det gäller synen på Vitryssland. Just nu blåser de är Bresjnevitiska isvindar. I förra veckan hölls den första protestaktionen utanför parlamentet i Minsk. Landets statschef, reformisten Sjusjketitj, har ju avsatts. De utlovade valen har skjutits upp. Vidare har det inletts en förföljelse av fackföreningsledare, socialdemokrater och Folkfronten. Unden den senaste helgen organiserade oppositionen ett solidaritetsmöte i Minsk tillsammans med den svenska, tyska och baltiska socialdemokratin. Frågan om förföljelsen av facket i Vitryssland har tagits upp med Fria fackföreningsinternationalen. Detta låter som nyheter från en svunnen tid. Men det är Beloruss, Vitryssland, februari 1994, 20 mil från Vilnius och 70 mil från Sverige. Det är närområdet. Inte nog med att grundläggande rättigheter trampas ned. Nu har den nya premiärministern förklarat att Vitryssland skall utgöra en del av den ryska federationen. Först hotas demokratin, sedan hotas suveräniteten. På något sätt har Vitryssland blivit Baltikums Baltikum. Fru utrikesminister! Vi vill efter Sovjetmaktens kollaps se ett demokratiskt Europa bestående av självständiga, samverkande länder. Då måste vi också ge ett land som Vitryssland vårt stöd. När vi i en delegation från riksdagen återkom från Vitryssland skrev vi till regeringen och bad dem att stödja Vitryssland. Det är ett land där var fjärde invånare har drabbats av Stalin och kriget och var femte av Tjernobyl. Vi har inte fått något svar.

Fru talman! Jag ställde en fråga till fru utrikesministern, men jag fick inget svar. Under finansdebatten ställde Dan Eriksson i Stockholm, en partikamrat till mig, en fråga i ungefär samma ärende till finansministern. Han frågade vad finansministern säger till den generation som skall betala alla de skulder som den nuvarande politiken har lett fram till. Finansministern svarade att de skulle vara glada för att inte fler röstade på Ny demokrati. Den sortens svar var det sämsta av alla jag har fått. Jag är glad för att jag inte har fått ett lika dumt svar här. Inget svar är bättre än ett sådant. Men jag efterlyser i alla fall ett svar. Jag hoppas att någon i den senare debatten kan svara på frågan å utrikesministerns vägnar. Vi har föreslagit katastrofbrigader, Pierre Schori, och vi har föreslagit förändringar i flyktingpolitiken. Båda dessa områden har Socialdemokraterna anslutit sig till helt och betraktar som sina egna förslag. Inte nog med att Socialdemokraterna har svårt för att skilja på det verbala spelet för gallerierna och handling, de stjäl dessutom goda idéer. Vi bjuder på det, Pierre Schori! Men betyder detta att det finns en majoritet i kammaren för de förslag som vi ursprungligen lade fram? Till Bertil Måbrink vill jag säga följande. Det är klart att vi står för ett rakt politiskt budskap i fråga om mänskliga rättigheter. Vi är beredda att ställa upp när det gäller att skruva åt kranen i fråga om bistånd till sådana länder som inte lever upp till de grundläggande kraven, nämligen mänskliga rättigheter, demokrati och marknadsekonomi. Vi är fullt beredda att ställa upp på det. Ett exempel där vi tycker att den svenska regeringen har visat en enastående feghet är i fråga om att inte erkänna Taiwan. Det är på grund av att stora Kina sätter tumskruven på Sverige, och då backar regeringen svekfullt.

Fru talman! Realism i biståndspolitiken talar utrikesministern om. Realismen i biståndspolitiken är, såvitt jag förstår, sänkta anslag till Afrika där behoven är enorma. Det är cynism! Utrikesministern svarade inte på den naturligtvis känsliga frågan om mänskliga rättigheter, att det inte bara får vara ord utan också tillämpas i praktisk handling. I en nyligen utkommen rapport från den USA Watch redogörs för att situationen i Kina har försämrats under den senaste tiden. Godtyckliga arresteringar, tortyr och avrättningar tillhör vardagen. Antalet politiska fångar ökar stadigt. Från Indonesien hörde vi häromveckan hur oberoende fackliga ledare och demonstranter fängslades när de krävde höjd minimilön och rätt att bilda oberoende fackföreninger. Det är en förbättring av läget i Sydostasien enligt utrikesministern. 200 000 människor har dödats på Östtimor av Indonesien sedan ockupationsmakten började våldföra sig på folket på Östtimor. Amnesty International beskriver situationen för timoreserna på Östtimor som ett skräckens tillstånd, där brotten mot de mänskliga rättigheterna är institutionaliserade och systematiska. Den indonesiska militären, som i praktiken styr Östtimor, utsätter befolkningen för godtyckliga arresteringar, tortyr, våldtäkt och utomrättsliga avrättningar. Det är en förbättring av situationen enligt utrikesministern. Jag förstår att utrikesministern också syftade på mänskliga rättigheter och menade att situationen har blivit bättre. Det är cyniskt att uttala sig på det sättet när vi har fått sådana rapporter från olika medborgarrättsorganisationer. Dem borde utrikesministern ha läst. Det är bra att Christer Windén svarade på min fråga hur man ser på det jag tog upp. Det är faktiskt biståndspengar, svenska folkets pengar, som ges till de olika förtryckarregimerna. Jag hoppas vi får stöd för våra motioner i denna fråga när de kommer upp i biståndsdebatten om någon månad.

Herr talman! Jag begärde ordet för ett särskilt inlägg med anledning av Pierre Schoris inlägg. Jag vill klargöra för Bertil Måbrink varför jag något viftade med handen. Jag måste faktiskt få här i kammaren ställa frågan: Var är varsamheten och noggrannheten hos Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman? Citerade Pierre Schori en hemlig depesch från vår ambassad i Moskva? Vidare vill jag säga några om Vitryssland. Jag var den första utrikesminister som besökte Minsk efter det att Vitryssland hade förklarat sig självständigt vid Sovjetunionens sönderfall. Vi har övervägt att upprätta en ambassad i Minsk, men vi måste låta Kiev gå före. Vi har budgetmässiga restriktioner. Vi har inbjudit Vitryssland till två Östersjösamarbetet och för att kunna hjälpa Vitryssland när det gäller brottsförebyggande verksamhet, illegal flyktingtrafik osv. Vi har gett bistånd via EBRD för strålskyddssanering. Jag tror att Sverige redan på Pierre Schoris tid vid Tjernobylolyckan. Vi försöker alltså aktivt att få med Vitryssland i grannskapssamarbetet. Tack, herr talman!